Fru talman! Det är litet svårt att skönja en struktur i denna debatt. Vi kastas mellan miljöfrågor och jordbruksfrågor, och det drabbades också den föregående talaren av när hon förväxlade jordbruksministern med miljöministern. Jag har dock noterat att det är jordbruksministern som är här, och jag tänker därför koncentrera mig på jordbruksfrågorna. I går kom en budkavle hit till Stockholm, i vilken Sveriges bönder uppmanar riksdagen att inte svika EU-avtalet, att låta bli att straffbeskatta jordbruket och skogsbruket och slutligen att ge Sveriges bönder en chans att konkurrera med Europas bönder på lika villkor. Man kan tycka att detta är enkla och självklara krav, men jordbrukarna har ändå för sin egen överlevnads skull nu tvingats att agera och komma till riksdagen för att framföra dessa självklarheter. Varför, Margareta Winberg, skall de tvingas till det? Varför för regeringen inte en politik som uppfyller dessa, som jag ser det, självklara krav? Sedan den socialdemokratiska regeringen och Vänsterpartiet tillsammans övertagit ledningen av landet har villkoren för svenskt jordbruk försämrats på ett drastiskt sätt. Jag vill redogöra för det i sex punkter. 1. Man avhänder Sverige miljardbelopp i miljöstöd från den europeiska unionen, trots att detta var framförhandlat och låg med i det avtal som vi folkomröstade om i november. Detta har sagts redan tidigare här i debatten. 2. Man avlövar södra Sveriges skogs och mellanbygder genom att avstå från stödet till mindre gynnade områden. 3. Man minskar helt i onödan antalet klasser för arealersättning. 4. Man minskar helt i onödan antalet prisorter. 5. Man avskaffar avbytartjänster, vilket vi vet hårt drabbar jordbrukarna, som behöver dessa tjänster, samtidigt som uppemot 1 700 människor kan komma att ställas utan arbete. 6. Man planerar en straffbeskattning av jordbrukets skogsfastigheter. Detta sammantaget får givetvis allvarliga konsekvenser för svenskt jordbruk och för svensk livsmedelsproduktion, inte minst ur sysselsättningssynpunkt. Regeringen genomför inte heller en konsekvensanalys som kan belysa miljöeffekter, produktionsomfattning, antal missade sysselsättningstillfällen, fortsatta boendemöjligheter på landsbygden osv. Det minsta man kan begära är väl att få en sådan analys gjord, så att man tydligt kan se vad den samlade politiken på det här området kan leda till. Fru talman! Det är dess värre så att den socialdemokratiska jordbrukspolitiken i grunden är felaktig. I stället för att ha udden riktad mot svenska lantbrukare borde man vinnlägga sig om att ge svenskt jordbruk chansen att konkurrera på lika villkor och även att utvecklas i mer miljövänlig riktning, som har framkommit här tidigare. Jordbrukspolitiken måste få en inriktning som syftar till att jordbruket skall kunna bedrivas i hela landet med utnyttjande av befintlig åkermark. Jag skulle vilja rikta en fråga till Margareta Winberg mot bakgrund av de sex punkter som jag har räknat upp, om miljöstödet, om stödet till mindre gynnade områden, om antalet platser för arealersättning, om antalet prisorter, om avbytartjänsten och om fastighetsskatterna på jordbruk och skog. Är ministern beredd att på någon av dessa sex punkter verka för en omprövning av regeringens politik? Jag hörde i går jordbruksutskottets ordförande Daléus uttala sig när han tog emot budkavlen. Han nämnde då att det finns möjligheter till förändringar här i riksdagen, vilket också har antytts litet här i debatten. Det vore intressant att höra från jordbruksutskottets ordförande på vilka grunder han sade detta och vilka förutsättningar som finns att förändra regeringens politik i utskottet och i kammaren. Finns det inte anledning för Margareta Winberg att mot denna bakgrund, redan innan hon blir förekommen av riksdagen, försöka gå kraven i dessa sex punkter till mötes, så att man kan få en dialog och kan försöka finna en samlad politik till gagn för Sveriges jordbruk? Det skulle vara intressant att få besked på någon av dessa sex punkter. Finns det möjlighet till ett omtänkande? Slutligen: I kammarens frågestund i går, då en östgöte ställde frågan om en konsekvensanalys, var det besked som gavs att någon riktig konsekvensanalys inte var aktuell. Man skulle i departementet studera en del saker. Skulle inte ministern kunna ge ett bättre besked, inte bara att man i departementet skall försöka analysera detta och studera konsekvenserna? Kan vi inte få en bredare grupp med någon form av parlamentarisk förankring, som kunde genomlysa de samlade förslagen och vad de sammantaget innebär för svenskt jordbruk? Jag tror att det vore oerhört värdefullt.
Fru talman! Dan Ericsson förvånar mig litet när han hukar beträffande möjligheterna att bedriva ett rimligt politiskt arbete i en riksdag där regeringen inte har majoritet. Det är väl alldeles självklart att den situationen leder till, försiktigt sagt, möjligheter för riksdagen att arbeta. Det är en enkel iakttagelse. Den andra iakttagelsen är den att regeringens förslag är dåligt. Det vore konstigt om det inte skulle gå att förbättra det. Det kan inte bli så mycket sämre. Rimligen måste det finnas möjligheter i ett klokt utskott att göra de nödvändiga förändringarna. Hur sedan regeringen och Margareta Winberg förhåller sig till detta kommer vi så småningom att märka. Det skall väl i sanningens namn också sägas att det sedan de här förslagen aktualiserades har inträffat förändringar av många slag. Jag är övertygad om att det finns möjligheter till ett omtänkande även hos regeringens företrädare.
Fru talman! Jag tror inte att jag har gjort mig känd för att huka beträffande möjligheterna att agera i riksdagen och att få till stånd förändringar, Lennart Daléus. Tvärtom ser jag dessa möjligheter. Eftersom Daléus valde att inte ta upp jordbrukspolitiken i sitt anförande, vill jag dock veta på vilka punkter Lennart Daléus tror att vi kan få förändringar till stånd. Det antyddes litet i ett replikskifte där en centerpartist deltog, men det vore intressant att få veta litet mer om på vilka punkter Lennart Daléus tror att det går att ändra propositionen till det bättre. Fru talman! Att det sker fysiska förändringar inom Jordbruksdepartementet är en sak, men det viktiga är om det blir förändringar i sakpolitiken. Jag har inte sett så tydliga signaler i den riktningen, och det är därför jag ställt mina frågor till Margareta Winberg. Då får hon en möjlighet att deklarera att ett omtänkande kanske är på gång.
Herr talman! Jag håller med om att vi inte skall överdriva signaler från Jordbruksdepartement och regering, men vi skall väl ta vara på de möjligheter att förändra tänkandet som står till buds när vi har möjlighet att på detta sätt samtala med regeringens företrädare. Vilka områden som kan komma i fråga kan jag naturligtvis inte säga i dag. Jag hoppas att vi skall ha en grundlig och framåtsyftande diskussion i jordbruksutskottet. Men det finns några enkla saker som uppenbart måste ändras. Låt mig peka på uteblivandet av det berättigade miljöstödet. Det finns en massiv opinion bestående av en klok miljörörelse, miljöaktörerna inom socialdemokratin och oss som representerar den tidigare fyrklöverregeringen. Det vore underligt om inte den mest hårdhudade socialdemokratiska regering skulle ta intryck av den.
Fru talman! Jag får försöka dela Lennart Daléus optimism och ser fram emot utskottsbehandlingen. Jag hoppas givetvis att socialdemokraterna då inte skall vara av den hårdhudade typ som här antyddes utan att det verkligen blir en förändring i tänkandet. Därför ser jag nu fram emot vad Margareta Winberg skall säga.

Fru talman! När en majoritet av svenska folket röstade ja till medlemskap i den Europeiska unionen, betydde det kanske på kort sikt mest för livsmedelsoch jordbrukspolitiken. Vi harmoniseras nu med CAP, EU:s jordbrukspolitik. Det innebär att en del av den medlemsavgift som vi kommer att betala till EU återgår till Sverige i form av det s.k. återflödet, och det blir till jordbrukssektorn. Hur mycket och till vilka jordbrukare skall vi ha en debatt om här så småningom. Därför tänkte jag nu ägna mig litet grand åt framtiden i den Europeiska unionen. Vad vill vi med medlemskapet på jordbruks och livsmedelspolitikens område? Frågeställningarna är många. Den grundläggande är emellertid: Hur länge skall nuvarande, av de flesta bedömare kallade, absurda system, som tar över 50 % av den gemensamma budgeten, överleva? Skall vi av oss själva styra mot en förändring eller skall vi på grund av utvidgningen mot Öst och Centraleuropa tvingas i mer eller mindre okontrollerade former att förändra politiken? Följdfrågorna blir många. Är vi nöjda med att unionen producerar ett spannmålsöverskott på netto ca 10 % per år, vilket som vi har hört förut dumpas på en världsmarknad, tredje världens marknad, och omöjliggör en egen livsmedelsproduktion i de områdena? Anser vi att det är bra med en överskottsproduktion av smör, dvs. mjölk, som subventioneras och därmed stimulerar konsumtionen för barn, äldre, sjuka och fångar? Systemet är sådant nämligen. Är det acceptabelt med ett vinöverskott som med gemensamma pengar skall marknadsföras och drickas upp i de länder där konsumtionen så att säga är för liten? Är det förenligt med vår hälsopolitik att subventionera tobaksodling? Är det rimligt med en prisökning på 35-40 % till sockerbetsodlarna, som nu blir fallet? Är det förenligt med vår humanism att acceptera de långa djurtransporter som försiggår i flera EU länder? Skall EU:s eller vår syn på djursjukdomar råda i framtiden? Det är bl.a. om dessa framtida frågeställningar som EU-medlemskapet handlar. Det finns mycket mer i EU:s jordbrukspolitik som är främmande för oss, men som ständigt oppositionell har jag fått lära mig att välja mina strider. Man kan inte opponera mot allt, för då är det till slut ingen som lyssnar. Därför vill jag ta tillfället nu att redovisa några positioner som jag driver i ministerrådet och som jag hoppas få ledamöternas synpunkter på. Jag börjar med frågan om den gemensamma jordbrukspolitiken och dess framtid. Det är ett orimligt system. Det är dyrt, det är byråkratiskt och det är dåligt för miljön. Jordbruket spelar en central roll i den europeiska politiken. Det spelar en helt annan roll i Frankrike, Spanien, Portugal, Irland och Grekland än det gör i de nordliga medlemsländerna. Den svenska regeringens uppfattning är att jordbrukspolitiken på ett mera radikalt sätt måste förändras. Överskotten måste bringas ner, kvoter och regleringar successivt fasas ut. Priserna måste ner. En mer miljövänlig inriktning av politiken måste påbörjas. Jag har framfört de här tankarna i ministerrådet till den tidigare kommissionären Steichen och den nytillträdde Fischler, senast i måndags i Bryssel. Vi har sagt att vi vill vara med och ha en konstruktiv debatt om 2000-talets jordbrukspolitik. Jag kan väl säga att mottagandet av våra åsikter inte är översvallande på alla håll. Förra veckan bildade därför några EU-länder en samtalsgrupp om detta ämne. Eftersom åsikterna går isär ganska mycket mellan nord och syd och inte heller följer några partigränser, måste man nu söka nya vägar för att nå fram till ett resultat. En annan viktig och ytterst aktuell fråga är djurskyddet. Många av oss har sett hur människor i Storbritannien demonstrerar mot långa djurtransporter och mot kalvuppfödning och djurhållningen för kalvarna. Här har Sverige varit föregångare, därför att vi inte har de problemen. Vi har framfört behovet av en gemensam politik, eftersom den inre marknaden på transporternas område betyder att djur, såväl liv som slaktdjur, transporteras över landgränserna. I avvaktan på denna gemensamma politik, som tycks vara svår att få igenom, är vi snart i Sverige framme med nationella regler på just transportområdet, för det är nytt för oss detta att föra djur över gränsen. För slaktdjur kommer åtta timmar som totaltid att gälla. För livdjur kommer åtta timmar att gälla för vattning och utfodring, 12 timmar för vila, om transporten inte överstiger 15 timmar, då den kan fortsätta till destinationsorten. Det här kommer vi att fortsätta att driva, därför att vi vet att inte alla delar vår uppfattning. Här går också en skiljelinje mellan nord och syd. Vi har sagt att vi är beredda till en konstruktiv diskussion och också till en kompromiss. Det viktigaste nu är att vi får gemensamma regler, även om de blir något urvattnade. Precis som på området CAP och dess framtid leder vi faktiskt en informell samtalsgrupp för att så att säga skapa opinion och driva på i frågan om djurtransporterna. Två andra djurskyddsfrågor som är uppe i debatten handlar om kalvuppfödning. Vi vet att det, som en del tycker, fina vita kalvköttet är kommet från kalvar som utfodrats på ett sätt som inte är tillåtet hos oss, ett sätt som gör att kalvarna får blodbrist. Vi har förbjudit det i Sverige. Nu har vi tagit upp det till debatt i ministerrådet, och vi hoppas på sikt få framgång där. När det gäller salmonella har vi haft framgång i förhandlingarna och i diskussionerna. Vi kan troligen behålla ett liknande skydd som det vi har haft. Vi väntar nu på beslut i kommissionen och hoppas att det skall kunna träda i kraft den 1 mars. Det finns invändningar också här, men vi är mycket bestämda i vår position. Några ord om socker, för det finns också en sockerregim inom unionen. Där skall vi fatta beslut i februari. Det betyder sannolikt en förlängning av nuvarande ordning på sex år. Det betyder att odlarna får ett tillskott på mellan 35 och 40 %. Det är konsumenterna som får betala det här. I Sverige har vi sagt, och det har vi framfört i ministerrådet, att vi tycker att man skulle kunna sänka priserna. Vi tycker att man skulle kunna ta ner överskottet där det är ett överskott, och vi tycker att man skall ta det av betkvoten. En annan fråga som har med socker att göra gäller Gotland. Jag är mycket förvånad över den tidigare regeringen och dess ovilja att i medlemskapsförhandlingarna ta upp Gotlandsfrågan. Vad jordbrukarna, LRF, Centern och Socialdemokraterna, kanske också andra partier, på Gotland vill är att få en regional sockerkvot, att av den nationella kvoten ha möjlighet att fördela en viss del till Gotland. Vi har drivit det här hela hösten, och vi hoppas kunna skriva in det i beslutet som snart kommer att fattas. Slutligen, fru talman, vill jag återigen understryka vikten av en förändring av jordbrukspolitiken. Menar man, dvs. t.ex. de stats och regeringschefer som träffades i Essen för ett tag sedan, allvar med att öppna den Europeiska unionen mot Öst och Centraleuropa, då måste det ske en omprövning av jordbrukspolitiken, därför att man kommer inte att ha råd att ha den subventionsnivå som är i dag. Den svenska regeringen är fast i sin åsikt att inte utestänga Öst och Centraleuropa, och det är en av mina drivkrafter för en förändring av EU:s jordbrukspolitik.

Fru talman! Jordbruksministern vill spela fotboll när vi andra spelar badminton. Vi vill gärna prata om det som regeringen har lagt på riksdagens bord i form av en budgetproposition, och om svensk jordbrukspolitik med utgångspunkt bl.a. i EU. Jordbruksministern vill ge sin vision av arbetet i EU och inbjuder oss här i kammaren att komma med synpunkter och kommentarer på detta. Jordbruksministern vet att vi har begärt en parlamentarisk kommitté där vi gediget skall kunna diskutera dessa frågor och ge just de genomtänkta synpunkter som jordbruksministern rimligen inte med så kort varsel kan vänta sig av en kammare en sen kväll. Det är inte riktigt seriöst, fru talman. Vad vi skall tala om är den svenska jordbrukspolitiken och dess relation till EU-medlemskapet. Vad vi efterlyser är jordbruksministerns förståelse för den oro som svenska jordbrukare känner i en situation då de inte får tillgång till samma stöd, samma ekonomi eller samma förutsättningar som sina europeiska vänner. Det gäller inte bara oron utan också avsaknaden av möjligheter till ett offensivt arbete i jordbruket. Vi står inför en situation då jordbruket satsar miljömässigt. Vi står inför en situation då jordbruket skall in på marknaden. Då behöver man skjuts. Då behöver man stöd. Då behöver man inte strypas. Man undrar efter den uppvaktning eller demonstration som ägde rum utanför riksdagen nyligen vad det är jordbruksministern begär av svenska jorbrukare för att de skall falla henne på läppen. Vi skall väl inte flytta hela jordbruket till Bispgården igen?
Fru talman! Den sista slängen uppfattade jag inte riktigt. Jag förstod den i varje fall inte. Den kräver nog sin förklaring, Lennart Daléus. Det här är en allmänpolitisk debatt. Senare kommer en budgetdebatt. Jag hade hoppats att vi för en gångs skull skulle kunna lyfta oss över stöddebattsnivån. Men jag har hört i samtliga inlägg, och Lennart Daléus bekräftar detta i sin replik, att det inte går. Jag valde detta tillfälle för att redovisa litet grand av det vi diskuterar i ministerrådet, vilka initiativ jag har tagit och vilka åtgärder i övrigt som jag som minister i ministerrådet har vidtagit. Detta gör jag inte minst mot bakgrund av att Lennart Daléus själv vid flera tillfällen har efterlyst regeringens åsikter. Jag tog tillfället i akt, men det var tydligt att det inte passade. Det talades om att bönderna skall ha samma stöd och samma ekonomi som sina bröder och systrar ute i Europa. Det finns ingen generell EU-bonde, Lennart Daléus. Villkoren växlar mellan varje medlemsland, och också inom regionerna i respektive medlemsland. Jag vill också säga - det är viktigt för protokollet, inte minst - att det inte är så att alla medlemsländer utom Sverige utnyttjar de stöd som står till buds fullt ut. Danmark gör det inte, och Nederländerna gör det t.ex. inte. Lennart Daléus talade också om marknaden. Jag har inte tagit upp det i dag, men att försöka utvidga marknaden för svenska produkter är ett prioriterat område på departementet. Jag har en hel del punkter som jag så småningom skall redovisa när det gäller hur jag anser att man skall gå till väga för att saluföra och stötta svensk mat på EU-marknaden.
Fru talman! Jordbruksministerns syn på och resonemang om det stöd som svenskt jordbruk behöver för att komma in på en europeisk marknad skall välkomnas. Om det sedan får preciseringar i litet tydligare termer i det arbete som förestår är jag den första att välkomna det. Det är möjligt att andra länder inte utnyttjar alla delar av de möjligheter som EU rymmer, men jag tror att man kan säga att det är ett flagrant avsteg från stödmöjligheter som Sverige gör i och med det förslag som regeringen har lagt fast. Mitt resonemang om Bispgården hänförs naturligtvis till att jag vet att jordbruksministern i andra sammanhang är rätt preciserad i förslag och exempel till riksdagen om vad som bör ha uppmärksamhet och stöd - inte bara av riksdagen utan också ute bland myndigheterna. Jag tycker att en precisering av hur man skall förändra och utnyttja möjligheterna i EU skulle vara angelägen. Jag vet att vi har en diskussion framför oss i jordbruksutskottet. Som jag har sagt i ett tidigare inlägg tycker jag att det finns mycket som pekar på att man på sina håll har förstått nödvändigheten av omsorg om människor i näringen och omsorgen om miljön. Vad vi kan begära och vädja om är att man låter de socialdemokratiska företrädarna vid sidan av jordbruksministern agera, klokt diskutera och ta fram ett slutresultat som kammaren kan ta ställning till och som bättre stämmer med våra krav när det gäller miljön och när det gäller det svenska jordbrukets utveckling.
Fru talman! Jag pratade om att förändra möjligheterna från talarstolen, dvs. om hur man vill förändra politiken och därmed också möjligheterna i framtiden - inte i dagsläget. Lennart Daléus talar om omsorg om människor och miljö. När man lyssnar på den mest uppskruvade jordbrukspolitiska debatten får man för sig - det var någon som var inne på det här också - att det blir så otroligt mycket sämre nu. Det är mycket mera synd om bönderna efter den första januari än det var före den första januari. Jag vill ändå för kammarens ledamöter och för protokollet berätta vad som står på s. 8 i budgetpropositionen. Där står det vilket belopp som var anvisat till jordbruk och trädgårdsnäring 1994/95. Det var Man måste ha dessa siffror med sig. Vad ni från oppositionspartierna gör är att ni jämför med vad den tidigare regeringen hade lovat att dela ut till bönderna. Ni jämför inte med den verklighet som bönderna levde i före den första januari. Jag tycker ändå att dessa siffror talar ett ganska tydligt språk. Vi vet att det kommer pålagor på jordbruket. Jag skall också säga att den konsekvensutredning som många av er har pratat om är på väg. Den kommer. Då får man se det också i de termerna.
Fru talman! Jordbruksministern! Jag är glad för den information vi får om vad som händer nere i Bryssel, för ärligt talat har det varit litet ont om den varan. Trots att jag sitter i både jordbruksutskottet och EU-nämnden är min främsta informationskälla Internationellt perspektiv, som LRF skriver. Jag tycker att det är beklämmande, och jag önskar att vi kunde få en bättre information om vad som sker. Jordbruksministern tar upp vissa frågor. När det gäller djurskyddet är det helt klart att stödet är massivt i Sverige för den linje jordbruksministern företräder i EU. Vi vill inte ha den typ av djursyn som finns nere i Europa. Jag önskar verkligen jordbruksministern lycka till när det gäller de frågorna. Det finns likaså en total enighet bland partierna när det gäller stödet till Gotland och en speciell kvot vad beträffar sockerproduktionen för Gotland. Det var utskottet ense om. Miljöpartiet vill att stödet till Roma sockerbruk skall vara kvar hela 1996, och vi önskar också att regeringen börjar titta litet grand på ägarförhållandena. Det är litet underligt att det finns en vinst i företaget och att det ändå hotas av nedläggning. Det finns en sak som jag tror att jordbruksministern och jag är överens om men drar olika konsekvenser av. Jordbruksministern säger att överskottet skall bringas ned och att vi skall ge jordbruket en mer miljövänlig inriktning. Precis det vill Miljöpartiet. Vårt sätt att få ner överskottsproduktionen är att minska intensiteten i jordbruket. Vårt sätt att uppnå ett mer miljövänligt jordbruk är att införa bl.a. de miljöstöd som det finns en möjlighet till. Det är bl.a. Jag har litet svårt att förstå varför jordbruksministern inte drar samma slutsatser som jag. Vill man ha i gång denna utveckling finns det ett gyllene tillfälle just nu, genom att utnyttja de miljöstöd som kan sätta i gång utvecklingen. Hur kommer det sig att vi drar så olika slutsatser?
Fru talman! Jag är glad över att vi kan vara överens om djurskyddet. Lennart Daléus nämnde ingenting om det, men jag utgår från att det även finns ett stöd hos Centerpartiet för ett förbättrat djurskydd i unionen. Vi får väl diskutera informationen återigen. Jag är på nästan samtliga EU-nämndens möten. Det går mycket bra att ställa frågor även om sådana saker som inte precis står på föredragningslistan. Jag skall gärna svara. Jag har också med mig expertis som kan svara i mitt ställe, om jag inte skulle kunna svara. Vi skall också, som jag har sagt tidigare, fundera över hur vi skall kunna lämna en bättre information än i dag till utskottet. Vi har inte kommit längre än så. Jag vill understryka det jag har sagt tidigare. Det är inte alla som tycker om det, men jag framhärdar i den åsikten. Det är i EU-nämnden detta skall diskuteras. Jag förutsätter att de ledamöter som sitter där tar upp frågan med sina partigrupper och sitt fackutskott. Det var den ordningen man tänkte att man skulle ha. Dessutom skall vi se till att det blir en något så när kontinuerlig information till fackutskotten, i detta fall jordbruksutskottet. Det finns en ganska enkel om än smärtsam förklaring när det gäller miljöstöden. Vi har inte råd. Det är det svar jag vill ge på den frågan.
Fru talman! Miljöpartiet har visat hur vi skulle kunna finansiera detta med miljöstöden. Om vi höjer miljöavgifterna har vi råd. Det finns en stor respekt och förståelse för det ute i näringen. Om vi får i gång en utveckling åt ett miljövänligt håll ser man att det finns möjligheter att utnyttja stödet. Då får man också en förståelse för att vi höjer miljöavgifterna. Det går att finansiera detta, om man vågar höja miljöavgifterna, framför allt på handelsgödsel. Jag hoppas att vi kan vara överens om att denna utveckling är viktig. En sak som kommer att göra att utvecklingen verkligen kan komma i gång är stödet till forskning och utbildning. Tyvärr skärs det ner i regeringens budget. 250 miljoner försvinner. Jag ser det inte som något sätt att få i gång en utveckling mot en mera miljövänlig inriktning på lantbruket. Det är svårt att lägga om en konventionell gård till ett mera resurshushållande eller helt ekologiskt lantbruk. För det behövs stöd, uppmuntran och utbildning. Det behövs insatser på detta område. De är för små i dag. Om vi räknar med det mål vi har satt upp, att 10 % av jorden skall odlas ekologiskt år 2000, skall antalet ekologiska lantbrukare öka från 2 000 i dag till 12 000 år 2000. Det kommer att krävas resurser för det, jordbruksministern. Jag hoppas att det finns en förståelse för det förslag som miljöpartiet har lagt fram. Det innebär att vi lägger tillbaka 150 miljoner av de sparade 200 och dessutom ökar på med ytterligare 250 miljoner. Vi är ju överens om att vi måste få in lantbruket i en mera hållbar, miljövänlig inriktning. Det är också LRF inne på. Det har man skrivit i många dokument, bl.a. tillsammans med Det naturliga steget.
Fru talman! Får jag börja med att erinra om vad som står i propositionen när det gäller stödet till miljön. Vi har tre delprogram: ett på 500-550 miljoner, ett på 50-100 miljoner och ett på 150-200 miljoner. Jämför detta med verkligheten i fjol, före den 1 januari 1995. Det innebär då en kraftig uppjustering, även om vi inte kunde uppfylla den tidigare regeringens runda löften om ännu mera pengar. Det är inte politiskt möjligt i en situation då vi sparar på barnfamiljer, pensionärer, sjuka och arbetslösa - snart sagt alla grupper i samhället. Då skulle det vara en grupp som inte drabbas av några nedskärningar, utan de får sin nivå höjd jämfört med förra året. Att man skulle höja den ytterligare är mycket svårt att få acceptans för, åtminstone inom det socialdemokratiska partiet. Bördorna skall fördelas något så när rättvist. Så var det stödet till utbildning och forskning. Det är samma skäl där - vi måste spara. Vi måste få balans i statens ekonomi. Vi har lovat inför valet att 1998 skall den branta utvecklingen av statsskulden vara bruten. Den skall vara stabiliserad. Helst skall kurvan böja av nedåt. När man säger det i allmänna termer håller alla med och nickar. Men när det sedan kommer till att man måste skära ned på ett visst område och höja skatten på ett annat område, då kommer särintressena och lobbyisterna fram. Då är det plötsligt så att man gärna vill spara, men inte just på sitt eget område. Jag tycker att Gudrun Lindvall till viss del ger uttryck för det.

Fru talman! Jordbruksministern blev litet besviken på att hon inte fick till någon framtidsdebatt. Jag tror nog att ministern måste tänka efter litet. Hur reagerar egentligen alla de lantbrukare som har varit involverade i den budkavle som har gått från olika delar av landet under en veckas tid och som var samlade här i Stockholm i går, när ministern inte med ett ord nämner de förslag och synpunkter som framfördes och inte minst själva innehållet i budkavlen? Hon kommenterar inte detta med ett ord i sitt inlägg. För dem som utsätts för denna politik är det kanske inte så lätt att se framtiden. Den är rätt fjärran. För många handlar det om hur man skall kunna överleva med sina företag, hur man skall klara den dagliga brödfödan. Det måste vara väsentligt att vi har en framtidstro i den svenska näringen på jordbruksområdet, om vi skall kunna föra en framtidsdebatt. Det är den debatten vi måste klara av. Jordbruksministern väljer att fly till EU i stället för att diskutera de problem vi har här. Det är en något märklig ordning, med tanke på jordbruksministerns inställning till EU. Jag ville ha besked på sex punkter, om det på någon punkt fanns en möjlighet till nytänkande eller omtänkande, för att kunna gå den eventuella majoritet som finns här i riksdagen till mötes innan regeringen får problem med att få igenom sina förslag. Jag fick inte något besked. Det skulle vara intressant att få någon form av besked. Finns det någon möjlighet till förändring när det gäller dessa sex punkter?
Jag vill påminna jordbruksministern om att replikskiftet och ordväxlingen är mellan den som har begärt replik och jordbruksministern.
Fru talman! Jag skall försöka hålla mig till reglerna. Dan Ericsson talade om budkavlen. jag hade den franske jordbruksministern här i går. Han var tillika ordförande i ministerrådet under första halvåret. Jag berättade då om demonstrationen. Det gjorde jag på presskonferensen också. Då fick han en fråga av en journalist, om han inte var litet avundsjuk på Sveriges jordbruksminister, när det bara var fyra traktorer i demonstrationen. Då log han litet. Att man demonstrerar och har olika åsikter gentemot den sittande regeringen är inte unikt för Sverige. Det förekommer inte minst i Frankrike, som i övrigt är ett rätt så "jordbrukarvänligt" land. Dan Ericsson räknade upp sex punkter. Jag har i och för sig svar, men jag hade önskat att vi kunde diskutera detta när det är budgetdebatt. Om man nu skall lägga ut dessa pengar, som Dan Ericsson och kds vill, var vill man då spara? Någonstans måste vi ta hem de pengar som skall göra att statsfinanserna blir sunda och bra igen, att förtroendet för den svenska ekonomin återinförs, efter dessa år då förtroendet har varit ganska dåligt. Dan Ericsson säger att jag valde att fly till EU. Som Dan Ericsson också påpekar har jag inte själv valt EU. Men nu är vi där. Då är det viktigt att ha en uppfattning om vad man vill göra med medlemskapet. Jag tycker att Dan Ericsson och andra som stod på motsatta sidan i folkomröstningskampanjen borde vara de första att ha en uppfattning här. När en majoritet har sagt ja är det min uppgift - och, som jag ser det, också en uppgift för andra partier - att faktiskt fylla medlemskapet med ett bra innehåll. Inte ett ord om den saken hörs här.
Fru talman! Jag tror att jordbruksministern skall vara tacksam för att svenska bönder håller sig till aktiviteter och manifestationer i någorlunda ordnade former. Att många har varit involverade när det gäller denna budkavle är ingen hemlighet, utan det vet ministern om. Det anmärkningsvärda är, tycker jag, att man inte med ett ord kommenterar stämningsläget i dag inom lantbrukarkåren. Ministern säger att hon i och för sig har svar på de sex punkterna. Ja, men då är det intressant att få ett svar - antingen ja eller nej. Finns det alltså någon möjlighet att göra något? Det kan handla om litet av omtanke om jordbruksministern. Jag uppskattar henne som person. Jag minns så väl när hon förra mandatperioden som ordförande i jordbruksutskottet undrade hur länge den dåvarande jordbruksministern skulle acceptera att riksdagen, som hon uttryckte det, körde över honom. Var gick gränsen för det acceptabla? Just inför utsikten att kanske bli överkörd här i riksdagen genom andra beslut än det som regeringen har lagt fram vore det kanske förnuftigt att på någon punkt försöka gå riksdagen till mötes. Jag tänker på en eventuell förväntad majoritet. Det är den möjligheten jag vill öppna för här, fru Winberg! I övrigt är vi överens när det gäller EU-kraven och framtiden, precis som framgått av tidigare replikskiften. Inte minst gäller det djurskyddet. Kds har väckt en omfattande motion på det området, just med inriktning på EU och hur vi skall agera där. Där kan ministern alltså hämta många tips.
Fru talman! De bönder som kom hit, Dan Ericsson, vände sig faktiskt inte till mig utan till riksdagen. Det tycker jag är alldeles korrekt. Vi har ju lämnat över vårt förslag till riksdagen, och man skall ha respekt för det. Det är riksdagen som beslutar. Det ligger också i parlamentarismens väsen att regeringen, om den inte har majoritet i riksdagen, kan få finna sig i att, som Dan Ericsson uttryckte det, bli överkörd. Jag hoppas att riksdagens ledamöter är kloka nog att tänka på framtiden och att de ser till att besparingar och skattehöjningar som föreslagits också går igenom, så att förtroendet för den svenska ekonomin och för Sverige återigen kan bli verklighet.

Herr talman! Jordbruksministern vill tala om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Hon vill dock inte tala om det som är mer kortsiktigt, men högaktuellt, här. Vidare säger hon att det nu skall komma en konsekvensanalys. Det tackar jag för. Vi har länge efterlyst en sådan. Jag frågade om urholkningen av EU-avtalet och om de konsekvenser som det får för sysselsättningen. Det gäller då arbetena inom jordbruk och livsmedelsindustri. Det bekymrar tydligen inte jordbruksministern. Som jag ser saken är det en mycket allvarlig fråga. Det kan bli ödesdigert om man på departementet inte tänker om när det gäller den aktuella utformningen av EU-politiken i Sverige. Ja, det är självklart att vi framöver skall diskutera den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Men det här får inte skymma det faktum att svenskt jordbruk nu är involverat i EU:s aktuella jordbrukspolitik. Därför måste vi gemensamt se till att anslutningen i första hand blir lyckosam. När det gäller resonemanget om fortsättningen kan jag säga att vi är beredda. Vi inser att EU:s jordbrukspolitik måste förändras, och vi kommer att arbeta för det. Men kärnpunkten i dagens situation är att svenska producenter såväl inom jordbruket som inom livsmedelsindustrin nu verkligen får en chans att arbeta på samma villkor. Det får man inte med den inriktning som jordbruksministern förordar. Jag vill gärna ha besked i frågorna om sysselsättningen. Jag vill också ha besked beträffande övriga frågor som jag nyss ställt.
Herr talman! Först en motfråga till Ingvar Eriksson: Om vi här i dag i den allmänpolitiska debatten - nästa stora debatt är budgetdebatten - inte kan tala om framtiden, när skall vi då prata om den och när skall vi då diskutera vad vi vill fylla medlemskapet med? Jag vore glad för ett svar på den frågan. Ingvar Eriksson, liksom många andra, utmålar liggande förslag som ödesdigert. Det är som om något nattsvart nu skulle dras ned. Men sanningen, Ingvar Eriksson, är - jag upprepar siffrorna från budgetpropositionen - att den tidigare borgerliga regeringen 1994/95 till jordbruk och trädgård anvisade 3,7 miljarder kronor. Det nya anslaget på ettårsbasis till jordbruk och trädgårdsnäring uppgår till 7,6 miljarder kronor. Hur kan man då utmåla det som dödsstöten för näringen, inklusive de efterkommande leden och sysselsättningen där? När det gäller fisket anvisade den tidigare regeringen 88 miljoner kronor. Nu är det 186 miljoner kronor. Det är sådant som EU-medlemskapet medför. Vidare är det verkligheten före den 1 januari som vi skall jämföra den här budgeten med. Då blir det en kraftig höjning av stödet till jordbruket. Jag vill fråga Ingvar Eriksson om de skatter och den belastning som det talas om: Hur skall medlemsavgiften betalas om man inte skall göra på nämnda vis? Vidare skulle det vara intressant att höra om Ingvar Eriksson och Moderaterna har någon åsikt om regionaliseringen av sockerkvoten när det gäller Gotland.
Herr talman! Tydligen inser inte Margareta Winberg att vi befinner oss i en ny situation. Hon talar om budgetutfallet men glömmer att säga att priserna blir betydligt lägre till producenterna och att kostnaderna blir betydligt högre, inte minst genom de nya skatter och avgifter som regeringen redan tagit och som nu aviseras. Det är på den punkten som man ute på fältet är orolig. Det är därför som vi har en så akut och besvärlig situation. Det är också därför som den optimism inför framtiden som funnits håller på att förspillas. Det behövs alltså mycket mer av investeringar. Nu drar man sig. Risken finns att man inte får tillräckligt med råvaror för att kunna motsvara de möjligheter som vi kan få på exportmarknaden. Margareta Winberg är ju själv positiv till exporten. Men vi måste ha råvaror för att kunna fullfölja den här satsningen. Den framtida jordbrukspolitiken måste inriktas på att tillsammans med näringen, i nationens intresse, tillvarata och utveckla den svenska livsmedelsproduktionens förutsättningar. Politiker måste gå med, inte mot, en näring som nu för första gången möter stark europeisk konkurrens. Vi menar att detta innebär att jordbruket befinner sig i en ny situation. Det måste även socialdemokrater inse. Politiken skall hjälpa näringen att inta sin plats i det internationella perspektivet vad gäller produktion av jordbruksvaror. Stödet skall inte innebära speciella förmåner, utan det gäller att få konkurrera på lika villkor. Om man får den chansen kommer EU-medlemskapet att bli positivt för jordbruket, för landet och, inte minst, för de svenska konsumenterna.
Herr talman! Jo, Ingvar Eriksson, jag inser mycket väl att det nu är en ny tid för oss. Det var om detta och om framtiden i det avseendet som jag ville ha en debatt. Så blev det inte, utan det kom att handla om dagspolitiken. Det måste komma in optimism, säger Ingvar Eriksson. Ja, men inte kommer det någon optimism efter den nattsvarta debatt som ni jämt och ständigt för. Ni talar bara om hur eländigt det blir. Till slut kan det ju bli självuppfyllande. Optimismen kan faktiskt gå i botten om man inte vågar något här. Det är nu en ny chans för jordbrukarna. Låt både dem och oss ta den chansen! Jag fick inget svar om sockerkvoten och Gotland. Ett svar vill jag gärna ha. Sedan vill jag poängtera, Ingvar Eriksson, att det är lätt att vara i opposition och att bjuda över regeringen. Men kom ihåg att det nu är sista gången som ni har den chansen. Sedan har ju riksdagen egna regler, vilka jag tycker är bra. När man plussar på med belopp i miljardklassen - sådana förslag finns det här - måste man alltså även visa var pengarna skall tas. Det är alltså sista gången som ni kan överträffa varandra.
Herr talman! Jag delar jordbruksministerns uppfattning när det gäller de problem som EU:s jordbrukspolitik medför. Vidare tycker jag att den inriktning som jordbruksministern i sitt anförande har skissat på är bra. Det är bra att man försöker göra något åt djurtransporterna och djurhållningen och att man kanske kan komma fram när det gäller salmonellan. Jag tror också att det är bra att välja sina "krig". Jag skulle vilja komma med ytterligare ett litet krig som jag tycker att jordbruksministern skall föra i Bryssel. Det handlar då om CAP-stöden, som finansieras fullt ut över EU:s budget. Jag tror att det skulle kunna vara en framkomlig väg att diskutera en sänkning av subventionsgraden där. Det är ju de här stöden som tar större delen av budgeten. Bara så litet som 10 % sänkning, finansierad över de nationella budgetarna, tror jag får inflytande på - eller påverkar - det spannmålsöverskott som finns. Det skulle också betyda att medlemsavgiften på sikt skulle kunna minskas. Det är en av de saker som jag tror är viktiga. Något som vi i Vänsterpartiet har lyft fram i det EU program som vi nyligen har antagit i vår partistyrelse är att inga EU-stöd skall finansieras med mer än Jag har förstått att jag inte får svar på de frågor som jag ställde i mitt anförande. Det är litet synd, för jag tror att det hade varit värdefullt att inför utskottsbehandlingen få veta hur regeringen har tänkt sig att uppfylla de överenskommelser som träffades mellan regeringen och Vänsterpartiet före jul.
Herr talman! Jag delar Maggi Mikaelssons uppfattning att man borde sänka de hundraprocentiga stöden. Jag hyser dock inte så stor förhoppning om att ett sådant förslag, åtminstone i förstone, skulle gå igenom. Efter att ha varit på ett antal möten i Bryssel kan man fundera över hur stor viljan är att ta ned överskott. Jag vill erinra om ett beslut som fattades innan vi hade rösträtt. Det handlade om trädan. Tidigare hade man 15 % trädeskrav på roterande träda. Kommissionen hade föreslagit att det skulle sänkas med 2 %, därför att det var torka i några länder och överskottet därför hade sjunkit litet grand. Därför ville man minska trädan så att överskottet så att säga skulle hålla sig. Så uppfattade jag det i alla fall. Men efter en mycket omfattande diskussion tyckte inte ministerrådet att ens 13 % var bra, utan man ville ha 12 % trädeskrav. Man ville alltså sänka kraven ytterligare. Detta visar att man kan fundera över om viljan finns att göra någonting åt överskottet. Som jag tidigare sade i mitt anförande kommer man, om man menar allvar med utvidgningen mot öst, att tvingas dra ned dessa bidrag. Vi har också i olika sammanhang föreslagit att det skall bli mer av nationell finansiering och nationella stöd än vad det är i dag. Svaren på de frågor som Maggi Mikaelsson tidigare ställde är att vi litet grand avvaktar besluten i riksdagen när det gäller t.ex. areal och betesstödet. När vi vet vilka summor det kommer att handla om skall vi också gå till Bryssel med detta och se om vi får accept, för det är ju inte längre denna riksdag som bestämmer om sådant här. Frågan om bärkraftigt konventionellt jordbruk skall vi se över i en utredning. Den parlamentariska gruppen kommer att tillsättas när vi vet vad det blir för beslut i riksdagen.
Herr talman! Jag vill tacka för de svar som jag ändå fick. Jag väljer att tolka svaren så positivt och konstruktivt som att vi i utskottet har goda möjligheter att komma fram till bra lösningar. Det framgår ju klart av den motion som vi i Vänsterpartiet har väckt att vi tycker att nivåerna är för låga. Men det är viktigt att lyfta fram att vi ju också har vägt in detta i ett helhetsperspektiv så att vi, även om vi hade haft den kommande förändrade budgethanteringen, hade kunnat klara av högre miljö och arealstöd. Vi har ett helhetsförslag i vår budget, där vi även har vägt in de ökade resurser som vi har lagt på jordbruket. En av orsakerna till att vi väljer att lägga förslag om ökade miljöstöd är just den orättvisa fördelningen som EU:s jordbrukspolitik innebär, där CAP EU:s garantifonder tar en väldigt stor del av de 7,6 miljarder som jordbruksministern redovisar. Hade vi haft en lägre summa där, hade vi också kunnat ha en lägre summa för miljöstöden.
Herr talman! Jag vill bara säga några ord om Vänsterpartiet och nivåerna. Det skall bli intressant att se helheten. Det skall bli intressant att se om Vänsterpartiet skall vara med och spara på de sjuka, de arbetslösa, barnfamiljerna och vad det nu är men plussa på för bönderna. Jag tycker att det är en mycket konstig politik och mycket olikt ett vänsterparti. Det luktar väldigt mycket av opportunism.
Herr talman! Jag tycker inte synd om bönder, om det var så att jordbruksministern menade alla. Jag är inte heller särskilt attraherad av att överträffa vare sig den ena eller den andra. Men det är ändå så att jordbruksföretagen är en näring som inte har spelregler uppsatta. Det finns ingen långsiktighet i den politik som vi har lagt fast. Alla företag behöver en långsiktighet. Även om de inte lyder under Sten Heckschers departement så är det en nödvändighet. Detta tycker jag är en intressant framtidsfråga. Jag vill tacka jordbruksministern för att hon tar upp framtidspolitiken. Margareta Winberg och jag är inte eniga när det gäller stödpolitiken, men det kan vi ta upp i budgetdiskussionen. Men det finns ändå ett oerhört stort behov av att diskutera framtidsplanerna. När man talar om jordbruksföretagen finns det ändå skäl att fundera över de 5 eller 7 miljarder som avsätts för olika sysselsättningsåtgärder som ingen vill ha. Det borde vara intressant för jordbruksministern att intressera sig litet grand för dessa pengar. Jag tror också att jordbruksutskottets behandling framgent kommer att leda till att vi i utskottet kommer fram till en bra lösning på frågan. Det är nödvändigt, för annars får vi hela tiden en hätsk och negativ debatt, där vi på något sätt slår fast att politiken som är formad för jordbruket i Sverige är utformad av jordbruksföretagarna själva. Men det är inte så. Det är ju vi politiker som har format jordbrukspolitiken. Det vi kan konstatera är att vi har misslyckats. Nu måste vi ge svenska bönder och oss politiker möjligheter att tillsammans forma framtidens jordbrukspolitik i EU. Är det detta som jordbruksministern menar med sina inlägg här?
Herr talman! Jag börjar med att konstatera att Eva Eriksson säger att man har misslyckats med att forma en jordbrukspolitik. Jag håller med om det. Den har varit dålig under de senaste åren. Eva Eriksson säger att ingen vill ha de pengar som skall gå till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nej, det är kanske så att när det gäller jordbruket och dess företrädare så är de, som jag brukar säga, några av världens skickligaste lobbyister. Det har bedrivits lobbying i denna kammaren. Det finns väl inte en ledamot som inte har utsatts för LRF:s påtryckningar, och det har gett resultat. Det kan man ju konstatera när man läser motionerna. Men jag undrar hur många arbetslösa som har bedrivit lobbying bland riksdagens ledamöter. De arbetslösa är inga lobbyister. Eva Eriksson säger att ingen vill ha pengarna. Dessa pengar skall ju leda till jobb, och det är vad de arbetslösa vill ha. Den socialdemokratiska regeringen företräder också de arbetslösa. När det sedan gäller långsiktigheten kan man bara konstatera att det inte ens om man skulle gå på den tidigare regeringens runda förslag skulle vara någon garanti för långsiktighet, därför att EU:s långsiktiga politik med nödvändighet måste förändras. Det betyder att man nu i Sverige har varnat många bönder för detta. Man skapar en kostym som på sikt kanske inte kan fyllas ut. Jag har också sagt att jag inte tror att den dagen kommer då EU tar sin hand ifrån jordbruket och jordbruket ersätts genom nationella stöd fullt ut. Det finns nog ingen regeringen, oavsett färg, som kommer att ha råd med det.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att jordbrukspolitiken alltid har varit dålig. Den är vi ju alla skyldiga till. Socialdemokrater och andra har ju varit med och format politiken under decennier. Men målet måste ju ändå vara, vilket också är jordbruksföretagarnas och allas mål här i riksdagen, att vi skall sträva efter att våra jordbruksföretagare i Sverige skall sluta att vara livegna. De skall vara fria företagare. Margareta Winberg säger att man inom LRF är de största lobbyisterna. Det är klart att de är lobbyister, men det har ju också LO alltid varit liksom även andra organisationer. Det är en del i behandlingen av ärenden och av demokratin. Delaktighet, medverkan i och påverkan av politiska beslut är ju inget märkligt i en demokrati. Men däremot är det politikernas sak att se till att man fattar beslut utifrån de politiska övertygelser man har. Visst är pengarna för de arbetslösa bra. Vi har alla väckt motioner om hur man skall lösa arbetslösheten. Om detta är vi inte eniga. Men jag vill ändå påstå att livsmedelsarbetare och andra människor som arbetar i näringen också kommer att hotas av arbetslöshet om man vidtar en del av dessa åtgärder och inte arbetar för en långsiktig förändring av jordbrukspolitiken. Jag har aldrig sagt att vi skall ha kvar en gammal traditionell jordbrukspolitik, utan vi skall vara öppna för att jobba mot en mycket sundare jordbrukspolitik. Men vi har också sagt att vi gemensamt skall forma jordbrukspolitiken. Jag ställde en fråga till jordbruksministern om vad det är för forum som vi i jordbruksutskottet och i riksdagen skall ha för att kunna vara med och forma framtidens jordbrukspolitik.
Herr talman! Eva Eriksson talar om fria företagare. Jag satte detta inom citationstecken i mitt anteckningsblock här. Bönderna vill vara fria företagare, inom citationstecken, samtidigt som målet tycks vara att få ut så mycket stöd som möjligt. Jag får inte denna ekvation att gå ihop, måste jag säga. Delaktighet talar Eva Eriksson om. Ja, nog har det varit delaktighet under de senaste åren. Det har varit mycket personunion av samma åsikter mellan LRF och den tidigare regeringen eller, kanske jag skall säga, den tidigare jordbruksministern. Jag vet inte om Folkpartiet var så involverat i den delaktighet som försiggick på den tiden. Nu är det inte likadant, men det betyder inte att inte LRF är med och lägger fram synpunkter. Självfallet pratar vi med dem. De kommer med sina långa listor. Vi diskuterar deras krav som, vilket jag tidigare sade, i mångt och mycket går ut på att få mera stöd. Jag vill fråga Eva Eriksson vad fria företagare egentligen innebär för henne.
Herr talman! Det är naturligtvis lockande att kasta sig in i den jordbrukspolitiska debatten, men vi skulle ju också hinna med litet miljöpolitik. Å andra sidan är det så att en bra jordbrukspolitik är detsamma som en bra miljöpolitik, och kanske också tvärtom för den delen. Under den borgerliga regeringen skedde det viktiga framsteg på det miljöpolitiska området. En ny skogsvårdslagstiftning som leder till ökad mångfald i skogsbruket infördes. De ekonomiska styrmedlen förbättrades och blev fler. Ett förslag till samlad förbättrad miljölagstiftning presenterades m.m. Tyvärr märker vi nu hur miljöarbetet har stannat upp efter det socialdemokratiska maktövertagandet. På två områden har utvecklingen gått helt emot strävandena efter en bättre miljö. Det förslag till miljöstöd som har diskuterats mycket i kammaren innebär faktiskt en betydligt sämre satsning på viktiga åtgärder för biologisk mångfald i vårt kulturlandskap. Förslaget till miljöbalk har dragits tillbaka för att på nytt utredas. Detta kommer att ta mycket tid, vilket innebär att viktiga skärpningar och kompletteringar av miljölagstiftningen kommer att försenas flera år. Hade socialdemokraterna inte agerat så här hade Sverige i dag haft hårdare straff för miljöbrott och bättre sanktionsmöjligheter i form av miljöavgifter. Vi hade haft miljökvalitetsnormer och bättre regler för miljökonsekvensbeskrivningar. Och slutligen hade vi haft möjlighet att införa system med s.k. överlåtelsebara utsläppsrätter. Den borgerliga regeringens miljöbalksförslag, som ju har dragits tillbaka av den nuvarande regeringen, borde naturligtvis återsändas till riksdagen för beslut. Såvitt jag förstår skulle inte detta stå i strid med socialdemokraternas vilja att förändra lagstiftningen. Deras utredningsarbete kunde ske parallellt med att nya och effektivare lagar får börja att verka. Vi tolkar därför den socialdemokratiska regeringens agerande så, att man inte är särskilt intresserad av att snabbt införa en bättre och mer effektiv miljölagstiftning i Sverige behöver en regering som driver offensiv miljöpolitik, till skillnad från denna passiva och mera undflyende miljöpolitik som den socialdemokratiska regeringen hittills visat prov på. Från moderat håll anser vi att miljöarbetet måste skärpas och förnyas på flera områden. I det framtida arbetet för en bättre miljö kommer det gemensamma miljöarbetet inom EU att vara av speciell vikt. Tack vare samarbetet mellan länder finns möjligheten att arbeta med sådana gränsöverskridande problem som tidigare inte har kunnat lösas. Vi från moderat håll föreslår att Sverige i detta EU arbete skall prioritera de gränsöverskridande problemen och ställa särskilda krav på införande av ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen, kanske främst av koldioxid men också av andra försurande ämnen. Miljöarbetet inom EU bör ha som mål att bevara de höga svenska miljökraven och skärpa kraven inom EU. Dessutom bör målet vara att ta bort de regleringar som skadar miljön. Vidare bör det vara en viktig målsättning att öka EU:s intresse för Östersjöområdets miljö, som ju ligger oss särskilt varmt om hjärtat. När det gäller deltagandet i EU:s miljöarbete vill vi moderater också särskilt betona vikten av att Sverige utnyttjar det omdiskuterade EU:s miljöstöd. Tyvärr tvingas vi konstatera att den socialdemokratiska regeringen på den här punkten för en politik som innebär att det uteblivna stödet blir en stor motgång, kanske den största motgången någonsin, för miljöarbetet i vårt kulturlandskap. Regeringens budgetförslag härvidlag jämfört med den borgerliga regeringens förslag innebär att nästan 2 miljarder mindre kommer att satsas på miljöåtgärder i kulturlandskapet. Följden av denna brist på intresse för EU:s miljöstöd är ju att möjligheterna att bevara den biologiska mångfalden i landskapen minskar. Med vårt förslag skulle det i stället bli fler satsningar, t.ex. på våtmarker. Växthuseffekten är en annan stor fråga. Den är kanske det största hotet mot den globala miljön. Frågan stod i centrum vid FN-konferensen 1992, då ett stort antal länder, däribland Sverige, enades om en klimatkonvention. Enligt denna konvention får Sverige inte låta sina utsläpp av koldioxid öka. Det är därför mycket oroande att vi nu har fått en regering vars energiminister talar om att introducera ytterligare fossila bränslen i den svenska elproduktionen. Vad Sverige och världen i övrigt just nu inte behöver är en återupplivning av gamla planer på fossilbränslebaserade kraftverk. Vi behöver i stället en offensiv klimatpolitik. Den strategin bör innehålla ett skärpt utsläppsmål, aktiva insatser för att EU skall minimera koldioxidutsläpp genom en koldioxidskatt, en belysning av kärnkraftens betydelse för den framtida utsläppsnivån och att vi vidtar övriga aktiva insatser för att minska utsläppen inom trafiksektorn.

Herr talman! Jag skall säga några ord om miljö och energi. Hållbara och varaktiga energisystem måste i framtiden baseras på förnybar energi. Energin måste komma från energikällor som är såväl olika som geografiskt spridda. Ett sådant energisystem, i huvudsak baserat på bioenergi, vattenkraft, vind och sol, ökar inte bara säkerheten. Det ger också renare energi, bättre miljö, ökat oberoende, ökat antal arbetstillfällen och långsiktighet. Sedan vi 1859 borrade upp den första oljan har vi också hunnit att ur vårt klots begränsade skafferi gräva fram bl.a. en hel del kol och uran att användas för att producera energi. Följden har blivit bl.a. miljöförstöring, koncentration och ett starkt utlandsberoende. Herr talman! Nu är det hög tid att fasa över till en mera långsiktig och hållbar utveckling, såväl i ekologisk som i ekonomisk mening. Det måste till en omställning från kärnkraft och fossila bränslen till förnybar och miljöanpassad energi parad med energisparande och effektivare energianvändning. Vi måste fasa över till en energipolitik där varje energikälla anpassas till naturens eget kretslopp, vilket är en självklar förutsättning för långsiktighet och varaktighet. Beslutet 1980 om en avveckling av kärnkraften här i landet var framsynt. Men det har gått 15 år sedan dess och ungefär lika lång tid återstår till år 2010, som bl.a. näringsutskottet 1979/80 fastslog som det år då I partiöverenskommelsen 1991 mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centern konstaterades bl.a. att "det bör slås fast att den sista reaktorn skall stängas senast år 2010". Fyrklöverregeringen angav i sin regeringsförklaring att "energiöverenskommelsen från 1991 ligger fast". Nuvarande statsminister deklarerade i regeringsförklaringen 1994 att ingångna överenskommelser på energiområdet skall gälla. Detta förutsätts gälla såväl överenskommelsen 1980 med svenska folket som Mot denna bakgrund, mot bakgrund av den senaste tidens diskussioner och för att skapa klara riktlinjer och förutsättningar samt för att ge entydiga signaler beträffande framtida energisystem måste nu kärnkraftsavvecklingen tydliggöras i lagstiftningen. Av kärntekniklagen bör framgå bl.a. att år 2010 skall kärnkraften i vårt land vara avvecklad. Minst en reaktor bör avställas under innevarande mandatperiod. Då, herr talman, ges den klara och entydiga signal som tekniker, elproducenter, industri m.fl. behöver för att ytterligare utveckla och arbeta med de många alternativ som i dag finns. Användningen av biobränslen, som i dag ger mer än 70 TWh, dvs. 16 % av vår totala energianvändning och mer än vad vi får från kärnkraften, kan till år 2010 mer än fördubblas. Ett annat alternativ är förgasning i stället för förbränning av i dag stora mängder "svartlutar" m.m. Det kan ge ca 10 TWh el utan att ett enda extra träd behöver fällas. En rad svenska kommuner satsar nu på biobränslebaserad kraftvärmeproduktion. Vindkraften är inne i ett intensivt utvecklingsskede. I USA, Indien, Kina, EU-länderna och Danmark sker en snabb utbyggnad av vindkraftverk. Tyskland passerar snart Danmark som EU:s vindkraftsledande land. År 2010 kan vindkraften hos oss bidra med 10 15 TWh el. Förutsättningen är dock bl.a. ett investeringsbidrag även till små vindkraftverk och att vindkraften vid lokalisering av vindkraftverk får status som riksintresse. I dag finns alltför många onödiga hinder för en vettig expansion av vindkraften. Kalmar län, det skogsrikaste länet söder om Dalälven, som har världens modernaste massafabrik i Mönsterås, som har stor energikompetens bl.a. vid Simpevarp i Oskarshamn, som har landets längsta kuststräcka, som med Öland har tradition, kunskap och expansion på vindkraftsområdet och som har en kvalificerad miljöinriktad högskola, har alla förutsättningar att bli ett naturligt utvecklingscentrum på energins område med bl.a. en ny vindkraftsmyndighet lokaliserad till Kalmar. Oskarshamn bör kunna bli ett naturligt centrum för framtida energiutveckling vid överfasningen från kärnkraft till förnybara energikällor. På samma sätt som Vattenkraftlånefonden på sin tid på ett bra sätt bidrog till finansieringen av vattenkraftsobjekt bör nu en energiförnyelsefond inrättas, som skall bidra med finansieringen av investeringar i förnybar energi. Ökad solvärmeteknik, effektivare vattenkraftverk, effektivare energianvändning, naturgas som reservkraft tillsammans med förut omnämnda energiformer visar att alternativen för att ersätta kärnkraften finns i dag. Vad som nu behövs är bl.a. att svensk industri ges klara signaler om överfasningen till den "gröna energi" som mycket snart i ökad omfattning kommer att krävas av en alltmer miljömedveten marknad och kundkrets. Beslut om en snar övergång till förnybar energi kommer att medföra innovationer, investeringar, nya arbetstillfällen och konkurrensfördelar. Utbyggnaden bör givetvis ske successivt och vara samordnad med kärnkraftens avveckling. Då kan en naturlig överfasning till ett hållbart, varaktigt, miljövänligt, inhemskt och förnybart energisystem ske, detta med bibehållande av en demokratisk trovärdighet och med anpassning till naturens eget kretslopp där delarna bildar helheten och där all storhet, herr talman, är en samling litenhet.
Herr talman! Sivert Carlsson är precis som jag ny i den här församlingen. Jag tycker att han hade ett mycket intressant inlägg, ett inlägg som jag har väntat på att få höra från en centerpartist. Jag har försökt föra den här debatten så gott jag har kunnat tidigare från min kammare. Jag har saknat den här debatten - jag har upplevt ett vakuum - framför allt från Sivert Johansson. Han borde ha tagit kraftfullare initiativ under föregående period. Jag ser fram emot att Sivert Carlsson fortsätter med den här debatten även i sin partigrupp.

Herr talman! Liberal miljöpolitik, liksom all liberal politik, utgår från den enskilda människan. Vår politik syftar till att ge individen frihet att i samverkan med andra forma sitt liv. miljöproblemen handlar i grunden om enskilda individer som får sin frihet inskränkt av miljöförstöring. Vi vill ta ansvar för att göra det bättre för kommande generationer över hela världen. Ingen har rätt att skövla oersättliga naturvärden. Mångfalden i naturen måste skyddas. Vi liberaler kallar det förvaltarskap. Vi kan inte fortsätta att öka miljöskulden. Det är vår generation som måste ändra den materialistiska slösande västerländska livsstilen och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Herr talman! Vi behöver så snart som möjligt få den grundläggande lagstiftningen på miljöområdet samordnad till en miljöbalk. Arbete med detta har pågått, utan större partipolitisk oenighet, i mer än fem år. Strax före valet 1994 lade den borgerliga regeringen fram sitt förslag till riksdagen med ikraftträdande den 1 juli 1995. Av prestigeskäl har den socialdemokratiska regeringen återkallat propositionen, utan att precisera vad det är för förändringar som är så viktiga att man är beredd att ta på sig ansvaret för en avsevärd försening av hela detta angelägna arbete. Ändringar borde ha kunnat göras som modifieringar i den föreslagna miljöbalken. Denna försening är oacceptabel. Jag vill fråga socialdemokraternas representant: Hur stor blir förseningen egentligen? Det har talats om en försening på ett till ett och ett halvt år. Men det har också sagts att utredningsförslag skall läggas fram sommaren 1996. Detta måste sedan ut på remiss, sedan beredas i regeringskansliet, sedan behandlas i Lagrådet. Därefter kan propositionen läggas fram för behandling i riksdagen. Från riksdagsbeslut bör också berörda få en tid på sig innan balken träder i kraft. Detta gör snarare tre års försening, eller hur? Herr talman! Vi behöver mer debatt om trafikmiljöfrågorna, särskilt när man håller på att låsa sig för vissa stora investeringar för lång tid framöver. Framtidens samhälle måste byggas på ett flexibelt sätt. Storstadsmotorvägar är allt annat än flexibla. På lång sikt genererar de ny biltrafik. Vi måste i praktiken genomföra den trafikpolitik som beslutats 1988. Då måste vi resonera mer i samhällsekonomiska termer. Den för trafikpolitiken grundläggande principen om att konsumenten bör betala den samhällsekonomiska marginalkostnaden har tyvärr inte slagit igenom ännu. Vi måste bättre beakta miljökostnaderna. Då minskas de fysiska transporterna, och den teletekniska utvecklingen stimuleras. Många människor kommer att uppfatta denna förändring som uppoffringar i vår levnadsstandard. Men det finns inget moraliskt hållbart alternativ. Dagens livsstil vältrar faktiskt över flera kända problem på kommande generationer. Jag tänker då på försurning, övergödning, växthuseffekten och ozonhålet. Inom trafikområdet, liksom inom flera andra områden, gäller det att väva samman miljö och ekonomi och skapa långsiktigt hållbara regler. Miljövänliga småföretag skulle då stimuleras och ökat utrymme för egna initiativ skapas. Det måste löna sig att producera det som konsumenterna vill ha på ett sätt som tar hänsyn till alla miljöaspekter. Därför måste rätt kostnad belasta varje verksamhet. Det gäller alltså även kostnaden för miljöpåverkan. Dagens trafiksystem ger stor rörelsefrihet åt människorna i den rika världen. Emellertid är det uppenbart att trafikens totala miljöpåverkan kraftigt överskrider vad naturen tål. Järnvägstrafik måste därför få möjlighet att hävda sig bättre på marknaden gentemot vägtrafik och flygtrafik. Staten måste ändra sådana regler som strider mot principen att enskilda måste känna marginalkostnaderna av sina beslut. Den värsta avvikelsen från denna princip finns i beskattningen av tjänstebilar, s.k. förmånsbilar, där marginalkostnaden blir noll för privat körning. Då får järnvägen självfallet inte rimliga konkurrensvillkor. I vår partimotion har vi framhållit att skattereglerna måste ändras. Jag hoppas att regeringen är beredd att lägga fram sådana förslag till riksdagen. Effekterna av reglerna för förmånsbilar har blivit allt allvarligare då dessa utgör en ökande andel av försäljningen av nya bilar. För oss liberaler är det naturligt att också beklaga att detta kraftigt snedvrider konsumenternas efterfrågan av nyinvesteringar. Herr talman! Inom miljöpolitiken behöver vi använda ekonomiska styrmedel i ökad omfattning. Kan socialdemokraterna ge besked om när utredningen om skatteväxling, som den borgerliga regeringen tog initiativ till, kommer att tillsättas? Miljöarbetet måste bedrivas i internationellt samarbete. Förutom det viktiga arbetet inom Förenta nationernas ram gäller det också att utnyttja våra nyvunna möjligheter att inom EU verka för skärpta miljökrav och koldioxidskatt, skatteväxling och andra ekonomiska styrmedel samt prov med överlåtbara utsläppsrätter.

Herr talman! Miljöfrågorna är en central del av Vänsterpartiets politik. Målet med det ekologiska samhället måste kombineras med en internationellt rättvis fördelning av resurser, såväl ekonomiska som i form av råvaror, samt kampen mot arbetslösheten. Dessa mål går att förena. Större miljöhänsyn innebär att det krävs mer mänskligt tänkande och mänsklig energi, dvs. fler människor i arbete. Om miljöproblemen skall lösas måste vi i de rika länderna minska vår konsumtion och förbrukning av de gemensamma naturtillgångarna. En svensk förbrukar, som ett exempel i mängden, 20-100 mer gånger energi än en invånare i vissa länder i tredje världen. Samma förhållande gäller även för vissa råvaror. Det är naturligtvis ohållbart. Ju längre vi väntar med att rätta till dessa orättvisor, desto svårare kommer det att bli i framtiden och kosta ännu mer. Att skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle handlar inte om att sänka vår standard. Det handlar om att ändra vår standard. Rena hav och sjöar, stadsmiljöer som inte är direkt hälsofarliga, dagis och skolor som inte ger barn allergier och mycket mer sådant ingår i framtidens standardbegrepp. Standard enbart i form av materiell konsumtion är föråldrad. Många åtgärder för att uppnå dessa mål är relativt enkla, om den politiska viljan finns. Om vi t.ex. konsekvent byter ut köksapparatur till marknadens energieffektiva, byter glödlampor osv. till lågenergilampor, innebär det att vi sparar energi som motsvarar produktionen hos 1-2 kärnreaktorer. Ur teknisk synvinkel är detta inget problem. Det som behövs är politiska beslut och en ökad medvetenhet hos såväl producenter som konsumenter. Vänsterpartiet har lagt omfattande förslag på miljöområdet. Om vi utgår från retoriken i andras motioner förutsätter vi att det kan finnas ett starkt stöd för delar av förslagen i kammaren. Vi har bl.a. motionerat om en avgift på avfall, vilket verkar vara möjligt att få igenom här. Miljöministern har sagt sig vara positiv, motioner har kommit in från Folkpartiet, kds, Centern och Miljöpartiet. Moderaterna har avstått från att ens diskutera en avfallsskatt. I sin partimotion om miljöpolitik är moderaternas enda yrkande kring avfallshantering och kretslopp att energiåtervinning av avfall skall ses som en naturlig del i kretsloppshanteringen. Det är ingen nyhet. Redan i dag är avfallsbränning under strikta utsläppsvillkor vanlig i Sverige. Frågan är till moderaterna: Varför har ni inga förslag kring hur avfallsmängden skall minska, hur återvinning och återanvändning skall öka, hur produktionsprocesserna kan slutas osv.? Jag tycker att det faktiskt är beklagligt ur miljösynpunkt att landets näst största parti inte har kommit längre i utvecklingen av sin miljöpolitik. I stället ägnar moderaterna största delen av sin miljöpolitiska motion till att förespråka marknadsekonomin som lösning på miljöproblemen. De menar t.o.m. att det behövs mer av marknadsekonomi i EU:s miljöpolitik. Menar moderaterna verkligen att EU:s lagstiftning vad gäller varor t.ex. behöver mer av marknadsekonomi? Konsumenterna driver delvis marknaden åt en miljövänligare inriktning. Det är sant och väldigt viktigt att komma ihåg. Men det finns en gräns för såväl konsumenter som producenter. I det yttersta läget gör företagen det de tjänar pengar på. Till en viss gräns klarar vi konsumenter av att hålla koll på vad varor innehåller, hur de producerats osv. Men för att underlätta för konsumenter måste vi komplettera med lagstiftning och reglering, inte genom att släppa marknaden fri, för marknaden gör det den tjänar pengar på, och inte alltför sällan strider det mot miljöhänsyn. Jag har också läst Folkpartiets motion om miljö. Jag förstår att de har ett dilemma. Jag försöker tolka deras skrift. Å ena sidan konstaterar man att "miljöproblemen handlar i grunden om enskilda individer som på olika sätt får sin frihet inskränkt av miljöförstöringen", precis som Lennart Fremling sade från talarstolen. Å andra sidan konstaterar man att mänskligt förnuft och besinning kan råda bot på problemen. Men folkpartisterna tycks ha klart för sig att det är enskilda människor som står bakom frihetsinskränkningen för andra via miljöproblemen och att det trots det mänskliga förnuftet dumpas gifter i naturen, försurningen tilltar, vattenbrist hotar, osv. Samtidigt är man för fri handel, fri marknadsekonomi och ekonomisk tillväxt i gamla föråldrade tappningar. Har ni i Folkpartiet funderat över vad som driver de enskilda individerna att trots sitt förnuft utföra miljövidriga handlingar? Jag tror att det skulle vara klokt. Herr talman! Min poäng är att vi inte kan prata konstruktiv miljöpolitik om vi inte förändrar våra konsumtionsmönster och ser att marknaden alltför ofta sätter käppar i hjulen för miljöarbetet. Marknaden kommer inte att vara den som driver på i miljöpolitiken ensam, om det inte går att tjäna pengar på det. Marknaden klarar inte av att ensam lösa miljöproblemen. Då krävs det lagar och regleringar samt en medveten politik.

Herr talman! Inte är det skatter vi behöver, Hanna Zetterberg, för att komma till rätta med miljöproblemen. Vi behöver faktiskt en stark ekonomisk tillväxt för att komma till rätta med miljöproblemen. Det var Riokonferensen överens om. Därvidlag är Hanna Zetterberg och hennes parti ingenting att ta efter. Er politik innebär en negativ tillväxt i stället. Den principen är det viktigaste i det här sammanhanget.
Herr talman! Det krävs absolut en stark ekonomisk tillväxt. Det krävs också en stark ekonomi över lag. Om man jämför Sverige med andra länder och Sveriges miljöengagemang med andra länders ser vi också ganska tydligt att det har att göra med ekonomisk standard. Att vara miljömedveten kräver att man har en stark ekonomi i grunden. Men jag menar att vi i Sverige har den starka ekonomin. Det som jag ser som faran är att man i motionen talar mycket om att marknaden själv skall lösa problemen. Jag tror inte att det är så enkelt. Marknaden kommer att göra det den tjänar pengar på och inte så mycket mer, är jag rädd.
Herr talman! Det är enskilda människors miljöval som bidrar mest till att vi får en bra miljö. Om det är någonting som skadar det framtida miljötänkandet är det den planekonomi som Hanna Zetterbergs parti står för.
Herr talman! Jag har faktiskt inte pratat om någon planekonomi just nu. Jag har pratat om grundsynen på ekonomin. Jag håller med om att det finns problem i hur man strukturerar upp ekonomin. Det finns också saker som är bra i er motion, som jag inte har kommenterat. Men jag vill ha en ideologisk debatt om detta, och jag förstår att vi är oeniga. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur Carl G Nilsson ställde frågan. Men det gör inget, vi får ta det senare, utanför protokollet.
Herr talman! Vi har nog olika synsätt på marknaden, Hanna Zetterberg och jag. Jag håller helt med om att marknaden inte ensam kan få avgöra och bestämma. Det är vår uppgift här att stifta olika lagar som ger ramar för agerandet inom marknaden. Det är på det sättet vi kan få de enskilda individernas beslut att slå igenom på ett bra sätt. Begreppet tillväxt är knepigt. Det får inte ses bara som tillväxt i bruttonationalprodukt. Vi måste kraftfullt fortsätta det arbete som har bedrivits med att åstadkomma en lämplig form av miljöräkenskaper, så att vi inte bara använder BNP som det enda måttet på vår livskvalitet. Vi måste skilja på naturkapital och människoskapat kapital. Vår välfärd blir inte automatiskt större för att kapitalet växer, exempelvis när befintliga hus åsätts ett högre värde. Men genom ekonomiska styrmedel skapas ändå valfrihet för individen och möjligheter till utveckling. Det är glädjande att denna liberala syn äntligen vunnit gehör bland svenska politiker från de flesta partier. Jag välkomnar en vidare debatt och utveckling av de här frågorna. Det är, som Hanna Zetterberg säger, inte enkelt att lösa de här problemen. Visst finns det konflikter i den filosofi som ligger bakom.
Herr talman! Det var bra att Lennart Fremling sade att det finns konflikter. Jag tolkar inte er motion på precis det sättet. Jag tycker också att det är mycket bra att Lennart Fremling pratar om tillväxt och att vi måste förändra synen på tillväxt. Jag hoppas att vi kommer att få gehör för det här i kammaren. Jag tror att det finns möjligheter till det om vi för den debatten ordentligt och noggrant. Jag tror i och för sig att Lennart Fremling och jag har olika syn på marknaden. Det diskuterar jag gärna senare också. Kanske har Lennart Fremling större tilltro till den än jag har. Jag ser också att marknaden inte bara handlar om det som händer i Sverige och i västvärlden. Det marknaden och vårt välstånd bidrar till i tredje världen är kanske större konsekvenser än många vanliga människor tänker på när de handlar varor. Även jag har brister i det kunnandet. Jag skulle vilja att vi utvecklade den kunskapen också.
Herr talman! Det är säkert så att Hanna Zetterberg och jag har litet olika inställning till marknaden. Jag har en stor tilltro till marknaden och säger i grunden att marknaden är summan av ett antal enskilda individer som kan agera. Det är det som är marknaden för mig i stor omfattning. Men visst är det också som Hanna Zetterberg säger att enskilda företag agerar för att maximera sin vinst på denna marknad. Där kommer naturligtvis de typer av lagar in som måste ge ramar för vad olika företag har rätt att göra.
Herr talman! De som styr den svenska och den internationella marknaden i dag är självklart individer någonstans, eller stora företag, om man säger så. Men det handlar ofta om att det är speciella människor. Det är människor med mycket pengar, med mycket inflytande, som styr utvecklingen. Bara till viss del kan vi som konsumenter påverka det. Det ser jag som beklagligt. Därför måste man hjälpa till. Jag vet att vi kommer att prata vidare om det i samband med miljövarudeklarationen. Jag hoppas att det också kommer att bli en konstruktiv diskussion.

Herr talman! Sivert Carlsson höll ett snabbt och dynamiskt anförande om alternativ energi. Jag skall ta upp ett av de energislag som han talade om. Jag kommer att gå ned på gräsrotsnivå, därför att jag tror att om vi på 15 år skall lyckas att få fram förnybar miljövänlig ersättningsenergi, måste vi ha kraften från gräsrötterna. Vi behöver alltså alternativa energikällor och vindkraft är en av dem. Ett vindkraftverk kan få ett statligt investeringsstöd. Det vanliga är 35 %. Men utbyggnaden går långsamt, och vindkraft har motvind här i Sverige. Ett av de vanliga argumenten är att det förfular landskapsbilden. Det kan faktiskt räcka för att planer på ett vindkraftverk måste skrinläggas. Blivande grannar protesterar, och miljövinsten blir ointressant och kommer i bakgrunden. Jag skall ta upp vindkraften från en annan synvinkel, som har varken med landskapsbild eller med miljövinster att göra, nämligen vindkraft som en liten lönsam investering i den speciella ägarform som kallas samfällighetsägande. Att vara vanlig delägare i ett vindkraftverk kan ha sina risker, t.ex. om en delägare går i konkurs. Övriga delägare kanske måste köpa in andelen och sedan försöka hitta en ny delägare. De problemen finns inte i en samfällighet. Ett samfällighetsägande är knutet till en fastighet. Det kan vara en gård, en villa och även en köpelägenhet, om alla i bostadsrättshuset är eniga om att bli samfällighetsägare. Vid arv eller försäljning följer ägandet fastigheten, inte ägaren. Den nye fastighetsägaren blir automatiskt ny samfällighetsägare i vindkraftverket, om inte den ursprunglige ägaren önskar flytta med andelarna till en ny fastighet. Man får köpa andelar. Men det viktiga är att man inte får köpa fler andelar än som motsvarar den elförbrukning i kilowattimmar per år som man själv har. Och man fortsätter att köpa och betala sin elförbrukning hos sin elleverantör precis som vanligt. Vindkraftssamfälligheten i sin tur säljer den vindproducerade strömmen till ett lämpligt elverk. Det här gäller generellt i hela Malmöhus län. Om jag bor i en villa i Helsingborg kan jag vara med i en samfällighet för ett vindkraftverk som står utanför Lund, men andelarna är knutna till min villa i Helsingborg. Det är bara i fyra län i Sverige som man har den här möjligheten. Om jag har ett sommarhus i nordligaste Skåne och bor i södra Skåne, kanske jag vill ha in huset i norra Skåne i min samfällighet. Då kan jag inte det, för husen ligger i olika län. Lantmäteriet fungerar ännu inte över länsgränserna när det gäller vindkraft, och varje län har sitt eget slutna fastighetsregister. Själva anläggningslagen känner inga sådana territoriella begränsningar. Under förutsättning att bestämmelserna i anläggningslagen är uppfyllda och lagen kan tillämpas finns det inga hinder på den grunden att de båda husen ligger i olika län. Inom kort, någon gång i början av hösten, får vi också ett centralt fastighetsregister som täcker hela Sverige och som har detaljerade upplysningar om varje fastighet. Det finns därför all anledning, menar jag, att se över samfällighetsägande och vindkraftverk så att samma praxis kan gälla i hela landet. Oavsett hur långt från en vindmölla jag bor eller hur långt från de få områden som är lämpliga för vindkraft jag bor, kan jag faktiskt tjäna en slant på att bli samfällighetsägare och dessutom göra en miljöinsats. Det finns säkert många intresserade runt om i landet som skulle ta chansen att bli ägare till ett vindkraftverk om det var praktiskt möjligt. Ett vindkraftverk jag känner till i Skåne som har en effekt på 500 kilowatt räcker till 60 hushålls elförbrukning, värmen inkluderad. Avkastningen på insatta pengar är 17 %. Av det sätter man av 3 % till en fond för reparationer och underhåll och till inköp av ett nytt maskinhus, som uppskattningsvis behöver bytas efter 20-25 år. Det blir 14 % kvar i avkastning. Det är alltså ganska förmånligt för den som gillar att stödja vindkraft på det här sättet. Vindkraft är en lönsam, varaktig inhemsk energikälla som inte förorenar naturen. När ett vindkraftverk plockas ned lämnar det inga synliga spår eller skador efter sig. Vi måste bort från beroendet av fossila bränslen och från kärnkraft. Vi behöver alternativa energikällor som inte belastar naturen och miljön. Vi behöver energikällor av alla slag och så många som möjligt, och det är bråttom.

Herr talman! Vi kristdemokrater redovisar vår radikala miljöpolitik i ett flertal omfattande miljömotioner som vi har väckt under den allmänna motionstiden. Förutom vår breda partimotion om miljöpolitik utvecklar vi i olika motioner t.ex. konkreta och radikala förslag om elektronikåtervinning, ett bärkraftigt nyttjande av sötvatten och en handlingsplan för förstärkt förebyggande av astma och allergi. Tiden i denna debatt räcker bara till att ta upp en enda enskild del ur den stora mångfalden miljöåtgärder som vi kristdemokrater föreslår. Jag är kustbo, född och uppvuxen vid havet. Jag bor nu vid Östersjöns stränder på Österlen. Av alla angelägna miljöfrågor vill jag i dag uppmärksamma hur regeringen sviker Östersjöns miljö genom att skära ned på miljöforskningen och miljöinsatser i Östersjöregionen. Östersjöns situation är allvarlig men inte hopplös. I Forskningsrådsnämndens rapport Får vi liv i Östersjön? i källaserien som kom i november 1994 sägs att 13 av de 132 värsta föroreningskällorna till Östersjön har kunnat strykas 1994. Det är fyra i Sverige, två i Finland, tre i Lettland och fyra i Litauen. Vi vet också att Polens stora miljöinvestering snart kommer att ge resultat. Ändå avslutas rapporten med att man säger att även om den positiva trenden skulle fortsätta skulle det ta hundra år att komma tillbaka till den föroreningssituation som rådde i Östersjön år 1950. Inför denna situation undrade man vad den socialdemokratiska regeringen skulle ha för syn på Östersjön i regeringsförklaringen. Regeringen utfäste i höstas en hög ambitionsnivå när det gäller miljöinsatser i Östersjöregionen. Helt i strid med de löften som man gav för bara några månader sedan skär man nu ner miljöinsatserna i Östersjöregionen med 46 miljoner kronor räknat för 1995/96. Våren 1992 undertecknade Östersjöstaterna en reviderad Östersjökonvention. Länderna förband sig enligt denna att arbeta efter försiktighetsprincipen och använda sig av den mest miljövänliga tekniken. Dessutom omfattar den reviderade konventionen också kust och avvattningsområdet kring Östersjön. 150 värsta utsläppskällorna antogs i anslutning till denna revidering av Östersjökonventionen. Kostnaden för att rena dessa utsläppspunkter beräknades till ca 130 miljarder kronor. Det finns skäl att grundligt utreda den ekonomiska effektiviteten i satsningarna på en bättre Östersjömiljö. Man kan t.ex. fråga sig om satsningen på traditionell va-teknik i de baltiska länderna är riktig. Vi kristdemokrater förordar i stället för en förlegad 60 talsteknik att man satsar på kretsloppsanpassade toalettsystem. Vi vill att Sverige som medlem i EU skall verka för att de baltiska länderna tillförs resurser från EU:s budget för en rationell, framtidsinriktad teknik och infrastruktur. Kristdemokraterna anser att en effektivitetsutredning bör genomföras för att största möjliga nytta för varje satsad krona skall uppnås. I stället för regeringens nedskärningar i budgeten på miljösatsningar i Östersjön vill vi kristdemokrater öka resurserna till miljöinsatser i Östersjöområdet med 246 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslår. Det står i vår miljömotion. Vi anser att anslaget för dessa miljöinsatser i Östersjöregionen bör stanna kvar under Miljödepartementets huvudtitel. Jag går vidare till att tala om de svenska vattendragens transport av fosfor och kväve till kusten. Här kan man inte ur tillgänglig statistik utläsa någon minskning. Den kustnära övergödningen är ett stort problem i Sydsverige. Jag flög hit från Skånes östkust väl medveten om den årliga algblommningen och de stinkande tångdrivor som finns längs kusten sommartid. De plågar fiskarna, turisterna, ortsbefolkningen och vem som helst som kommer i kontakt med havet. Denna kustnära övergödning har i allt väsentligt skapats genom svenska utsläpp och kommer just av de åar och vattendrag som avvattnar jordbruksbygden och som transporterar stora mängder fosfor och kväve till Östersjökusten. Förutom höjda miljöavgifter på handelsgödsel bör det ställas generella krav i skötsellagen på lantbrukarna att de skall lämna en odlingsfri zon på 5-10 meter längs alla vattendrag. Sådana gröna zoner skulle ha stor effekt för att ta upp kväve och fosfor så att inte åarna blir övergödda. Samma funktion får man av att bevara och nyanlägga våtmarker och översilningsängar. Dräneringsvattnet kunde också samlas i dammar och under torrperioder åter tillföras åkrarna. Sådana projekt kunde man lämpligen finansiera från EU-stödet. Herr talman! När jag talar om de ökade satsningarna på Östersjöns miljö som vi kristdemokrater vill göra vill jag också till sist nämna något om de ökade anslagen till miljöinsatser på 420 miljoner kronor som kristdemokraterna föreslår. Därav vill vi att 38 miljoner skall gå till kalkningsåtgärder för svenska sjöar. Vi kan inte acceptera regeringens nedskärning av kalkningsanslagen. Vi menar i stället att en strategi effektiviserade och utökade kalkningsinsatser bör utarbetas på länsstyrelsenivå. Det gäller inte minst

Herr talman! Det är för alla uppenbart att miljöfrågan är en internationell fråga. Vi är alla sammanbundna med varandra, och ett lands miljöproblem är också en angelägenhet för andra länder. I debatten hör man dock i dag de som menar att vi har kommit så långt i Sverige att vår största insats på miljöområdet gör vi inte i Sverige utan genom insatser i andra länder. Jag vill varna för att tro på att vi har kommit så långt i Sverige. Det vi hittills lyckats med är de "enkla" klippen där varje insatt krona givit förhållandevis stor utdelning. Varje ny förbättring kommer att vara mer komplicerad men därför inte mindre nödvändig. Låt mig ge ett exempel. Om vi ser till världens utsläpp av koldioxid och räknar per capita släpper periodens invånare globalt ut fyra ton koldioxid per invånare. Men ser vi enbart till u-länderna släpper dessa ut två ton per invånare, medan i-länderna svarar för hela tolv ton koldioxid per invånare och år. Det är en klen tröst att t.ex. Sverige och Japan släpper ut åtta ton. Det är ändå fyra gånger mer än för u-länderna. Koldioxid bidrar som alla vet till växthuseffekten. Som framgår av mitt exempel är det fortfarande vi i ivärlden som måste ta vårt ansvar. För att på sikt stabilisera klimatet måste vi i i-världen minska koldioxidutsläppen med ca 80 %. Mitt exempel visar också att Sverige internationellt måste verka för att i-världen tar ett totalt miljöansvar. En början kunde vara att inom EU få igenom de hårdare miljökrav vi har på olika områden. Åter till Sverige. Det finns mycket som återstår. Medvetenheten om problemen ökar, men det förvånar mig att de som förorsakar problemen också kräver att samhället skall stå för kostnaderna. Tanken är att nersmutsarna skall hållas skadefria. Det gäller både företag och enskilda. Vi måste hålla på principen att den som orsakar problemen också står för kostnaderna. Till företagen kan vi säga att en bra miljömedvetenhet och en bra miljöanpassning utöver bra miljö ofta leder till konkurrensfördelar. Det är fördelar som samhället bidragit till, men som företagen, och då främst exportföretagen, får vinsten av. Vi måste slå fast det verkliga producentansvaret. Till den enskilda medborgaren blir budskapet att man inte skall tro att det endast är företagen som bidrar till miljöproblemen. Det är en alltför spridd uppfattning att endast företagen förorsakar miljöproblemen och att den egna konsumtionen praktiskt taget är negligerbar för miljön. Låt mig då bara nämna den egna bilen, fritidsbåten, alla våra kemiska preparat i hemmen och avfallsproblemet. I mitt tidigare exempel med koldioxidutsläppen står t.ex. transportsektorn för drygt 40 %. Av dessa 40 % står den enskilda människan för en stor del. Staten har stimulerat kommunerna till en omfattande verksamhet kring kretsloppssamhället. Många av landets hälsoskyddsnämnder har ett ambitiöst arbete på gång trots kommunernas tuffa ekonomiska situation. Jag tror att satsningen skall ses mot bakgrund av att problemen ofta märks först på det lokala planet. Staten måste nu svara upp mot det arbete man initierat. Hur skall det följas upp? Hur skall allt material användas? Hur vill vi gå vidare? Fanns det någon plan över vart detta arbete skulle leda nationellt? Hur skall staten för egen del, inom sina verksamhetsområden, på motsvarande sätt som kommunerna inventera sitt ansvar för kretsloppssamhället? Herr talman! Låt mig sammanfatta.

Herr talman! Jag vill också säga att jag i stort sett kan instämma i trafikdelen av Lennart Fremlings anförande. Jag känner stor sympati för en rad av de synpunkter som han förde fram där.

Herr talman! Man kan känna en viss sympati för innehållet i det Ingemar Josefsson säger, men det är litet besvärligt att Ingemar Josefsson förmodas representera den här regeringens miljöpolitik. Det besvärliga ligger i att Ingemar Josefsson ställer fler frågor än han lämnar svar på socialdemokratins och regeringens attityd i dessa frågor. Företagen skall ta sitt ansvar och betala kostnaderna. Översätter man det till svenska blir det skatteväxling. Då blir min fråga till Ingemar Josefsson: I vilken grad är socialdemokratin beredd att ställa upp på skatteväxling? Vilka belopp kan under kommande budgetår växlas från arbete till att läggas på miljöanvändning och användningen av naturresurser? Ingemar Josefsson talar om oron för transportsektorns miljöpåverkan. Jag delar gärna den. Kan Ingemar Josefsson bekräfta att socialdemokraterna i riksdagen och i regeringsarbetet kommer att medverka till att stoppa de trafikleder som annars kommer att härja runt den stad som vi befinner oss i och orsaka miljöproblem från trafiken? Ingemar Josefsson talar om kommunernas och att detta bör stärkas av staten när det gäller det lokala kretsloppsarbetet, dvs. Agenda 21. Regeringen har dess värre dragit undan mattan för den statliga beredning som skulle hålla i det här arbetet, nämligen Miljövårdsberedningen. Hur tänker socialdemokraterna och Ingemar Josefsson se till att det finns en central punkt på vilken man kan hänga det kommunala lokala arbetet med Agenda 21? Hur skall staten följa upp sitt ansvar när det gäller att se till att ivärlden tar sitt ansvar? Jag tror att svaren från socialdemokraterna är mer intressanta än frågeställandet.
Herr talman! Det är väl bra om man får sympati för sitt anförande. Det är väl en god början för att diskutera olika frågor. När det gäller trafiken och miljöutvecklingen vill jag säga att i det arbete som pågår med trafiken i Stockholm finns det tre komponenter. Den ena är miljön, den andra är framkomligheten och den tredje är regionens utveckling. Jag säger dem i den ordningen just för att miljön är avgörande för varje insats och varje steg som skall tas. Det görs en analys inför varje projekt som skall tas fram. Som Lennart Daléus vet har jag också själv ställt mig kritisk till en del av det som ingått i paketet. När det gäller Miljövårdsberedningen och det arbete som sker i kommunerna tycker jag att det är lättvindigt från statens sida att tro att det ambitiösa arbete som sker i kommunerna skulle klaras av bara av en miljöberedning. Regeringen har där försökt att skärpa den lokala uppföljningen via länsstyrelserna. Jag förutsätter också att det statliga verken, bl.a. Naturvårdsverket, tar del i, initierar och ser till att det arbete som sattes i gång i kommunerna fullföljs. Jag anser att den föregående regeringen svek kommunerna när man lade ut jobbet utan att på ett riktigt sätt följa upp vad som sedan skulle ske. Men det kan vi kanske få en rättelse på nu.
Herr talman! Jag känner sympati även för det här inlägget. Som ett mått på undanglidande svar är det fantastiskt. Det innehåller inget svar på de här frågorna som är de mest centrala på miljöområdet i dag. Vi är litet betjänta av att Ingemar Josefsson säger att han själv har ställt sig kritisk till delar av det som regeringen står för. Det är mindre intressant. I dag behöver vi veta hur regeringen kommer att hantera några av de mest centrala miljöfrågorna. Jag försöker ta detta tillfälle i akt att på något sätt få ett auktoritativt svar från socialdemokraterna på hur de ställer sig till lederna runt Stockholm när det gäller den nationella hanteringen och hur de ställer sig till arbetet med lokala Agenda 21. Det är uppenbart att de har missuppfattat hela arbetet. Det skall inte komma uppifrån, det skall inte komma från regeringen, det skall inte komma från myndigheter, det skall inte komma från Naturvårdsverket. Det lokala arbetet med Agenda 21 skall växa upp i kommunerna. Det var hela poängen med Riokonferensen. Det var därför vi hade en Riokonferens. Detta skulle flyttas till de lokala institutionerna, men man skulle möjlighet att ha en nationell krok att få litet förtröstan från när man behöver råd och hjälp. Den kroken är alltså undandragen i den nuvarande regeringens arbete. Sedan säger Ingemar Josefsson att man skall väga trafiklösningar för och emot. Det har vi alltid vetat. Vi har också vetat att det planeras en Väster och en Österled i den här huvudstaden. Regeringen har möjlighet att påverka den genom sin syn på krediter och mycket annat. Jag vädjade bara om ett svar på just dessa punkter. Var står socialdemokraterna? Det är kanske inte så intressant att veta om Ingemar Josefsson är kritiskt till socialdemokratin.
Herr talman! Låt mig börja med kretsloppssamhället och kommunerna. Jag menar att det är rätt att börja på det lokala planet. Men om det sker ett arbete där skall den centrala nivån inte känna sig för god att ta in de synpunkter som finns där. Det borde ingått i arbetet. Man slänger inte bara ut en fråga, utan man skall också bry sig om kommunerna. Det borde ha varit självklart att inte bara slänga ut en uppgift till kommunerna, utan också bry sig om vad som sker där. Tidigare slängde man bara ut en uppgift som man inte hade för avsikt att följa upp centralt. Det är inte att bry sig om vad som sker på den lokala nivån. Det är faktiskt upprörande att låta många människor vara engagerade lokalt utan att ha tänkt igenom hur man själv skall följa upp detta i ett senare skede. Jag har sagt att jag tyckte att det var rätt att börja lokalt, men jag hoppas nu att vi skall bry oss om det som vi har initierat. Vad gäller trafiklederna ställde sig Centerpartiet utanför arbetet med att få fram dessa. Vi fick inte en chans att få med Centerpartiet i det arbetet för att få fram en lösning i Stockholm. Riksdagen har sedan tagit ställning till hela trafikpaketet. Då fanns inte jag här, men däremot Lennart Daléus.
Herr talman! Lennart Daléus tyckte inte att han fick något svar. Låt oss se om den aspekt på miljöpolitik som jag tog upp i mitt anförande får något svar från Ingemar Josefsson. Han representerar ju faktiskt den socialdemokratiska regeringen, och vi vill få besked från honom i denna hans egenskap. Jag tyckte att Ingemar Josefsson hade en ambitiös inriktning i sitt tal. Jag tyckte också att regeringsförklaringen hade en ambitiös ansats. Men hur rimmar de vackra orden med att man nu vill skära ned miljöforskning och miljöinsatser i Östersjöregionen? Hur kan Ingemar Josefsson acceptera och försvara en sådan politik?
Herr talman! Till en del kommer svaren i ett senare inlägg, som inte jag kommer att svara för, och därför avstår jag nu från att svara.
Herr talman! Jag uppskattar det synsätt som Ingemar Josefsson redovisar. Det är mycket viktigt att inte problemen i andra länder får legitimera att vi inte gör något i Sverige. Men som här också har framhållits är Ingemar Josefsson regeringspartiets företrädare här, och han kände en viss sympati för det som jag sade om trafikpolitiken. Jag vill fråga om jag skall uppfatta detta så, att regeringen är beredd att lägga fram förslag om ändring av beskattningen av förmånsbilarna. Jag vill också upprepa frågan i mitt anförande om miljöbalken: Kan man räkna med att miljöbalkens ikraftträdande blir ungefär tre år försenat, eller är regeringen beredd att snabba på behandlingen och lägga fram det gamla förslaget med smärre ändringar? Min sista fråga gällde utredningen om skatteväxling, som den borgerliga regeringen tog initiativ till. Kommer den att inrättas, bemannas och kunna starta sitt arbete?
Herr talman! Regeringen återkommer med förslag på just de områden som Lennart Fremling har tagit upp. Om det blir exakt sådana formuleringar vet jag inte, men man kommer att lägga fram förslag för att åtgärda de problem som han tar upp. Miljöbalken har dragits tillbaks för att kunna förbättras och bli mer heltäckande. Jag har inget svar på frågan vilken tid det kommer att ta. Vi har, som Fremling vet, diskuterat det i utskottet, och jag kan inte mer om detta i dag än vad vi senast visste i utskottet.

Herr talman! De socialdemokratiska kvinnorna, Broderskapsrörelsen, SSU och det socialdemokratiska studentförbundet har under den allmänna motionstiden skrivit en motion om engergipolitik på miljöns villkor. Bakgrunden till motionen är att vi inte vare sig i budgetpropositionen eller i den debatt som förts i Sverige om energipolitiken klart kan se Sveriges linje under de kommande åren. Sverige har beslutat att avveckla kärnkraften, minska koldioxidutsläppen och bevara våra nationalälvar orörda. Det är höga energipolitiska målsättningar, som dock är nödvändiga för en bättre global miljö. Vi s-kvinnor anser att riksdagen skall följa sina demokratiskt fattade beslut. Den bör också följa folkomröstningens beslut och stå fast vid löften från folkomröstningen. Att vi inte kommit längre i arbetet med förnybara energikällor och alternativ är oacceptabelt. Det är 15 år sedan folkomröstningen genomfördes, och halva tiden till år 2010 har gått, så nu är det bråttom. Vi s-kvinnor anser att det är en mycket pessimistisk syn på den moderna teknikens möjligheter och människors vilja att anpassa sig till ett ekologiskt uthålligt samhälle som nu redovisas i den svenska debatten. Vi tror att Sverige klarar både att genomföra en avveckling och att hålla koldioxidutsläppen på en låg nivå. I motionen för vi fram många förslag och idéer. Redan i dag redovisar svenska företag sin användning av miljövänlig "grön el" i produktionen som en viktig del i marknadsföringen av sina produkter. Ett annat färskt exempel är Stockholm Energis köp av Njordkraft AB. Den affären visar att energibranschen hittar utvecklingsmöjligheter, om avgörandena har fattats och riksdagen är beslutskompetent. Vad innebär en energipolitik på miljöns villkor? Vi kan minska elanvändningen genom effektiviseringar i hemmen, på arbetsplatser och inom industrin. Vi kan spara 10 - 20 terawattimmar på relativt kort tid. Det innebär att de första kärnkraftverken kan tas ur drift utan några större uppoffringar, eftersom vi i dag har en överproduktion. Electrolux, att industrin kan spara in på 20 % av sin energi utan några större investeringar. De bästa fönstren och kylskåpen på marknaden är 30 % mer energieffektiva än konventionella sådana, och dessa byter vi nu successivt ut. Effektivare ventilation och belysning i lokaler kan mer än halvera elkostnaden och därtill förbättra miljön. Självklart klarar vi inte en omläggning av energipolitiken enbart genom effektivisering och hushållning. Biobränsle, vindkraft, naturgas m.m. behövs för att producera såväl el som värme. Biobränslets andel kan fördubblas, och naturgas kan vara en lösning under en övergångsperiod. Hade det inte funnits realistiska alternativ när riksdagen tog sitt beslut, hade riksdagen säkerligen inte vågat besluta om en omställning av Sveriges energisystem. En miljöanpassad energipolitik kräver förutom effektivisering naturligtvis också effektiva styrmedel. Några av dessa tar vi upp i motionen: - de administrativa, exempelvis krav på energiplanering och energibyggnormer, samt För miljöns skull är det nu och i framtiden viktigt att elpriset speglar respektive energikällas miljöproblem och kostnaderna för dessa. Särskilt viktigt blir det inför en eventuell framtida elavreglering. När vi i motionen pekar på hur andra har gjort är det lösningar från Norge, Danmark och England som vi berättar om. Kärnkraften betalar i dag inte de fulla kostnaderna för sina miljö och olycksrisker. Det finns ingen anledning att fortsätta att gynna kärnkraften. Olycksgarantin har höjts men täcker knappast kostnaderna för en olycka. Det är inte bara vi s-kvinnor i Sverige som har stor respekt för kärnkraftverk och en rädsla för ett nytt Tjernobylhaveri. Italien stängde sina verk efter Tjernobyl. Österrike tog aldrig sina under uppbyggnad varande kärnkraftverk i drift. I Nordamerika sker ingen expansion i dag. Kärnkraften är för osäker inte bara ur olycksfallssynpunkt utan också för avfallets skull. Ansvaret för kärnkraftens avfall har vi för lång tid framåt - avfall som både kostar att förvara och ställer omfattande säkerhetskrav. Herr talman! Jag vill slutligen särskilt nämna några av våra yrkanden: - en kartläggning av olika energiskatters effekter på en uthållig miljöpolitik, Riksdagen har beslutat om avveckling av kärnkraften, och vi har här en förpliktelse inför Sveriges folk att följa detta demokratiskt fattade beslut.
Herr talman! Det Inger Segelström här säger är i många stycken mycket sympatiskt. Hennes och skvinnornas oro för kärnkraften hade varit värd en egen mässa, och jag delar i mycket hennes oro. Jag vill också se en avveckling av kärnkraften. Nu har Ingemar Josefsson skickat över frågan om neddragningen av miljöinsatserna för Östersjön till Inger Segelström. Då ställer jag till henne den fråga som Ingemar Josefsson inte ville svara på, om nu Inger Segelström är den på den socialdemokratiska sidan som vill svara: Hur kan Socialdemokraterna dra ner miljöforskning och miljösatsningar i Östersjön så kraftigt? Hur är detta försvarbart?
Herr talman! När Ingemar Josefsson tidigare hänvisade till att svaret skulle lämnas av en annan ledamot, var det inte mig han menade utan Michael Hagberg. Så Tuve Skånberg får vänta litet till på svaret.
Herr talman! Det ser ut som en tanke, när den ena efter den andra av de socialdemokratiska ledamöterna skickar frågan vidare. Jag skall med stort intresse höra vad tredje man vill säga.

Herr talman! Det gläder mig att vi även den här perioden har möjlighet att förväxla titlarna herr talman och fru talman. Eftersom jag har jobbat mycket med jämställdhetsfrågor, tycker jag att det är bra. Jag vill precis som Tuve Skånberg ta upp en diskussion i den allmänpolitiska debatten om miljön kring Östersjön. Jag tar mig också friheten att åberopa ett antal forskare som har lämnat ett antal rapporter som jag sympatiserar väldigt varmt med. Jag kommer själv från ett Östersjölandskap, Sörmland. Jag vill därför tala om Östersjön. Att åka efter Östersjöns kuster och se den yttre och den inre skärgården från Trosa ner mot Bråviken är att få uppleva någonting som jag ser som en gåva, en gåva som jag vill att många fler skall få ta del av. Nu kan man få se sälar i vattnet. Fiskgjusestammen har ökat. Man ser att djurlivet börjar må litet bättre, en bild av en Östersjö som faktiskt är på bättringsvägen. Det har som sagt gått bättre för vissa djurarter att återhämta sig, då miljögifterna DDT och PCB har minskat. På sommaren, när det är varmt ute, kan havet visa upp ett helt annat ansikte. Stränderna kan vara fulla av ruttnande tång och sjögräs. Vattnet kan vara starkt missfärgat, ett övergött hav i obalans. 80 miljoner människor i 14 länder bor i tillrinningsområdet för detta unika, ständigt stressade innanhav. Östersjön lever redan i naturligt tillstånd på en knapp marginal. Varje ny förändring, varje nytt tillskott av utsläpp, ökar problemen. Sedan sekelskiftet har halten av fosfor åttadubblats och halten av kväve fyrdubblats, precis som Tuve Skånberg nämnde i sitt inlägg. Ingen kan förvåna sig över att mer än en tredjedel av Östersjöns botten är syrefri och nästan helt död. Men nu börjar det hända saker. På ett par år har hotbilden förändrats radikalt. Gamla miljöhot som tidigare uppfattats som nästan eviga, DDT och PCB, har börjat ge vika. Andra hot kvarstår - det gäller övergödning och fosforutsläpp - och nya problem kommer. Ta t.ex. den mystiska fisksjukdomen M74 som hotar att slå ut hela laxstammen. Forskarna tror att även andra fiskarter hotas. Fritidsbåtarnas avgaser är också ett stort problem som vi måste titta på. De ger tydligen skador på abborre och regnbågslax. Samtidigt kommer nya glädjande uppgifter om att syrehalten efter det senaste saltvattensinbrottet faktiskt ökar på många av Östersjöns tidigare helt döda bottnar. Ännu finns det alltså en chans att torskstammen skall kunna hämta sig. Herr talman! Allt medan fler stora miljöhot från de forna öststaterna uppdagas har ännu ett omfattande uppstädningsarbete inom internationell ram börjat på de sydöstra kusterna. Nu byggs det kommunala avloppsreningsverk i Polen, Baltikum och Ryssland som förhoppningsvis kommer att stoppa det enorma utflödet av fosfor och kväve från Warszawa, Gdansk m.fl. Antalet stora lokala föroreningskällor minskar. Men blir Östersjön därmed renare? Eller får vi leva med samma gamla halvkvävda hav flera år till? Vi måste titta på de största kvävekällorna, det industriella jordbruket och vägtransporterna. Det räcker inte med de insatser som görs. Vi måste göra mycket mer än det. En förändring av livsstil både här i Västeuropa och i det forna Östtyskland måste till. Antalet bilar och andra transportfordon har fullkomligt exploderat, även det enligt forskarnas rapport, och det ser man ju i verkligheten också. Det är nog faktiskt så att det lokala Agenda 21 arbetet måste få ett större genomslag, både i vårt land och i de andra länderna. Vi måste få en annan syn på hur vi skall ta tag i miljöfrågorna. Vi måste se till att bygga upp en folkrörelse som skall komma underifrån, inte från kommunerna utan ända från bostadsområdena - ända från köksbordet, som en forskare formulerade sig. Vi måste vända på den resurskrävande livsstil som vi har, om vi skall kunna rädda Östersjön. Det finns nu stora möjligheter att stärka miljöinsatserna runt Östersjön, både interregionalt i vårt land och i näraliggande länder, med EU som bas. Låt Barbro Anderssons m.fl. motion om samarbete mellan Mälarregionen och sydvästra Finland bli en förebild för ett utvecklat arbete på miljöns område! Och det finns fler förebilder. Vattenbruk vid Stensund kan också vara ett bra exempel på att föra ut kunskap om hur vi skall kunna få en bättre miljö. Vi måste satsa mer på forskning kring fisksjukdomen M74. Vi måste se till att öka samarbetet mellan enskilda, kommunala, regionala och centrala instanser, även inom EU-området. Det är viktigt, för nu sprider man ut resurser och kunskaper nästan som fjädrar för vinden. Vi måste också lyfta fram sådana saker som tvättanläggningar. Nästa vecka skall ett gäng från jordbruksutskottet titta på en biltvättanläggning där man återanvänder både vattnet och kemikalierna. Den fråga som Tuve Skånberg har ställt får jag tydligen svara på i en replik. Så jag måste be honom att han ställer den igen.
Herr talman! Med största nöje skall jag upprepa frågan, för tredje gången gillt, till Michael Hagberg. Hur i all världen kan Michael Hagberg efter den genomgång han gjorde av Östersjöns kritiska läge ändå medverka till att insatserna för Östersjöns miljö skärs ned? Det var för övrigt intressant att följa med i forskningsrapporten "Får vi liv i Östersjön? ", där Michael Hagberg använde i stort sett inledningen och sammanfattningen som stomme för sitt tal. Eftersom jag är ledamot av FRN gläds jag åt den användning som Men när han nu använde den här faktagrunden, varför drar han då slutsatsen att vi skall dra ner på forskningen? Han säger i sitt tal att vi måste satsa mer på forskningen. Hur kan Socialdemokraterna göra en faktisk neddragning av resurserna för forskning och miljö när det gäller Östersjön och samtidigt säga så vackra ord, byggda på både Källa och egna funderingar? Det enda konstruktiva i hela Michael Hagbergs tal var orden "vi skall titta på". Det räcker inte långt.
Herr talman! Vi skall titta på i praktiken en miljövårdsanläggning där man återanvänder vatten och kemikalier. När det gäller nedskärningarna reagerade vi på samma sätt i jordbruksutskottet. Det är på det viset att de medel som fanns för att öka miljöinsatserna i Östersjöområdet inte användes fullt ut av den förra regeringen. De medlen skall stå även till vårt förfogande den här budgetperioden. Dessa pengar plus det som vi redan har med i budgetarbetet kommer att göra att vi satsar lika mycket på Östersjön den här perioden som tidigare. Det kan jag med glädje tillstå att vi har fått information om från Miljödepartementet. Vi skall också komma ihåg att jag inte heller är riktigt nöjd med satsningarna på miljöns område. Tänk om vi hade en ekonomi i balans! Tänk om vi inte behövde sätta in alla våra klutar för att rätta upp statens finanser! Tänk om vi kunde diskutera visioner och framtid, hur vi skulle kunna förbättra vår miljö och kampen mot arbetslöshet i stället för att hela tiden jobba med besparingar! Jag ser statsbudgetproblemet som det största problemet på miljöns område.
Herr talman! Michael Hagberg vill ha en diskussion om visioner och framtid. Ja visst, men då blir det ju ord, precis som regeringsdeklarationen bara var ord och precis som hans båda företrädare i talarstolen bara har kommit med vackra ord. Det räcker ju inte! När Michael Hagberg kommenterar mitt räkneexempel säger han att det sker en neddragning, men att det i själva verket går lika mycket till detta område som förra budgetåret. Den matematiken går inte ihop. Det fungerar inte på det viset. Varje krona behövs i detta arbete, och att säga att pengarna inte har använts på ett tillfredsställande sätt är inte en ursäkt för att dra ned när vi hör att det tar 100 år att återställa Östersjön. Då lever varken Michael Hagberg eller jag. Jag blev glad av att höra att han inte var riktigt nöjd med s-regeringens förslag. Det är inte jag heller. Vill ni ha förslag på besparingar och på inkomster har vi i vår motion finansierat ett tillägg på 420 miljoner kronor just till denna typ av miljöinsatser. Det har vi finansierat genom en skatt på avfall som kommer att ge 2 miljarder, så det blir pengar över. Följ kds förslag! Det kommer att betala sig. Det kommer att gynna Östersjön.
Herr talman! "Följ kds förslag" säger Tuve Skånberg argt. Det skall jag göra när det gäller avgifter på sopor och avfall. Det kan jag ställa upp med. Jag har visserligen läst mig till att sådana förslag har tagits upp vid två tillfällen utan att kunna läggas på bordet. Nu vet jag att en enmansutredare skall titta på dessa frågor. Vi skall hand i hand föra fram frågan och tillsammans utveckla ett system med avgifter för att förstärka miljön. Det tycker jag är glädjande. Men vi får inte glömma det som hände under förra budgetåret. Man utnyttjade inte de medel som fanns till satsningar på miljön i området. Det tycker jag är tråkigt. I och med det har vi hamnat i ett visst vakuum. Kampen för en bättre miljö i Östersjön kommer att gå litet för sakta. Jag sade att det tar hundra år att återställa Östersjön. Men jag ser det som en gåva att få vara vid Östersjön och i Östersjön. Den gåvan vill jag föra vidare till det uppväxande släktet.

Herr talman! Att på sex minuter i denna sena timme säga allt som är väsentligt när det gäller utbildnings och forskningspolitik är en utmaning. Jag skall därför gå rakt på sak. Vi moderater är djupt bekymrade över att Socialdemokraterna hanterar utbildningsfrågorna som en avdelning inom arbetsmarknadspolitiken. Regeringen saknar en sammanhängande tanke om utbildningens syfte och vägarna för att nå väsentliga mål. Det som till nöds har presterats på fyra månader i regeringsställning är förslag om allvarliga nedskärningar i anslaget till högre utbildning och forskning och tankegods från 70-talet. Utbildningsministerns försök att ta ifrån de fristående forksningsstiftelserna resurser, förslag om fler politiker i olika organ liksom en ny SIA-utredning förmedlar inget intryck av nytänkande och utveckling. Tvärtom ger det oss känslan av att Socialdemokraterna inte riktigt har hängt med i allt det som hänt på utbildningsområdet under senare år. Men mycket har faktiskt hänt. Ansvarsfördelningen har förändrats, och den tidigare centralstyrningen har brutits. Högskolor och universitet har getts ökat ansvar både vad gäller utbildningen som sådan och när det gäller resursanvändningen. Den högre utbildningen har byggts ut kraftigt, kombinerat med stora ansträngningar för att höja och säkra kvaliteten. Beslut om bl.a. nya läroplaner och ökad valfrihet för eleverna har fattats. Det är viktigt att dessa insatser kan fullföljas. Utbildning och forskning är Sveriges intellektuella infrastruktur. På tröskeln till det som brukar kallas kunskaps och kompetenssamhället är det alldeles nödvändigt med moderna och väl genomtänkta satsningar på detta område. Struntar man i långsiktigheten och fuskar med kvalitetsfrågorna riskerar vi att snart stå där med ett nedslitet, smalt och kurvigt utbildningsnät fyllt av tjälskott och återvändsgränder. Den socialdemokratiska politiken saknar långsiktiga mål, och man har inte heller brytt sig om att titta i backspegeln. Även under 1980-talet var utbildningsfrågorna en del av den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Då snurrade de ekonomiska hjulen, och trots att bl.a. UHÄ påpekade att det var viktigt att bygga ut den högre utbildningen gjorde den socialdemokratiska regeringen inte mycket. Propåer om fler utbildningsplatser viftades bort, och arbetsmarknaden ryckte ungdomarna direkt från gymnasieskolan, om de ens hann fullfölja sin utbildning. I dag - och det understryker tidsaspekterna - har vi många vuxna som saknar den akademiska utbildning de och svensk arbetsmarknad skulle behöva. Men det är inte enkelt att reparera den bristen, varken för det enskilda eller staten. I dag har vi dessutom stor ungdomsarbetslöshet. Vad händer? Jo, återigen låter ni socialdemokrater arbetsmarknadspolitiken styra utbildningen. Jag är den första att instämma i att det är bra om arbetslösa kan ges adekvat utbildning. Men socialdemokraterna, som tidigare inte gjorde tillräckligt för att bygga ut den högre utbildningen, rusar nu i väg som vettvillingar med rena hugskott. Förslaget att arvodera 9 000 vuxna som läser naturvetenskaplig/teknisk utbildning i två år med 12 000 kr i månaden är ett sådant förslag. I det fallet begär regeringen riksdagens godkännande av riktlinjerna till en kostnad av 3 miljarder kronor utan att prestera något underlag om vilken utbildning det handlar om, vilka förkunskaper eller resultat man tänker sig nå och utan en analys av vilka konsekvenser detta får för övriga studenter. Men det räcker inte med det. I samma proposition föreslår regeringen stora nedskärningar i anslagen till högre utbildning och forskning. Den långsiktiga kompetensuppbyggnaden får ge vika för kortsiktiga förslag. Det är inte bara pengarna det handlar om, utan i minst lika hög grad de signaler denna politik skickar till ungdomar och till utbildningsanstalter. Till ungdomar säger ni socialdemokrater nu att det inte är så viktigt att inrikta sig på ett krävande studieförberedande gymnasieprogram eller en längre akademisk utbildning. Det går ju att fixa, och man får ju premier om man gör det någon gång senare. Till högskolor och universitet skickar ni signalen att kvantitet är viktigare än kvalitet. I båda fallen är det fel signaler. Vi moderater sparar mer än ni socialdemokrater i vårt budgetalternativ totalt sett. Men vi avvisar regeringens nedskärningar när det gäller högre utbildning och forskning, och det är en mycket medveten prioritering. Vi är nämligen övertygade om att Sverige måste höja kunskapsnivån generellt och att vi måste kunna ligga i täten i olika forskningssammanhang. Det förutsätter i sin tur någorlunda fasta spelregler och stadga i anslagstillsdelningen. Att socialdemokraterna har ett horn i sidan när det gäller de fristående forskningsstiftelserna har jag redan konstaterat. Men det är tragiskt att ett parti som tidigare faktiskt ansågs vara ett forskningsvänligt parti nu t.o.m. ger sig på grundforskningen. Särskilt märkligt tycker jag det är att regeringen kapar den "nyfikenhetsforskning" som borde vara en del av statens huvudansvar. Ett annat mycket märkligt grepp är att regeringen har valt att ge sig på Lantbruksuniversitetet i alldeles särskild ordning. Där ligger om inte en hund, så en ilsket röd räv begraven. Herr talman! Jag har koncentrerat mig på att kritisera den kortsiktighet som socialdemokratisk utbildnings och forskningspolitik nu visar. I våra moderata motioner finns många goda idéer och förslag som jag hoppas att kammaren så småningom skall behandla i positiv anda. Andra moderata ledamöter kommer att ta upp några av de viktiga förslag vi har lagt fram under den allmänna motionstiden.

Herr talman! En god utbildning lägger grunden för utvecklingen av hela vårt samhälle. Det går inte att ta upp alla frågor på denna korta tid. Jag vill ta upp några frågor som Centern ser som mycket viktiga. Till att börja med vill jag ta upp grundskolan och föräldra och elevinflytandet. Människor vill ta mer ansvar. Människor vill få större möjlighet att välja och bestämma. Det gäller också på skolans område. Demokratin i skolan måste stärkas. Samspelet mellan föräldrar och skola är en viktig trygghetsfaktor för eleverna och bidrar till att alla känner sig delaktiga. Undersökningar visar också att det leder till bättre studieresultat. Medborgare har, enligt Lokaldemokratiutredningen, stor tilltro till skolornas förmåga att ge kunskaper och färdigheter. Däremot anser majoriteten av föräldrarna att de har små möjligheter att påverka skolan och skolmiljön. Föräldrainflytandet är i dag alltför opreciserat, och vi vill gå längre. Centern vill genomföra en decentraliseringsreform som ger nya möjligheter för föräldra och elevinflytande i skolan. Vi menar att kommunerna skall delegera vissa beslut till skolstyrelser som inrättas vid varje skola, för att garantera föräldrarnas och elevernas inflytande över och ansvar för verksamheten. Jag vill också ta upp frågan om en tioårig grundskola utifrån barnens behov. Centerns målsättning är en tioårig sammanhållen grundskola, där barnen börjar i förskoleinriktad verksamhet vid sex års ålder. Jag vill understryka att det är viktigt att kommunerna ges en rimlig övergångsperiod för att planera och förbereda detta. En tioårig grundskola måste utgå från vad som är lämpligt för barnen och deras utveckling. Det är därför angeläget att påskynda en fortsatt utveckling av samverkan mellan förskola och skola. Genom att integrera förskolans sexårsgrupp i grundskolan ges möjligheter att utveckla samarbetet. Förskolans arbetssätt kommer grundskolan till del, och grundskolan kan möta eleverna ett år tidigare. Jag vill så gå över till utvecklingen av de mindre och medelstora högskolorna. Vi vill fortsätta utbyggnaden av den högre utbildningen. Det är viktigt för att få en högre kompetensnivå och utbildningsstandard, vilket gagnar hela nationen. Den högre utbildningen är också viktig ur ett regionalt perspektiv. De mindre och medelstora högskolorna spelar här en avgörande roll. Centern vill genomföra en särskild satsning på de minsta högskolorna som har upp till ett par tusen studenter. Det vill vi göra för att de skall ges möjlighet att fortsätta en önskad expansion och utveckling, för att uppnå en rimlig storlek och säkerställa en god akademisk miljö. De allra minsta högskolorna måste få en ordentlig tilldelning av nya utbildningsplatser. Det måste ske satsningar för att stärka utbildningskvaliteten och ge möjlighet för bredare ämnesinriktning. För de mindre och medelstora högskolorna förespråkar vi ett enhetligt anslag för forskning och utbildning, där forskningsdelen differentieras beroende på vilka examensrättigheter högskolan har. De högskolor som medges rätten att utfärda magisterexamen bör även ges fasta forskningsresurser. Som ett steg i detta arbete har vi i Centern föreslagit en kraftig förstärkning av budgetanslaget till forskningsstödjande åtgärder. Sist vill jag också ta upp s-regeringens budgetförslag om att ta bort CSN-kortet. Centern avvisar detta. Vi vill värna CSN-kortet. Det är viktigt för studenter som har långa resor eller pendlar till hemorten. Vi anser att man skall underlätta för människor som har långa avstånd till studieorter att skaffa sig högre utbildning, inte försvåra, som socialdemokraterna gör med detta förslag. Borttagande av CSN kortet leder också till ekonomisk orättvisa mellan studenter, och det anser vi är helt oacceptabelt.

Herr talman! Jag hade inte tänkt ta upp någonting ur den aktuella propositionen i denna allmänpolitiska debatt, eftersom vi får många tillfällen att diskutera den. Jag har i stället några funderingar utifrån en konferens som Nordiska rådet anordnade i Lund våren 1994, där ärkebiskopen i Åbo, John Vikström, talade på temat Icke av bröd allenast - några tankar om kompetensändringar och kvalifikationskrav i det kommande århundradet. Jag kommer till viss del att knyta an till det han sade. Folkpartiet liberalerna har i inledningen till årets partimotion inom detta område markerat att vi menar att högskolan möter unga människor i ett skede av livet då de fortfarande är öppna och påverkbara i vid mening. Högskolan bör därför förmedla attityder och värderingar som skapar ansvarstagande medborgare. Vår önskan är att studenterna skall lämna högskolan med kunskaper av högsta kvalitet och en lust att lära vidare. De bör också få med sig en humanistisk människosyn, civilkurage och en vilja till nationellt och globalt ansvarstagande. Vad är då kompetens och kvalitet inför det nya århundradet utifrån den grundsynen? Svaret på frågan beror givetvis på i vems intresse frågan besvaras. Samhället i stort, näringslivet, kulturlivet, folkrörelserna - alla har säkert sina intressen att bevaka när det gäller utbildning och forskning. Samhällsintressen har i hög grad påverkat kompetens och kvalifikationskrav. På senare tid har särskilt arbetslivets och näringslivets behov betonats. Landets skolsystem har med all rätt betraktats och betraktas fortfarande som ett medel för samhällets utveckling. Landets ekonomiska och kulturella konkurrensförmåga tenderar att bli ett viktigt kriterium vid bedömning och planering av utbildning och forskning. Människan utbildas för nationen och regionen. Jag delar emellertid John Vikströms uppfattning att vi under nästa århundrade mer än hittills måste utgå från individens behov och intressen när vi definierar den kompetens och de kvalifikationer vi vill uppnå med vårt utbildnings och forskningssystem. På längre sikt kommer det att visa sig att det också är i samhällets intresse. Det blir allt tydligare, trots alla tekniska innovationer, att det ändå är människan som är samhällets största resurs. Det är således inte endast moraliskt riktigt utan också klokt att utgå från och investera i själva människan. Vad behöver en människa just därför att hon är människa? I en jämförande nordisk undersökning för några år sedan, under ledning av professor Erik Allard, användes ett välfärdsbegrepp med tre komponenter - having, loving and being. En populär översättning skulle kunna lyda : Människan behöver något att leva av, någon eller några att leva med och något att leva för. Den tredje komponenten, något att leva för, kräver speciell uppmärksamhet under de kommande årtiondena och det kommande århundradet. Det handlar om människans behov av att behärska sitt liv, att ta sitt liv och sin framtid i egna händer, att förstå sig själv, sin omgivning, att förverkliga och utveckla sig själv, sina möjligheter, sin kreativitet, sina drömmar och visioner. I och för sig är detta inget nytt. I den riktningen har väl människor alltid strävat och skapat vad vi kallar för kultur och bildning. Men jag tror att just denna dimension nu kräver speciell uppmärksamhet. I vilka situationer skall då dessa behov tillgodoses under det kommande århundradet? Aktuella trender tyder mycket på att människans yttre livssituation kan betecknas med ordet rörlighet. Kapital, tjänster, arbetskraft och idéer kommer av allt att döma att röra sig allt friare och snabbare. Denna rörlighet innebär inte bara en ökad internationalisering med ökad konfrontation och växelverkan mellan olika kulturer, regioner och värderingar, utan den medför också en ökad pluralism inom ett lands eller en regions gamla gränser. Det blir nödvändigt för människan att under sin livstid ha flera yrken och flera utbildningar och att samtidigt leva i flera kulturer med skilda synsätt och värderingar. Rörlighet innebär säkert stora möjligheter, men också en ansträngande nödvändighet att leva i en splittrad, svåröverskådlig och svårgenomskådlig verklighet. Vilka kunskaper och färdigheter behöver människan för detta ändamål? Hon behöver smidighet, rörlighet och mångfald inom det utbildningssystem som står till buds - en genom hela livet fortgående vidareutbildning. Om det kan sägas att vi hittills gått i skolan, suttit i ett gymnasium och legat vid ett universitet, så får vi nog i framtiden inrikta oss på att vandra hela den livslånga utbildningsvägen och aldrig slå oss till ro. Den erforderliga kompetensen omfattar inte enbart teoretiska kunskaper eller praktiska färdigheter, utan den gäller också, och framför allt, själva personligheten. Vi bör alltså fråga oss: Vilka personliga kvaliteter och attityder krävs det i detta den ständiga rörlighetens samhälle, och vad är det vi och vårt utbildningssystem kan bidra med för att vi skall uppnå att människor skall kunna ha de attityder och värderingar som passar i nästa århundrade?

Herr talman! Jag skall ägna min korta taletid åt att något reflektera kring vuxenutbildning och högre utbildning. Framtiden är inte vad den har varit. Ständigt öppnas nya gränser och ständigt vidgas människans horisonter. I en framtidsstrategi för utbildning krävs det förnyad tilltro till vuxenutbildningen som drivkraft och utvecklingsfaktor i samhällsbyggandet. Motiven för det är dels fördelningspolitiska med hänsyn till olika sociala gruppers utbildningsstandard, dels demografiska, ekonomiska och samhällsorganisatoriska. Utbildningsklyftan kommer sannolikt att bli än mer komplex och mångskiftande. Förändringar i språk, kunskap, kultur och samhällsbild kommer säkert att accentueras i framtiden. Vad vi behöver är en förnyad diskussion om de fördelningspolitiska idealens livskraft och framtida förverkligande i ett kunskapssamhälle. Vi måste ge nytt liv åt orden folkbildning, folkrörelse och folkstyre. I Sverige saknar 1/3 av arbetskraften gymnasieutbildning. I viktiga länder som vi skall konkurrera med - t.ex. USA, Tyskland och Japan - har en större andel av befolkningen gymnasieutbildning. Utbildningsnivån är en generationsfråga. I åldersgruppen 25-30 år är det endast 15 % som inte har gymnasieutbildning. Det är därför rimligt att satsa på vuxenutbildning. Regeringen gör här lovvärda satsningar. Men för att vuxna människor skall ha en chans att försörja sig under studietiden är det viktigt att även i en trängd statsfinansiell situation höja nivåerna i vuxenstudiestödet. De signaler som samhället ger får inte vara motsägelsefulla. Vänsterpartiet delar i många avseenden regeringens syn på högskolepolitiken. Vad som skiljer oss åt är i första hand dimensioneringen av antalet platser. Det finns ett omvittnat behov av högskoleutbildade på både kort och lång sikt. Vi vill därför permanenta 5 000 av de nya platserna i regeringens förslag och fördela dem på naturvetenskap samhällsvetenskap. Intresset för civilingenjörsutbildningarna tycks nu ha ökat. Under de senaste åren har det i genomsnitt varit 1,8 sökande på varje utbildningsplats. Vi vill alltså satsa på en långsiktig ökning av antalet utbildningsplatser för att möta det framtida behovet. Sedan gäller det forskningen. Vi tycker att forskningen är oerhört viktig. Det behövs fler doktorander och alltså fler doktorandtjänster, så att man kan känna den trygghet som det innebär att få studera på det sättet. I förhållande till regeringens förslag vill vi inrätta så mycket som ytterligare 300 doktorandtjänster, också inom området naturvetenskap/teknik. Beträffande de platserna tycker vi att det skulle vara lämpligt att försöka med någon form av könskvotering. Motiven till de här satsningarna är flera. Vid internationella jämförelser framstår den högre utbildningen i Sverige som långt ifrån färdigbyggd. Rekryteringen till högskolan är dessutom betydligt lägre i Sverige än den är i våra konkurrentländer. Tomma platser på högskolan är faktiskt ovanligt. åringar till högskolan. Ungefär hälften av dem kom in. I Japan är det närmare 10 % naturvetare, att jämföra med Sveriges 4 %. Vi tror att de akademikergrupper som framför allt kommer att efterfrågas i framtiden är tekniker och ekonomer. Det är svårt att jämföra med ingenjörer från olika länder och deras utbildning. Men vi ligger helt klart långt efter Japan då det gäller antalet utbildade. Räknas också mellaningenjörerna in ligger vi efter både de ledande EU-länderna och USA. Det är dystra siffror, eftersom det finns ett tydligt samband mellan produktivitet och utbildningsnivå inom företagen. Enligt Långtidsutredningen innebär det en förbättrad produktivitet på drygt 11 % om man på ett arbetsställe höjer den genomsnittliga utbildningstiden från tio till elva år. Man kan också avläsa vikten av en god utbildning genom att det är den kunskapsintensiva industrin som har haft den bästa produktivitetsutvecklingen. I Sverige gäller det läkemedelsindustrin och teleproduktionen. Men sådan industri konkurrerar ofta inte med priset utan med produktdifferentiering och kvalitet. Därför gäller alltså långsiktiga lösningar för att klara de här problemen och behoven. Vidare tycker vi att regeringens satsning på sommaruniversitetet är bra. Men vi tycker inte att det skall begränsas till en enda sommar. Varför inte låta detta åtminstone omfatta även sommaren 1996 under det här första nya budgetåret? Sedan vill jag önska utbildningsministern lycka till i hans försök att återerövra en demokratisk insyn i och ett demokratiskt inflytande över forskningsstiftelserna. Som det nu ser ut finns faktiskt risken att grundforskningens resurser urholkas i förhållande till den tillämpade forskningen. Såvitt vi förstår står det i direkt motsättning till regeringens egen deklaration. Vi tror därför att det finns möjligheter till en samsyn om hur en sådan utveckling skall kunna undvikas.

Herr talman! Vi i Miljöpartiet har när det gäller utbildning och forskning lagt fram ganska omfattande förslag i vår partimotion i anslutning till budgetpropositionen. Jag tänker inte ta upp de förslagen här, utan jag väljer några punkter som jag skulle vilja få diskutera här. Den svenska skolan - såväl grundskolan som gymnasiet - har under de senaste åren genomgått mycket stora förändringar. Det skolan nu framför allt behöver är arbetsro. Vi måste få tid att prova det nya och att diskutera vilka förändringar som behövs för att vi skall få en skola som motsvarar framtidens krav. Skolan måste ge eleverna möjligheter att utvecklas till trygga, jagstarka och öppna människor med lust att söka nya kunskaper och med en djup förankring i ett demokratiskt synsätt. Kanske är detta skolans viktigaste uppgift. Eleverna måste genom erfarenheterna under skoltiden få respekt och vördnad för livet i ett brett ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. När de lämnar skolan skall de vara rustade för att ta ställning i en rad etiska frågor, vars räckvidd vida överstiger den som tidigare generationer har mött. Därför ställs alldeles speciella krav på en skola för framtiden - krav som finns insmugna här och där i skolans nuvarande målsättning, men som måste lyftas fram och levandegöras för att den nuvarande starka betoningen på kunskapsinlärning och kunskapskontroll inte skall leda skolarbetet i fel riktning. I grundskolan finns det emellertid några brister som är av den arten att de kräver omedelbara åtgärder. Det är framför allt två missförhållanden som är helt oacceptabla. Det gäller mobbning och undervisning i läsning och skrivning. Ca 100 000 elever i svenska skolor i dag är mobbningsoffer. Flertalet lämnas åt sitt öde utan skydd och hjälp från skolan. Det finns väl utvecklade och vetenskapligt prövade program mot mobbning. Det borde vara en självklarhet att varje skola skall ha ett sådant program i funktion. Ungefär 10 % av eleverna har specifika läs och skrivsvårigheter, dyslexi. Det finns utvecklade metoder för en effektiv träning för dessa barn. Som regel ignoreras deras behov. Tillgängliga metoder används inte, och skolorna har inte skaffat den lärarkompetens som krävs. Det skall åligga varje svensk skola att bistå dessa elever med kompetenta speciallärare och lärare med kunskap om dyslexi. Mobbning och dyslexiproblemet berör direkt mer än vart tionde barn i svensk grundskola. Men det handlar också om signaler till alla barn i svensk skola om hur relationerna till medmänniskor skall vara i det svenska samhället. Det vilar ett stort ansvar på nuvarande riksdag och regering att åtgärda dessa två brister. Herr talman! Universitet och högskolor har liksom grundskolan och gymnasieskolan genomgått stora förändringar under den förra regeringen. Här har man emellertid missat betänkligt i reformarbetet, och de stora problemen ligger kvar olösta. Den nya regeringen har ännu inte avslöjat särskilt mycket av vad man tänker göra. Låt mig kort nämnda några av Miljöpartiets förslag till förbättringar. Sedan 60-talet har man i Sverige byggt upp en mycket stor sektorsforskning, tillämpad forskning vid departement, statliga verk och olika institut. Satsningarna har inte alltid varit väl genomtänkta, och verksamheterna har legat kvar utan ordentlig utvärdering i ett bredare samhällsperspektiv. Sektorsforskningen förfogar totalt över närmare 25 miljarder kronor per år. Forskningsråden, som finansierar grundforskningen, har tillsammans ungefär 2,5 miljarder kronor. Det råder alltså en stor obalans mellan grundforskning och tillämpad forskning. Rationaliseringsutrymmet kan sägas vara mycket stort inom den tillämpade forskningen. Att överföra ca 10 % av den tilllämpade forskningens och sektorsforskningens medel till forskningsråden skulle innebära en avsevärd effektivisering av svensk forskning. En inriktning av sektorsforskningen mot de stora framtida problemen är den andra delen i en sådan önskvärd rationaliseringsprocess. Miljöforskning, freds och konfliktforskning är exempel på högprioriterade områden. Herr talman! Vid universitet och högskolor måste också de yngre forskarnas situation förbättras. Kvinnliga forskarstuderande måste få samma möjligheter som sina manliga kamrater i forskarutbildningen. Dynamiken i svensk forskning och högre utbildning måste frigöras. När det t.ex. gäller de universitetsanställda lärarna och forskarna finns det fyra typer av tjänster: forskarassistenter, adjunkter, lektorer och professorer. Tre av dessa är i praktiken livstidstjänster. Det betyder alltså att stora delar av det svenska universitetet sedan länge har gått i stå. En sådan tjänstestruktur måste brytas upp och kompletteras med ett flertal tjänster av olika karaktär men med begränsade förordnandetider. 3-5 år vore en lagom period. Det skulle skapa möjligheter för yngre forskare och kvinnor att komma in i verksamheten. En sådan förändring ökar också forskarnas rörlighet och gagnar därmed utbytet mellan universitet, näringsliv och offentliga sektorer. Ökad rörlighet och flexibilitet är en förutsättning för att våra universitet och högskolor skall kunna möta framtidens krav.

Herr talman! Att kalla det som pågår här i kammaren för debatt är väl ändå att ta i. Men det kanske delvis beror på att dem som vi hade hoppats på att få debattera med inte finns här. Jag hade t.ex. tänkt mig att få debattera med Ylva Johansson och kanske också med vår nyvalde ordförande. Men det är trevligt att utbildningsministern är här och kanske kan svara på en del frågor. Från min tid som lärare minns jag väldigt väl hur reaktionerna var när nyheterna uppifrån duggade alltför tätt. Det kunde handla om ett nytt sätt att räkna på, mängdlära, eller ett nytt sätt att lära ut division i matematiken, läxornas vara eller inte vara, inställningen till skolans fostrande roll osv. Det utvecklades en försvarsmekanism som bestod i en avvaktande hållning till det nya som introducerades, helt enkelt därför att man inte visste om det fortfarande skulle gälla när fortbildningen väl var genomförd. För en skola som skall fungera i ett samhälle som utvecklas så snabbt som vårt är ju denna inställning naturligtvis förödande. Det krävs en beredskap för nya metoder, kurser, ny teknik osv. om skolan skall hänga med i utvecklingen och helst ligga steget före. Men om den beredskapen skall finnas kvar krävs det också en förståelse från statsmaktens och politikernas sida för den verklighet som lärare och övrig skolpersonal befinner sig i. Det duger inte att ändra redan fattade beslut bara för ändrandets egen skull. Det måste finnas en långsiktighet i basstrukturer som bidragssystem, betygssystem och läroplansmål för att den nödvändiga flexibiliten när det gäller kursinnehåll, tidsavgränsade projekt och liknande skall hinnas och orkas med i verkligheten. De som mer än andra har anledning att oroa sig för långsiktigheten i sin verksamhet just nu är de fristående skolorna. Under valrörelsen gjordes uttalanden som bara kunde tolkas så, att de fristående skolornas överlevnadsmöjligheter verkligen kunde ifrågasättas om Socialdemokraterna skulle vinna valet. När Ylva Johansson hade tillträtt som skolminister lät hon ana en positiv inställning till det skolpengssystem som den förra regeringen införde och som innebär att en fristående skola som godkänts av Skolverket är garanterad 85 % av vad en genomsnittselev kostar i den offentliga skolan. Det är ett system som har lett till att också föräldrar med tunna plånböcker för första gången har fått möjlighet att välja en annan skolan än den de har tilldelats från början. Men skolministern blev genast åthutad av sina partivänner. Nu har frågan skjutits på framtiden genom att en parlamentarisk kommitté skall tillsättas för att utreda både bidragssystem, krav för godkännande och tillsynssystem. Samtidigt som regeringen med munnen bekänner friskolornas rätt att existera och t.o.m. talar om dem som en naturlig del av skolväsendet för att föräldrarna skall kunna välja skola för sina barn visar man en njugg inställning när det gäller att garantera deras ekonomiska möjligheter. Att säga att rätten finns samtidigt som man inte ger praktiska förutsättningar är inte särskilt hedervärt. Känslan man får är att Socialdemokraterna helst skulle vilja göra likadant med barnomsorgen som med den fria etableringsrätten. Den existerar inte längre, kanske för att den inte har hunnit att få fram så starka försvarare inom det socialdemokratiska partiet som friskolorna faktiskt har. Det är nog ingen tillfällighet att Nordbankens chefekonom Nils Lundgren, som är socialdemokrat, valts till ordförande för det nybildade Å friskolornas vägnar - de som i dag alltså inte vet om de har möjlighet att överleva - skulle jag i dag ha ställt frågor till skolministern, men jag vänder mig nu till Carl Tham i stället. Kan Carl Tham i dag garantera att de i framtiden kommer att få tillräckliga resurser, dvs. resurser som är likvärdiga med den offentliga skolans? Vågar de göra utfästelser till elever och föräldrar, anställa lärare, köpa in skolböcker och andra läromedel, skriva kontrakt på lokaler och anställa övrig personal inför höstterminen? Jag tror att det vore bra om de fick ett lugnande besked i dag och inte bara en hänvisning till den utredning som ännu inte fått vare sig direktiv eller ledamöter, såvitt jag känner till. Även om de fristående skolorna i bästa fall får likvärdiga resurser som de kommunala kommer ändå en stor majoritet av eleverna att fortsätta att gå i kommunala skolor också i framtiden. Det visar erfarenheter från andra länder. Det är också en ganska naturlig utveckling. Att kvaliteten inom det offentliga skolväsendet upprätthålls och förbättras både när det gäller kompetensen hos lärare och annan personal och när det gäller skolmiljön i vid mening är därför en fråga för långt fler föräldrar och elever. Vi kristdemokrater ser skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen som prioriterade områden när kommunerna måste spara. Men hur kommunpolitikerna skall kunna göra några satsningar över huvud taget är en gåta med de enorma försämringar som regeringens politik leder till för kommunerna. När den förra regeringen gjorde en indragning från kommunerna på drygt tre miljarder blev det ett ramaskri, och det var verkligen tufft för många kommuner att klara av detta. Nu skriver regeringen i budgetpropositionen följande: "De statliga budgetförstärkningar som nu åstadkoms genom avgiftsminskningar utformas på ett sådant sätt att den kommunala verksamheten prioriteras före nivåerna i transfereringssystemen. Statsbidragen till kommuner och landsting berörs således inte nu av utgiftsminskningarna." Så långt låter det ju bra. Men när man ser på helheten i budgeten blir bilden en annan. De ökade egenavgifterna som regeringen föreslagit minskar kommunernas skatteinkomster med upp till 8,5 miljarder fram till 1998. Om inflationstakten blir som beräknats innebär det att kommunerna förlorar 5 miljarder ytterligare eftersom statsbidragen frysts. Jag tänker fortsätta att berätta om indragningarna i nästa inlägg, herr talman.

Herr talman! Vi kanske får förbereda oss på en nattlig följetong om olika ekonomiska problem. Jag tänker först ta upp några allmänna frågor som har rests här, inte minst i anslutning till Margitta Edgrens sympatiska och tänkvärda reflexioner kring det eviga temat utbildning respektive bildning. En frågeställning som alltid är levande i alla utbildningspolitiska sammanhang är hur tyngdpunkten skall läggas. Vad är det som ger oss de bästa möjligheterna att också genom utbildningen och utbildningspolitiken forma framtiden? Utbildning är ju inte bara en passiv sak, där man anpassar sig till givna samhällsförhållanden, en given arbetsmarknad och en given ekonomi, utan det är också ett instrument för samhällsförändring. Då är det naturligt att utgå ifrån individens egna föreställningar och tankar om vad som intresserar vederbörande och vad som han henne. Samtidigt finns det naturligtvis också en skyldighet för oss att ange vår egen uppfattning om detta bildningsideal så att det får brytas mot individuella ideal. Det gör vi genom läroplaner och på många andra sätt, men jag skall inte fördjupa mig i det. Den grundläggande frågan - som jag ser det - som accentueras under de kommande åren är hur vi skall skaffa oss ett utbildningssystem som på alla nivåer ger individerna och därmed kollektivet, gemenskapen, möjligheter att utnyttja och styra teknologin och inte låta oss styras av den. Jag uppfattar det som en grundläggande civilisatorisk fråga. Jag skulle framför allt vilja exemplifiera den genom medieområdet och allt vad det innebär med den nya teknologin som erbjuder så många möjligheter. Det tycks mig som att det finns oerhört mycket av teknikberusning i dag, att det är just teknologin som är det fina i kråksången och inte till vilket syfte den utnyttjas eller vad den innebär. Skall den hanteras krävs det också kunskap, bildning och utbildning. Det är någonting som gäller på alla nivåer inom utbildningssystemet. Det har hänt mycket inom svenskt utbildningsväsende under de senaste sju åtta åren, inte minst på högskolans område. I själva verket är det så att på flera av de punkter som här har berörts och som också återfinns i regeringens proposition och i motioner finns det en betydande enighet om färdriktningen. De grundläggande besluten om högskolans reformering fattades redan under den föregående socialdemokratiska regeringen med påbyggnad och accentuering under den borgerliga regeringen. Det har också skett en kraftig ökning och expansion av högskolan sedan slutet av 80-talet och början av 90-talet. Det innebär att vi i höst kommer att få ca 300 000 hel eller deltidsstuderande vid högskolan. Det är en ökning under tio år med ca 50 %. Bara under det senaste året uppgår ökningen till 20 000 studerande. Detta vittnar om den kraftfulla satsning som har skett och som fortsätter. Enligt regeringens proposition innebär satsningarna tillsammans med också det som riksdagen fattade beslut om i höstas en utvidgning av högskolan med ca 18 000 platser inom i stort sett samtliga områden. Även om det finns en stor enighet om huvudinriktningen och om utbildningens betydelse finns det naturligtvis också ideologiska skillnader. De kommer kanske tydligast till uttryck genom vad å ena sidan regeringen förordar och vad å andra sidan moderaterna föreslår. Beatrice Ask talade om besparingar. Hon sade att det moderata budgetalternativet totalt sett innebär större besparingar än vad regeringens budget innebär. Jag måste medge att jag tvivlar på det. Men även om så skulle vara fallet är det helt säkert att när man var i regeringsställning och verkligen hade möjlighet att genomföra besparingar gjordes det inte några tillräckliga besparingar. Det är det läget som vi har i dag och som ofrånkomligen innebär att det måste sparas på samtliga samhällsområden. Det är då intressant att se hur det moderata budgetalternativet framläggs just på utbildningens område. Där ges mera pengar till högskolan - ja, det är sant. Men varifrån tas då dessa pengar? Jo, de tas från all utbildning som på något sätt innehåller prefixet vuxen eller arbetslivet. Det är där nedskärningarna görs. Det rör sig om nedskärningar av den kommunala vuxenutbildningen och givetvis om kraftfulla nedskärningar av folkbildningen. Man går självfallet emot den särskilda satsningen på teknisk och naturvetenskaplig utbildning för äldre personer. Det är fråga om stora nedskärningar när det gäller satsningen på Arbetarskyddsstyrelsen, på Arbetsmiljöinstitutet, på Institutet för arbetslivsforskning och på arbetsmiljöforskningen. Det är där som finansieringen tas. Detta visar i ett nötskal den ideologiska skillnad som finns i synen på utbildningspolitiken. Den utbildningspolitik som jag företräder betonar just den återkommande utbildningen för alla individer och den betonar bredden. Vi vill ge chansen till dem som inte har fått utbildning tidigare. Det är visserligen inte sant att Sverige är ett underutbildat samhälle, som det ibland påstås. Vi ligger väl till internationellt sett. Likväl är det stora grupper som inte har fått mer utbildning än grundskola eller gymnasieskola. Vi vill ge också dem nya chanser. Moderaterna skriver i sin motion apropå komvux att det inte är rimligt att kommuner skall erbjuda den som så önskar kostnadsfri vuxenutbildning. Jo, det är just det som vi anser vara rimligt. Det är en sak som vi vill sträva efter. Det kan inte alltid genomföras för alla som önskar det, men det är en rimlig princip att också de äldre som inte haft chansen skall få den. Det gäller naturligtvis många andra satsningar som jag exemplifierade. Här går alltså en viktig skiljelinje. Det går också en viktig skiljelinje beträffande synen på skolan, Inger Davidson. Det skall nu tillsättas en parlamentarisk kommitté som skall studera hur man skall konstruera det framtida bidraget när det gäller den allmänna skolan och privatskolor, vilket det ju handlar om. Det går inte att ge några garantier för hur dessa bidrag kommer att se ut i framtiden. Syftet med prövningen är ju just att få ett system som är rimligare än det som hittills har gällt och som har installerats av den borgerliga regeringen. Det systemet har gett ett väldigt försteg för privata skolor. Vad som jag däremot kan garantera är att socialdemokratin strävar efter en skola som är gemensam för alla barn. Vi är övertygade om att det finns få saker i ett samhälle som snabbare skapar en segregation än ett skolsystem där det sker en uppdelning mellan den offentliga skolan och den privata skolan. Det är typiskt att den borgerliga regeringen har ägnat så mycket tid, så mycket omsorg och så mycket engagemang åt de privata skolorna som kanske utgör några få procent av det totala antalet skolor. Den stora viktiga skolan är man inte lika intresserad av. Jag kan garantera att vi kommer att vara intresserade av den, också i fortsättningen. Det är det som är vår utbildningspolitik.

Herr talman! Utbildningsministern vill gärna diskutera bildningssyn och kunskapssyn. Det är naturligtvis ett viktigt område. Jag förstår om utbildningsministern inte har tagit del av den debatt som föregick läroplansbesluten. Men jag kan nämna att Läroplanskommitténs förslag hette En skola för bildning. Den debatten ledde till parlamentarisk enighet om den kunskapssyn och inriktning som skall prägla arbetet framöver. Där finns det alltså mycket att hämta och diskutera, men jag tror ändå att man skall gå in mer på de konkreta frågorna. Jag utgår ifrån att utbildningsministern tycker att det är viktigt att fler skaffar sig en akademisk utbildning. Då måste jag ställa en fråga som rör kvalitet och högre utbildning: Vilken analys gör utbildningsministern av möjligheterna att upprätthålla kvalitet i den högre utbildningen när man dels kräver att fler skall utbildas, dels genomför stora besparingar, vilket ni socialdemokrater nu föreslår? Det andra som jag tycker är intressant är att utbildningsministern ifrågasätter om moderaterna sparar mer än vad regeringen gör. Det är nog ändå så, men låt oss debattera det en annan gång eftersom det rör alla frågor. Sedan påstod utbildningsministern att den borgerliga regeringen inte gjorde tillräckligt när det gällde den ekonomiska politiken, och det är skälet till att Carl Tham nu tvingas skära ner högre utbildning och forskning. Det är ju ett intressant påstående, eftersom socialdemokraterna under den förra perioden nästan inte i något avseende applåderade de ansträngningar som den borgerliga regeringen då gjorde för att minska kostnaderna för staten. Tvärtom ifrågasatte man de flesta förslag som vi lade fram. Några egna förslag hade man inte. Till sist vill jag bara säga angående vuxenutbildning att det som vi säger i våra motioner är att arbetsmarknadspolitiskt motiverad utbildning bör finansieras via arbetsmarknadsmyndigheterna. Dessutom vill vi att man skall se över kraven på kommunerna när det gäller att ta ansvar för vuxenutbildningen, för det fungerar inte i dag.

Herr talman! Jag skall inte återupprepa den debatt som fördes här på förmiddagen mellan partiledarna. Låt mig bara kort och gott konstatera att alldeles oavsett hur det var med röstningen i olika frågor, var det den borgerliga regeringen som hade ansvar för den ekonomiska politiken. Budgetunderskottet var vad det var när den regeringen avgick. Det är det budgetunderskottet som vi nu måste hantera. Det får konsekvenser, som naturligtvis på många sätt är obehagliga. Men alternativet - det tror jag att vi är överens om - är värre. Låt mig då säga några ord om kvaliteten. Vi skall komma ihåg att det blir ett betydande resurstillskott till högskolan. De 18 000 nya platser som jag talade om är inte ofinansierade. Det är ett betydande resurstillskott till högskolan i själva verket. Det är också så att kraven på högskolan leder till en ansträngning att ge bättre utbildning. Kvalitetskraven är höga. Mitt intryck är att högskolan kommer att klara detta. Men jag är helt införstådd med att detta är en fråga som man måste följa mycket uppmärksamt. Vi måste också för framtiden noga studera hur kvaliteten utvecklas inom högskolan. Det är en av de viktiga uppgifter som den sittande utredningen om uppföljningen av resurstilldelningssystemet skall ta itu med.
Herr talman! Visst är det ett betydande resurstillskott som regeringen föreslår i vissa speciella avseenden. Medel motsvarande ett helt universitet vill ni lägga på en utbildningssatsning där ni inte ens kan redovisa vad det är för utbildning det handlar om. Det är 9 000 elever som skall få 12 000 kr i månaden. Vilka konsekvenser detta får för utbildningen som helhet är inte utrett. Det här är oerhört mycket pengar. Ställt i relation till de besparingar som görs blir det mycket märkliga effekter, det är jag tvärsäker på. Jag är glad över att utbildningsministern tar upp detta med kvalitet. Jag tolkar det begynnande intresset för kvalitetsfrågorna, som jag inte upptäckt tidigare, som att man kanske funderar över om ändå inte kvalitetspremier i resurstilldelningssystemet borde införas. Syftet med den delen i resurstilldelningssystemet är att noga följa och stimulera högskolornas kvalitetsarbete. Det är oerhört glädjande om regeringen har påbörjat ett omtänkande i den frågan. Jag tycker också att utbildningsministern skall gå tillbaka till detta med den kommunala vuxenutbildningen, där han kritiserade oss moderater. Vad vi föreslår är en skärpning av kommunernas ansvar. Av vilken anledning tycker utbildningsministern att kommunerna skall kunna dra ner i sin kommunala vuxenutbildning, därför att man gömmer detta i arbetsmarknadspolitiska insatser? Det vi föreslår är enbart att de pengarna synliggörs och att arbetsmarknadsmyndigheterna själva kan köpa de utbildningsplatser hos olika anordnare som behövs av arbetsmarknadspolitiska skäl.
Herr talman! Faktum är att moderaterna yrkar på nedskärningar på samtliga de områden som jag nämnde. Det är ingen tillfällighet. Man yrkar på kraftiga minskningar på folkbildning, kommunal vuxenutbildning och på de forskningsinstitut som sysslar med arbetslivet. Det har ett samband. Man är inte intresserad av arbetslivets förutsättningar, man är inte särskilt intresserad av de personer som inte redan skaffat sig en högskoleutbildning eller har den chansen i dag. Regeringen gör här en annan prioritering. Det är därför vi gör denna satsning. Det är viktigt också för den långsiktiga kompetensutvecklingen i Sverige. Vi skapar inte en god ekonomi enbart genom att ha många välutbildade i toppen. Vi skapar en god ekonomi och, vill jag säga, ett gott samhälle genom att utbildningen är god på bredden och genom att alla får möjlighet att ta del av utbildningen. Det är naturligtvis det som ligger bakom tanken på en satsning på teknik och naturvetenskap för äldre. Jag måste säga att det är förbluffande att man är så negativ till att ge människor som varit ute i förvärvslivet en ny möjlighet, dessutom på områden där vi vet att vi har brister och där vi behöver mer satsningar för framtiden. Jag kan till sist säga att vi inte har någon avsikt att ompröva systemet med den s.k. kvalitetspengen, dvs. att ta tillbaka det som den förra riksdagen beslöt. Det systemet leder till centralisering och godtycke. Högskolan har ett ansvar för kvaliteten. Alla högskolor skall ha detta och skall inte belönas av regering eller riksdag för uppstigande eller nedstigande förmåga i det avseendet.
Herr talman! Herr statsråd! Jag skulle vilja få litet mera reda på regeringens syn på satsningar på de mindre och medelstora högskolorna. Jag tycker att det är viktigt att en stor del av utbyggnaden av den högre utbildningen sker vid de mindre och medelstora högskolorna. Vi behöver förstärka de forskningsstödjande åtgärderna i de mindre och medelstora högskolorna. Det här borde det finnas ett intresse för hos socialdemokraterna. Min fråga är: Hur vill ni utveckla de mindre och medelstora högskolorna? Sedan vill jag ta upp en annan sak, och det är, som jag nämnde tidigare, CSN-kortet. Det är en väldigt orättvis politik som socialdemokraterna för. De försvårar möjligheterna för människor som har det långt till studieorterna. Är det att värna utbildning för alla oavsett bostadsort och ekonomi att dra in resekortet?
Herr talman! Jag tror att vi är helt överens om betydelsen av de mindre och medelstora högskolorna. Mitt intryck från de månader som jag har innehaft den här posten är att det har skett en mycket intressant utveckling på många av dessa högskolor. Flera av dem är också redo att ta steget in i en mer kvalificerad forskningsverksamhet. Det är därför som vi i propositionen öppnar för dessa högskolor att efter prövning av kansler kunna inrätta egna professurer. Jag ser detta som ett steg på vägen mot en utbyggnad av dessa högskolor, som också tror jag kan utgöra en innovativ kraft på forskningsområdet. Det är inte bara de stora tunga institutionerna, som naturligtvis är oerhört viktiga, som kan förnya forskningen och ge nya impulser. Beträffande CSN-kortet vill jag bara helt kort säga att det är en felsyn att tro att detta kort har en stor social betydelse. Jag kan väl förstå att studenterna gärna vill behålla det. Det är självfallet en bra och praktisk förmån. Men det har inte den sociala effekt som har hävdats i den allmänna diskussionen. Det finns inga tecken som tyder på att studenternas möjligheter att få 50 % rabatt på tåg har någon betydelse alls för deras val av studieort. Det är helt andra faktorer som styr detta. Det är en besparing, och som alla besparingar känns det otrevligt för den grupp som drabbas. Jag vill ändå säga att studenterna och högskolan i det stora hela taget drabbas av få besparingar. Den här är fullt socialt acceptabel.
Herr talman! Förslaget om att efter särskild prövning inrätta professurer är positivt. Men vi skulle också gärna se att man förstärkte detta med ökade medel för de forskningsstödjande åtgärderna. De mindre högskolorna tycker också att regeringens förslag är positivt, men det förutsätter mer resurser för forskningsstödjande åtgärder. Sedan säger statsrådet att resekortet är en praktisk förmån, som egentligen inte har någon betydelse. Det tycker jag är litet förvånande därför att det betyder mycket för studenter med liten ekonomi, som kanske har ett långt avstånd till studieorten, att kunna resa hem. Det är viktigt att komma ihåg detta. Det spelar roll när man väljer utbildning. Man måste ha råd att ta sig mellan studieort och hemort. Det avskräcker om man tar bort CSN-kortet.
Herr talman! Jag tillåter mig att betvivla att någon enda student kommer att bli avskräckt av detta. Dessutom kommer det med all säkerhet bli så att när detta beslut väl är fattat här i riksdagen, kommer trafikföretagen tillsammans med studenternas egna organisationer att ta fram ett rabattkort som kan ge fördelaktiga villkor. Det är en stor och onekligen mycket ressugen konsumentgrupp som vi här har att göra med. Det är inget fel i det, men det är inte säkert att dessa resor måste subventioneras av staten. Till sist vill jag säga att de mindre och medelstora högskolorna får nya resurser. De får inte så mycket som de skulle önska, det är jag helt på det klara med, men det får ingen i dagens samhälle. Men det blir 10 miljoner i nya pengar, och dessutom har vi permanentat anslag som redan finns och som tidigare var tillfälliga. Mitt intryck är att den satsning som nu görs kommer att leda till en förstärkning. Sedan hoppas vi naturligtvis att vi i en framtid när de ekonomiska möjligheterna det medger skall kunna fortsätta med detta.
Herr talman! Till Carl Tham vill jag säga att begreppet bildning är viktigt därför att det har både en individuell och en samhällelig innebörd. Men detta har i sig inget instrumentellt värde. Det är visserligen viktigt för samhället och för nationens utveckling, men principiellt är bildningen ett mål i sig, därför att människan med bildning är ett mål i sig. Där lägger socialdemokraten Carl Tham och liberalen Margitta Edgren tonvikten på olika delar av bildningsbegreppet. Carl Tham markerar tydligt att det för honom i första hand är ett instrument för samhällsförändring. Och jag vill mot det lägga att det för mig är individens eget fria val som är den viktigaste delen i detta bildningsbegrepp som vi har fört en debatt om. Jag vill ta tag i en annan del av Carl Thams anförande. Jag kan ha hört fel, men jag tyckte att det fanns ett litet förakt i rösten när det gällde teknikutveckling och teknikberusning. Om vi knyter an till bildning är det för mig att med öppen blick titta på, inse och försöka teknikens möjligheter och samtidigt med en skepticism inse att det finns begränsningar. Här är också en balans nödvändig, kanske en annan typ av insats, för att unga människor och även vi äldre skall kunna ålägga oss öppenheten, men samtidigt den här lätt skeptiska insikten om att det finns begränsningar. Jag skulle också vilja säga några ord om komvux, men det tillåter inte talmannen.
Herr talman! Jag lyssnade uppmärksamt på Margitta Edgren, och jag måste kanske göra henne besviken genom att säga att jag med bästa polemiska vilja i världen inte riktigt kan urskilja att vi på de här punkterna har några delade meningar. När jag talar om utbildning som ett instrument för samhällsförändring menar jag kanske just samma sak som Margitta Edgren, nämligen att genom individens bildning och utbildning kan samhället förändras - genom individernas val, genom den demokratiska processen. Det är i den meningen ett instrument. Hela tiden måste det pågå en dynamisk debatt om vad detta bildningsbegrepp bör innehålla, så att vi gemensamt kan hantera framtiden. Jag tror inte att vi har några delade meningar om detta. Inte heller om synen på teknik, där det förvisso inte från min sida finns något spår av teknikförakt. Tvärtom har jag en gång i tiden ansetts vara alldeles för intresserad av teknik, när jag inte ansåg att vi omedelbart borde lägga ned alla våra kärnkraftverk. Det är väl snarare så att jag menar att tekniken skall användas för sociala syften. Vi skall inte låta oss berusas av att det nu finns alla möjliga elektroniska möjligheter och säga att det är ett självändamål. Det viktiga är vad de används till. Jag tror att vi på den här punkten har en likartad syn. Förhoppningsvis gäller det också komvux, även om Margitta Edgren inte hann kommentera detta.
Herr talman! Jag tycker nog att utbildningsministern tog litet stora ord i munnen rörande komvux, i alla fall utifrån den budgetproposition som jag har läst. I komvuxavsnittet finns, som jag uppfattar det, starkt kvinnofientliga förslag, t.ex. att avskaffa barntillägget i SVUXA. Det här är oerhört tekniskt och svårt, men går man in i en komvuxavdelning och kollar ser man att deras studenter och elever till 60 % är kvinnor. Detta är alltså ett sätt att ge kanske nyskilda ensamstående kvinnor två terminer - det är den tid man får SVUXA, och man kan då få barntillägg - för att testa om de vågar sig på att läsa vidare. Sedan går de ju in i det vanliga studielånesystemet. 60 % av komvux studenter och elever är kvinnor. Jag menar att detta bidrar till att ge kvinnorna i komvux en signal - Detta förvånar mig väldigt mycket, när Carl Tham ändå säger att vi har en gemensam syn på komvux betydelse och vikten av att ge människor en andra chans i livet, och kanske ibland till och med en tredje. Att till detta lägga det, som jag tycker, starkt fientliga förslaget förstår jag inte riktigt.
Herr talman! Jag vill bara säga om detta att vi återigen talar om besparingar som är ofrånkomliga beroende på budgetläget. I det här specifika fallet vill jag för det första framhålla att vi väl ändå får lov att inte enbart betrakta frågan om barntillägget som en kvinnofråga. För det andra menar vi att frågan om de familjepolitiska engagemangen och problemen inte kan lösas med studiefinansieringssystemet. Det är därför vi har valt att göra just den här specifika besparingen. Det är klart att man kan diskutera besparingar av annat slag inom det studiesociala systemet. Men vi tror inte att den här besparingen kommer att ha den negativa effekt som Margitta Edgren befarar.
Herr talman! Det är intressant med en filosofisk diskussion om bildning. Jag skulle önska att vi fick ägna en hel utbildningsdebatt åt det någon gång. Det är ett förslag som jag härmed framför. Nu är det den brutala ekonomiska verkligheten som gör sig påmind och som gör att vi måste diskutera litet mer konkreta frågor. Jag kan försäkra Carl Tham om att jag verkligen ömmar för den offentliga skolan. Jag har själv arbetet i den i 17 år, och jag har tre barn som har gått i den offentliga skolan. Därför vet jag rätt mycket om den. Jag vet vilka behov som finns, och jag vet hur problematiskt det är för lärarna att genomföra det vi förväntar oss att de skall genomföra. Jag vet också vilken miljö elever och lärare arbetar i. När nu regeringens politik leder till att kommunerna får 18 miljarder mindre att röra sig med fram till 1998 - man kanske kan räkna tillbaka något om arbetslösheten minskar och skattebasen ökar - är det en enorm minskning för kommunerna. Då undrar jag hur det går ihop med talet om att värna kärnverksamheterna, där skolan är en av de viktiga. Går det att hålla en jämn och hög kvalitet på skolan ute i kommunerna med de här ekonomiska förändringarna? Jag håller också med Margitta Edgren när det gäller vuxenutbildningen, som Carl Tham talar så varmt för och som jag instämmer i. Man skall få en andra chans. Då betyder just de i det enskilda fallet små tillägen mycket, nämligen barnstödet i SVUX och SVUXA. Det är just att man får det här lilla tilllägget som gör att man vågar gå tillbaka och utbilda sig. Samma sak gäller CSN, som gör mig mycket förvånad. Det är en liten besparing för staten, men den leder till en mycket stor orättvisa mellan dem som bor nära ett universitet och dem som måste åka kanske 50
Herr talman! Beträffande CSN-kortet vill jag påpeka att de flesta av dem som utnyttjar kortet förvisso inte behöver använda det i något sorts dagligt bruk, utan det är helt andra resor man gör med det här kortet. Det finns heller inga som helst undersökningar, inte ens det idoga SFS, som av naturliga skäl starkt bekämpar det här förslaget, har lyckats presentera en enda siffra som visar att ungdomars intresse för studier avgörs av huruvida de får 50 % rabatt på SJ eller inte. Det är inte på det sättet. Det är andra faktorer som påverkar detta. Självklart är det en besparing. Som alla besparingar slår den. Jag kan förstå att man gärna vill behålla rabatten. Men den har icke den sociala innebörd som påstås. Dessutom vill jag säga att så fort det här beslutet har fattats kommer det att ordnas rabatterade resmöjligheter också för studerande, som vi ju har för andra ungdomar i samhället. Man skall inte glömma bort att alla inte är studerande. Även andra ungdomar har resebehov. Det är inte något specifikt problem just för studenterna. Det kommer säkert att skapas nya möjligheter också för dem till billiga och trevliga resor.
Herr talman! Jag hoppas att Carl Tham har rätt i att det blir nya rabattsystem, därför att det finns inte heller någon undersökning som visar att det utbildningsministern säger är rätt, nämligen att det inte får några sociala konsekvenser. Det visar sig ju så småningom. För att gå tillbaka till friskolorna, som utbildningsministern föredrar att kalla de privata skolorna, för att ge bilden av de gamla överklassreservaten, på min tid Franska skolan och Carlssons skola här i Stockholm, som bara de allra rikaste föräldrarna kunde skicka sina barn till. Det är en mycket förlegad bild. Privatskolor, friskolor, ser helt annorlunda ut i dag. De drivs av engagerade föräldrar och lärare som ofta har någon speciell pedagogik som man vill genomföra, eller man vill satsa på barn med läs och skrivsvårigheter osv. Att vi ömmar så för de här skolorna beror på att det har med föräldrarätten att göra. Vi har skrivit under internationella konventioner som säger att föräldrarna skall ha den här rättigheten. Men socialdemokraterna tycker inte att föräldrarna skall ha det. Det har väckts sju motioner angående fristående skolor från socialdemokraterna. Sex av dem är negativa. Den enda som är positiv är fritänkaren Widar Andersson. I en av de här motionerna står det: Genom bestämmelserna om fristående skolor kan starka föräldrar desavouera de kommunala besluten genom att med hänvisning till lagstiftning -. Det är socialdemokraternas syn på föräldrarätten, och den skrämmer mig.
Herr talman! Det föräldrar kräver och har all rätt att kräva är att deras barn får en god utbildning. Det är vår skyldighet att se till att sådana möjligheter erbjuds. Det är grundtanken i vår utbildningspolitik. När det sedan gäller de privata skolorna, som är privata skolor, bestrider jag inte att det finns engagerade människor där. Tvärtom, det finns säkert många engagerade personer där. Likväl är de privata skolor. Det är vad det handlar om. Det är också riktigt att vi har ett åtagande på den punkten. Det betyder inte att just de ersättningsregler som nu gäller är någonting som måste förbli för evigt eller måste utformas på ett visst sätt. Det är också därför som vi nu skall tillsätta den här parlamentariska beredningen för att se över de regler som i vissa fall på ett enligt vår uppfattning oacceptabelt sätt har gynnat de privata skolorna i förhållande till det allmänna skolväsendet.
Herr talman! Jag har tittat på de problem som finns inom skola och utbildning. Det är två problem som enligt min mening är av sådan dignitet att de är allvarligare än alla andra. Det är problemet med mobbning och problemet med dyslexi.Det är stora grupper av unga människor som kommer till skada. Jag skulle bra gärna vilja höra vilken beredskap Carl Tham har för att åtgärda detta. Jag kan förstå att Carl Tham inte känner så väldigt starkt för att i detalj gå in på frågor som gäller huvudsakligen lågstadiet i grundskolan. Men jag kan bara påminna om att problemet med dyslexi är ett problem också för vuxna. Det finns ungefär 300 000 vuxna här i landet som på grund av dyslexi inte kan läsa och skriva på ett acceptabelt sätt. Så kort om rationaliseringen av universitetens utbildning och forskning. Den förra regeringen levde i tron att man kunde rationalisera universitet och skolor genom att utsätta dem för konkurrens. Marknadskrafterna skulle klara problemet. Dess bättre fick vi inte se det satt i verket. Ingen tror väl längre att marknadskrafterna skulle kunna klara av detta. Men det skulle vara intressant att höra vad den nya regeringen har tänkt sig för rationaliseringar. Miljöpartiet hade ett förslag som innebär att man utan att tillföra några ytterligare medel kan åstadkomma markanta förbättringar för forskningsituationen i landet. Hur ställer sig den socialdemokratiska regeringen till den typen av rationaliseringar? Sedan kort till en tredje fråga om CSN-kortet, bara så att det nämns. Det är naturligtvis så att CSN-kortet har en betydelse. Det ger en möjlighet för studenter att resa. Är det någon grupp i samhället som skall vara rörlig och ha möjligheter att nå andra universitet och träffa andra studenter är det just studentgruppen. CSN-kortet har faktiskt en funktion här.

Herr talman! Jag skall tala om lärarrollen inför 2000-talet. Jag gör det ur två utgångspunkter. Den ena är de förändrade krav som omvärlden ställer på skolan och därmed på läraryrket. Den andra är hur vi skall göra läraryrket mer attraktivt och hur vi skall höja yrkets status. Om skolan skall kunna förbereda eleverna för en värld där kunskapssökandet, kompetensen, förmågan till förnyelse och den ständiga strävan efter förbättringar är honnörsbegrepp måste skolan också präglas av samma anda. De krav som vi förväntar oss att framtiden ställer på skolan innebär behov av förändringar inte bara av undervisningen. Därmed berörs också i hög grad lärarrollen. Läraren bör ses mer som en kvalificerad ledare av undervisningen än som enbart förmedlare av kunskap. Förutom gedigna teoretiska och praktiska kunskaper i sina ämnen måste läraren ha förmåga att stimulera, leda, vägleda och att samverka med hemmen, skolan och arbetslivet. Det är av stor vikt att ny kompetens kan tillföras skolan genom olika vägar till läraryrket. Skolan måste i detta hänseende bli mer öppen. Det gäller att skapa ingångar till läraryrket. Den s.k. Unckel-utbildningen är ett utmärkt exempel på detta. Läraren brukar betraktas som behörig att utöva läraryrket efter en genomgången lärarutbildning. Det är sällan som lärare blir avstängda från yrkesverksamhet med hänvisning till att de har visat brist på yrkesmässiga kvaliteter. Det finns lärare som undervisar i skolan som inte passar för yrket. Därför bör lärarutbildningarna ha någon form av antagnings eller lämplighetstest vid antagning till en lärarutbildning. Vi måste ha mer av vardagsteknik i lärarutbildningen. Alla lärare behöver en god teknisk allmänbildning. Denna består i att ha insikt om teknikens betydelse och användbarhet i vardagslivet. Jag läste en artikel där den ansvarige på en större lärarutbildning ansåg att dataundervisning för blivande lärare inte var deras bord. Om inte lärarutbildningarna lär ut till de blivande lärarna hur de skall använda datorn som ett hjälpmedel och läromedel är det illa ställt. Kraven på de anställdas kompetens har ökat kraftigt i arbetslivet, inte minst i fråga om teoretisk kompetens. Detta beror på den tekniska utvecklingen och övergången till en förändrad och mer kundorienterad produktionsteknik. Av bl.a. denna anledning har yrkesutbildningen i den reformerade gymnasieskolan betydligt större teoretiskt inslag i yrkesämnena än den man hade i det gamla tvååriga linjesystemet. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att höja kraven på ämnesteoretisk kunskap och kompetens för gymnasielärare i yrkesämnen. Det är förvånande att regeringen uppenbarligen inte avser att lägga fram någon proposition under våren när det gäller kunskaps och kompetenskraven för den här gruppen av lärare, eftersom någon sådan inte återfinns i propositionsförteckningen. Det har inte skett några förändringar eller förbättringar sedan kommunerna övertog huvudansvaret för fortbildningen. Den är fortfarande slentrianmässig och generell. Det vanliga förfaringssättet är att den som har ansvaret för fortbildningen inom skolan frågar lärarna vilken fortbildning de önskar och behöver. Efter detta lämnar man in uppgifterna till olika fortbildningsavdelningar som sedan producerar en kurskatalog. Kurskatalolgen kommer ut till skolan. Den läggs i bästa fall ut i lärarrummet, och läraren få fylla i vilken kurs som han eller hon önskar. Utifrån detta gör sedan den som är ansvarig en prioritering och ser hur långt resurserna räcker. Frågan är om läraren får den fortbildning som han eller hon behöver. Samma gäller även om skolan via fortbildningen får ut det den behöver. Det troliga svaret är nej på båda frågeställningarna. Vad som behövs är att staten och kommunerna blir betydligt aktivare när det gäller att välja ut vilka insatser som skall göras, och det skall kombineras med att rektor årligen efter utvecklingssamtal skall upprätta en individuell utvecklingsplan för varje lärare som redovisar inom vilka områden läraren bör få fortbildning. I dagens skola har läraren lön efter antal år i yrket oavsett kompetens, intresse och deltagande i fortbildning. Det är en stor brist i nuvarande lönesystem att vi har så få möjligheter att premiera den skicklige och ambitiöse läraren. För att klara framtidens utmaningar och höja kvaliteten på undervisningen måste lärarlönesystemet ändras. Detta är i detaljerna inte en politisk fråga. Men det bör ligga i allas intresse att åstadkomma ett lönesystem som ger lön efter prestation. Med ett individuellt lönesystem kan den framstående pedagogen eller utvecklaren premieras. Ett system med lärarcertifikat bör snarast införas. Certifikatet skall bl.a. innehålla examensbevis från föreskriven högskoleutbildning och visa genomgången fortbildning. Detta innebär att ribban höjs vad gäller kompetensutveckling och kontinuerlig kvalitetskontroll. I dagens skola är de enda karriärvägarna för lärare att bli skolledare, rektor eller möjligtvis skolchef. Det gäller att se till att framstående lärare är kvar i sin lärargärning. Det kan ske genom att den duktige pedagogen leder det pedagogiska utvecklingsarbetet. Andra områden som bör utvecklas är metodarbete och läromedelsutveckling. Detta är några förslag som vi tror kommer att leda till läraryrket blir mer attraktivt i framtiden.

Herr talman! Jag tänker uppehålla mig kring den delen av budgetpropositionen som behandlar den högre utbildningen och situationen vid våra högskolor och universitet. Det är en kärv ekonomi vi lever i, och den ger knappast något utrymme för några större sensationer i denna sektor av utbildningsområdet. Men det presenteras ändå en prinicpiellt viktig förändring i budgetpropositionen. Det är att högskolan ges den principiella rätten och möjligheten att inrätta egna professurer, självfallet efter godkännande av Kanslersämbetet. För alla oss som har kämpat för de små och medelstora högskolorna är naturligtvis förslaget efterlängtat. Nu ges äntligen möjligheten att höja kompetensnivån på utbildningen och ge det stöd som forskningsresurser på plats medför. Alldeles för länge har alternativet varit att efter några års studier vid en högskola flytta till Lund, Göteborg eller andra universitet. Nu kan i stället utvecklingen ske ute i landet vid våra högskolor. Det är rätt signal, och det är en viktig signal att ge. Satsning på kompetensutveckling måste ske i hela landet. När jag läser motionerna noterar jag att det i de utbildningsmotioner som väckts av oppositionspartierna endast är Moderaterna som kategoriskt avvisar förslaget. Jag hoppas givetvis att det därmed bör vara realistiskt att också besluta om den principiella förändringen. Beslutet kommer i så fall att markera ett uppbrott från den linje som drevs under Per Unckels ledning i Utbildningsdepartementet. Det är något som jag varmt välkomnar. Folkpartiet noterar i sin motion vikten av att Kanslersämbetet noggrant bevakar kvaliteten vid godkännandet av nya professurer. Det är ett påpekande som jag delar, och jag tror att inte minst högskolorna själva tycker att det är viktigt. Det får aldrig uppfattas så att olika kvalitetsnivåer kan godkännas vid inrättandet av professurer. Kanslersämbetet får här en mycket viktig uppgift att noggrant pröva den vetenskapliga miljön och kvaliteten på de program som presenteras. Förslaget att inrätta egna professurer kommer dessutom vid en utomordentligt läglig tidpunkt. Vid många högskolor - inte minst vid den jag själv kommer ifrån, Växjö - har det under det senaste året arbetats intensivt på olika varianter av professorsprogram och forskningssatsningar. Att professorstjänsterna nu kan komma att inrättas vid högskolorna direkt i stället för att knytas via universiteten har förenklat arbetet med att utveckla forskningskompetensen vid dessa högskolor. Däremot ser jag ett principiellt problem med de satsningar som nu görs ute landet. Det är att samtliga satsningar är lokalt eller regionalt finansierade. Det är alltså kommuner, landsting, länsstyrelser och i vissa fall även det lokala näringslivet som finansierar de satsningar som nu görs. Det är självfallet bra och viktigt att lokala och regionala intressenter värnar utvecklingen vid högskolorna, men samtidigt är det orimligt att forskningen vid högskolorna skall vara beroende av lokal finansiering i längden. Givetvis måste här föras en diskussion om hur de satsningar som nu görs skall kunna klaras av med statlig finansiering framöver. Skattebetalarna i Växjö, Örebro, Karlstad och på andra orter skall inte dubbelt betala den forskning som skall bedrivas i landet. Jag är väl medveten om det statsfinansiella läget och att det svårt att hitta en sådan lösning i dag, men jag vill ändå på något sätt framföra vikten av att i längden hitta en sådan lösning. En nyckelroll i sammanhanget har givetvis de forskningsstiftelser som tillkom under den förra mandatperioden. Det är där pengarna finns. Jag tror att bildandet av dessa forskningsstiftelserna kanske kommer att gå till historien som ett monument över hur moderata statsråd kan agera för att faktiskt förhindra demokratisk politisk styrning. Det låter kanske dramatiskt, men jag kan exemplifiera det med ett stycke ur Centerns utbildningspolitiska motion som lagts fram nu. Där betonas vikten av att forskningsstiftelsernas medel även måste komma de mindre och medelstora högskolorna till del. Min fråga till Centern är: Hur då? Det fiffiga i inrättandet av dessa privata forskningsstiftelserna är att förhindra politisk styrning. Vi kan tycka, vi kan tro, vi kan önska, vi kan vilja, men vi kan varken från riksdag eller regering på något sätt besluta över de 17 miljarder som forskningsstiftelserna förfogar över. Jag kan bara tänka mig hur det hade låtit här i kammaren om en socialdemokratiskt majoritet hade gjort om löntagarfonderna till privata stiftelser och satt Stig Malm - för att vara riktigt elak - som ordförande på livstid i de här stiftelserna. Då hade det sannolikt blivit annat ljud i skällan på Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets ledarsidor. Att dagen innan valet fatta sådana här beslut som låser fast nästa majoritet för avsevärd tid framöver måste ses som ett utomordentligt olyckligt sätt att bidra till svensk samförståndsanda. Jag hoppas och jag tror att Unckels tillvägagångssätt blir en historisk parentes. Det vore mycket olyckligt om framtida regeringar, oavsett politisk färg, medverkar till liknande beslut. Nu får vi framöver hoppas på de samtal som pågår mellan företrädare för stiftelserna och Utbildningsdepartementet. Förhoppningsvis kommer klarare besked i samband med kompletteringspropositionen under våren. Men för egen del måste jag ändå medge att det känns mycket otillfredsställande att varken riksdag eller regering har någon möjlighet att besluta om de gigantiska summor som det handlar om. Forskningen är för viktig för att helt ställas utan demokratisk kontroll och insyn. Jag är övertygad om att stiftelsernas fördelning av forskningsmedel knappast - med anledning av det jag sade tidigare - kommer de små eller medelstora högskolorna till del. Nåväl, jag får väl tills vidare glädjas åt det principiella förslaget att man godkänner inrättandet av professurer vid högskolorna. Jag får väl avvakta när det gäller den långsiktiga finansieringen. Men den är viktig om vi skall klara av de satsningar på kompetensutveckling som behövs för att klara av utvecklingen i landet.

Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än vad många andra har om att det är trevligt med satsningar på mindre och medelstora högskolor. Men det må ju förlåtas oss moderater om vi har en något mindre positiv inställning till att utvidga rätten att inrätta professurer i ett läge där man faktiskt drar ner på anslagen till forskning och annat. Säger man A - vilket regeringen nu gör - borde det rimligen, om det skall bli meningsfullt, innebära att man också vill säga B. Då måste man också vara beredd att anslå de medel som kommer att krävas för att dessa professorer, som möjligen kan dyka upp, skall ha möjlighet att arbeta. Tomas Eneroth vet säkert också att vi under den tidigare mandatperioden faktiskt fattade beslut som innebär att professorer arbetar vid mindre och medelstora högskolor. Det är möjligen ett försiktigt steg, men det är ändå oerhört betydelsefullt och mycket uppskattat. Det är något som jag tror är riktigt i det läge som vi befinner oss i. Sverige är ett litet land med mycket begränsade resurser för forskning trots allt. Jag tror att det är olyckligt att då smeta ut det mer och mer. Jag förstår att socialdemokraterna har svårt med det faktum att den borgerliga regeringen såg till att löntagarfonderna avskaffades och att det inrättades fristående forskningsstiftelser för att på professionell grund se till att medel tillförs forskning av hög kvalitet. Tomas Eneroth var bekymrad över vad som skulle ha hänt om socialdemokraterna hade utsett Stig Malm till ordförande på livstid i en sådan stiftelse. Jag förstår att socialdemokraterna tänker i de banorna, men det skulle aldrig ha föresvävat oss att utse någon som icke hade forskningskompetens till den typen av arbetsuppgifter eller ansvarsområden.
Herr talman! Jag tycker att det är allvarligt hur Beatrice Ask behandlar ordet kompetens. För mig är inte kompetens lång akademisk utbildning eller sakkunskap i alla hänseenden, utan kompetens är kanske också det mandat vi har att faktiskt se till någon form av allmänintresse. Låt mig svara på Beatrice Asks fråga om nedskärningar i forskningsanslagen. Problemet är att ni har tagit pengarna. Problemet är att pengarna är privatiserade i stiftelser som vi inte har någon insyn i eller någon kontroll över. Nu brottas vi inte med några tankar på att göra liknande konstruktioner med Stig Malm i spetsen. Jag sade det snarare som ett sätt att raljera över hur hemsk tanken egentligen skulle vara. Jag tror inte att det vore lämpligt. Och jag tror framför allt inte att det är bra att man binder upp kommande majoriteter för så lång tid framöver. Det gjorde man faktiskt när man inrättade dessa stiftelser. Vi har liten eller ingen möjlighet att påverka 17 miljarder kronor. Det tycker jag är allvarligt ur någon form av principiell demokratisk inställning. Jag kan gärna diskutera vad kompetens skall innefatta, men inrättandet av forskningsstiftelserna är unikt i svensk politisk historia. Jag hoppas att det kommer att fortsätta att vara unikt.
Herr talman! Det är ett stort problem i Sverige att vi under lång tid har haft offentliga monopol där bara politiker har ansetts ha den kompetens som krävs för svåra överväganden. När det gäller satsningar på forskning är det naturligtvis mycket komplicerade överväganden som skall göras. Det må ju förlåtas de moderata ledamöterna i den här salen om vi faktiskt tror att forskarsamhället har mer kompetens att bedöma var begränsade insatser skall läggas för att Sverige skall hålla sin position på forskningens område så hög som det någonsin går. Jag tror att det är riktigt att vi har lagt mycket kraft bakom forskarvärldens olika institutioner och att vi också har hittat en form för stiftelser där man på professionell grund försöker göra bedömningar fristående från statsmakten. I budgetförslaget skär ni socialdemokrater ner på det staten borde se till att garantera, nämligen den typ av forskning som handlar om nyfikenheten och kunskapssökandet i vid mening. Men det ger ni er på. Det är statens traditionella ansvarsområde. Det är en mycket märklig politik.
Herr talman! Det är klart att det finns kompetens i sakfrågor när det gäller vilka satsningar som skall göras inom forskningsstiftelserna. Samtidigt är den typen av kompetens som har sett till att vi har en kraftig manlig dominans inom hela den akademiska världen. Det är den typen av kompetens som ser till att man kanske inte forskar tillräckligt på arbetsskador och arbetslivsforskning utan lägger pengarna på andra områden. Jag tror att det är ganska viktigt att man har politisk insyn och politisk styrning från övriga samhällsintressen och inte bara från forskar och akademikervärlden. Jag tror att det är otroligt värdefullt. Därför tycker jag att det är allvarligt att man nu privatiserar så stora delar av forskningsfinansieringen som forskningsstiftelsernas inrättande faktiskt innebär.

Herr talman! Det är illavarslande att regeringen Carlsson via förslaget till budget inom utbildningsområdet mer eller mindre medvetet förskingrar de investeringar som sedan tidigare har gjorts. Den nya utbildningspolitiken kännetecknas dessutom av klåfingriga politiker som vill styra och lägga sig i mer samt av kortsiktiga förslag och lösningar. Satsningarna inom utbildning och forskning måste fortsätta. Det handlar om investeringar i vår framtid. Vad vi sår nu, kommer vi också att få skörda. Därför är det viktigt att prioriteringarna ligger inom utbildning och forskning. Målet skall självklart vara att skapa Europas bästa skola. Det är viktigt att det förnyelsearbete som nu pågått under några år får fortsätta - en förnyelse som varit till nytta för skola, elever och personal. Förnyelsearbetet har bl.a. medfört att friskolor startats på flera håll i landet. Jag kommer själv från en kommun, Västerås, där friskolereformen, trots hårt motstånd från socialdemokraterna, har inneburit att nya skolor startats och att villkoren för befintliga friskolor, bl.a. Waldorfskolor, förbättrats. Fryxellska skolan i Västerås är Sveriges största friskola, och den försvarar väl sin ställning som en kvalitativt bra skola. Friskolereformen har även inneburit ökade valmöjligheter för elever och lärare samtidigt som den positivt bidragit till att förändringsarbetet inom den kommunala skolan tagit fart. Numera finns möjligheter för kommunala skolor att profilera sig. Numera marknadsför sig kommunala skolor utifrån vad de är bra på. Så var det inte under tidigare socialdemokratiska regeringar. Det är först i och med friskolereformen och att bildandet av nya friskolor har tagit fart som ett reellt alternativ till de kommunala skolorna har vuxit fram. Därför har de kommunala skolorna varit tvungna att mer medvetet och aktivt profilera sig. Jag kan bara beklaga att den socialdemokratiska regeringen nu tycks avisera att stödet till fristående skolor skall försämras och att reglerna för godkännande av nya skolor skall skärpas. I budgetpropositionen skriver regeringen att man har för avsikt att tillsätta en parlamentarisk beredning för att bl.a. behandla frågor som rör bidrag, avgifter, godkännande av och tillsyn över de fristående grundskolorna. Carl Tham har tyvärr lämnat salen. Han får väl ta del av mitt inlägg via protokollet, som brukligt är. Carl Tham klargjorde i sitt anförande att uppgiften för beredningen är att dra ner på friskolornas möjligheter. Moderaterna anser att beredningen är onödig. Jag vill som moderat sträcka mig ännu längre och säga att jag motsätter mig förslaget. Det är ett förslag som syftar till att undergräva de insatser som har gjorts inom friskoleområdet. Utbildningssystemets kvalitet är helt avgörande för att människor skall få en bra start i livet. Därför menar vi att grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildning och högre utbildning måste präglas av kvalitetstänkande. Kunskaperna måste stå i centrum. Eleverna, föräldrarna och lärarna måste garanteras rätt att utforma undervisningen efter de behov som eleverna har. Här har friskolorna en viktig funktion, en funktion som bl.a. utbildningsministern vill förvägra dem. Entreprenadverksamhet har vunnit inträde i skolans värld. Företagsdrivna tekniska gymnasielinjer finns numera. Denna utveckling är bra och nödvändig. Den måste stödjas, inte motarbetas, som nu sker från den socialdemokratiska majoriteten. Herr talman! Vi måste slå vakt om de fristående skolorna och deras möjligheter att verka på likvärdiga villkor, för att tillförsäkra alla valfrihet och utbildningen mångfald. Det är en väsentlig del i arbetet att skapa Europas bästa skola.

Herr talman! Vi har i Sverige i dag en framskjuten position när det gäller rymd och miljöforskning. Redan i slutet på 50-talet etablerades ett geofysiskt laboratorium i Kiruna. Sedan mitten på 60-talet har Sverige deltagit i det europeiska rymdsamarbetet. Vid Abisko naturvetenskapliga station bedrivs avancerad internationell miljöforskning. Kirunas geografiska läge har i de här sammanhangen haft stor betydelse. Under de senaste årtiondena har målmedvetna satsningar gjorts för att bygga upp infrastrukturen inom dessa områden. Det ger i dag Kiruna unika förutsättningar för etablering av nya forskningsrelaterade verksamheter. Esrange, som väl är det som är mest känt hos allmänheten, är ett av norra Europas mest avancerade rymdcentrum. Verksamheten består bl.a. av ballonguppsändningar för vetenskapliga ändamål, uppskjutning av sondraketer och satellitkontrollstationer. Satellitbild i Kiruna AB vuxit fram. Företaget bearbetar och förädlar satellitdata till produkter för kartering, naturresursinventering och miljöstudier. Esrange är också bas för omfattande kampanjer inom ozonforskning. Dessutom finns i Kiruna IRF, Institutet för rymdfysik, som bedriver grundforskning och utbildning i rymdfysik. Det som är unikt för Kiruna är bl.a. det geografiska läget, som lämpar sig väl för ozonforskning. Förutom att forskare som använder sig av raket och ballonguppsändningar för faktainsamling i hög grad söker sig till Kiruna har Abisko naturvetenskapliga station gott internationellt rykte bland miljöforskare. Här uppe finns relativt ostörda ekosystem. Växter och djur på de här breddgraderna reagerar generellt starkare och snabbare på miljöförändringar. Ökningen av koldioxidkoncentrationen i atmosfären och ozonuttunningen är större här än i Europa för övrigt. Det medför att liknande goda förutsättningar för miljöforskning knappast finns på annat håll i Europa. Traditionell forskning kombinerad med satellitdata blir allt viktigare för miljöövervakning och planering för hushållande med naturresurserna. Redan i dag finns goda tekniska möjligheter för miljöövervakning med hjälp av satellitdata. Vad som ytterligare behövs är en verksamhet där mängden av fakta som kan fås via satellit samordnas och analyseras. Tekniska högskolan i Luleå arbetar med en förstudie angående samverkande geografiska databaser på uppdrag av MDC:s styrelse. MDC betyder miljödatacenter. Styrelsen har tillkommit för att planera för ett miljödatacenter i Kiruna, vars syfte är att underlätta för användare av miljödata att få tillgång till information. Herr talman! Sammantaget finns många goda förutsättningar för forskning inom olika områden. Forskare från hela världen nyttjar de möjligheter som finns i Kiruna, trots att kommunikationerna till och från Kiruna kunde vara mycket bättre. För att behålla den position Kiruna i dag har inom forskningsvärlden krävs fortsatta satsningar på utveckling av rymd och miljöforskning. Forskningsrådsnämnden gjort en utredning om ett rymd och miljöforskningsinstitut i Kiruna. Uppdraget bestod i att utreda förutsättningarna för att bygga upp ett forskningsinstitut baserat bl.a. på befintliga forskningsresurser i Kirunaområdet och också att undersöka möjligheterna till finansiering genom EU:s strukturfonder och de resurser som anslås till mål 6 i EU:s regionalpolitik. Ansökan har också inlämnats till Mistra, en av de forskningsstiftelser som bildats. Förslaget till institut omfattar sju separata satsningar, bl.a. miljödatacenter för satellitinformation och forskningsenhet för atmosfärkemi. Utredningens förslag, förverkligat i sin helhet, skulle innebära en mycket värdefull förstärkning av miljö och rymdforskningen i Kiruna och i Sverige som helhet. Herr talman! Kiruna är ett av de samhällen som på kort tid har genomgått en revolutionerande förändring vad gäller näringslivet. För bara något tiotal år sedan var Kiruna helt beroende av gruvbrytningen. Nu måste andra näringar utvecklas. LKAB är fortfarande av stor betydelse för samhället, men det krävs fler stabila verksamheter för Kirunas framtid. Jag vill med mitt inlägg göra riksdagen uppmärksammad på att fortsatt satsning och utveckling av rymd och miljöforskning är av avgörande betydelse för Kirunas fortlevnad. Det är också viktigt att högskolorna ute i landet får forskningsresurser, så att inte resurserna samlas i de forskningsmässigt redan starka storstäderna.
Herr talman! Det är ju fantastiskt att höra en socialdemokrat på ett så utmärkt sätt belysa de positiva effekterna och de möjligheter som finns när det gäller satsning på forskning i exempelvis Kiruna. Jag har inga invändningar mot Kristina Zakrissons inlägg, men jag skulle vilja fråga: Vilka slutsatser drar Kristina Zakrisson av de konsekvenser som de socialdemokratiska besparingarna på forskningsanslagen får för projekten som rör just Kiruna? Har ni diskuterat effekterna i den socialdemokratiska gruppen, och hur bedömer Kristina Zakrisson att de kommer att slå i just Kiruna?
Herr talman! Jag är medveten om att vi inte har kunnat öka anslag på nästan något område som det ser ut i Sverige i dag. Men jag hoppas att de stiftelser som bildades, där våra löntagarfondspengar bands in, skall kunna använda pengar till att utveckla forskning i Kiruna.
Herr talman! Jag tror att det kan finnas gott hopp om det, utan att vara insatt i hur de fristående forskningsstiftelserna arbetar, av den enkla anledningen att jag är väl medveten om den kvalitet som finns i forskningsprojekten just i Kiruna. Nu är ju Norrbotten inte ett moderat fäste, vilket gör att jag även tror att en politisk styrning av forskningsmedel möjligen skulle kunna gynna Kiruna. Men jag får väl ändå säga att det är intressant att Kristina Zakrisson sätter sin tillit till de fristående forskningsstiftelser som andra socialdemokrater här i salen så frejdigt har ifrågasatt.
Herr talman! Jag är övertygad om att Socialdemokraterna än mer än Moderaterna är måna om att utveckla det som finns i Kirunaområdet. Att jag sedan sätter min tillit till forskningsstiftelserna är därför att pengarna har bundits upp där, och de måste användas på ett vettigt sätt.

Herr talman! Jag skall tala om behovet av informationsteknologi - ny teknik för funktionshindrade förskolebarn. Jag har fått förmånen att representera Socialdemokraterna i riksdagen sedan den 10 januari detta år. Under denna period har jag läst, hört och talat mycket mer om informationsteknik än någonsin annars, i budgetpropositionen, i samtal mellan riksdagsledamöter och inte minst den 19 januari, då regeringen presenterade sina direktiv till IT-kommissionen och inrättade Ungdomens IT-råd. Vi vet att informationstekniken får en allt större roll i vårt samhälle, och det är viktigt i detta skede att låta tekniken komma alla till del inom så många samhällssektorer som möjligt. Vi vet också att det är de starka, de med tekniskt intresse och framför allt unga pojkar som först kommer att ta för sig. Det är ju en av anledningarna till att ungdomsrådet skall föreslå åtgärder för att få fler flickor att bli intresserade av den nya tekniken. Men informationsteknik ger inte bara möjligheter för statsöverhuvuden att kommunicera med varandra. För en grupp människor ger det möjlighet till kommunikation över huvud taget, möjlighet till förströelse och möjlighet att, som exempel, göra sina egna läxor. Jag talar om personer med funktionshinder. Bland människornas mest grundläggande behov finns behovet att kommunicera med andra människor. En grundläggande rättighet är att kunna delta i samhället och kunna påverka samhällsutvecklingen. Tekniken medger i dag att personer med även mycket grava handikapp kan ges möjlighet att kommunicera, delta och påverka. Dessa personer, som kanske har den största nyttan av datorer, måste tillåtas att börja öva tidigt, redan i förskoleåldern. För många funktionshindrade kan datorn bli det verktyg som behövs för att kunna läsa och skriva, förstå och bli förstådd. Hur ser det då ut i dag? Får handikappade barn tillgång till datorer? Nej, handikappade förskolebarn får inte tillgång till datorer annat än i mycket få undantagsfall. Hjälpmedelscentralerna ordinerar inte datorer till förskolebarn för att de i sin Hjälpmedelsförteckning har klassat datorerna som "kommunikations och skrivhjälpmedel". Detta betyder att förskolebarn, som inte kan skriva, inte heller får en dator. Tänk, om vi införde regeln att en penna endast får användas till att skriva med! Inget barn skulle då få tillgång till en penna förrän det börjar skolan. Datorn kan för handikappade bli den penna de inte kan hålla i handen. Möjlighet måste ges att handikappade barn får lära sig behärska datorn - deras penna - innan de börjar skolan. En dator kan dessutom användas till så mycket mer än att skriva. Med hjälp av en dator kan handikappade barn leka själva och inte bara vara åskådare till andras lek. Om de inte kan stapla klossar till ett torn, kanske de kan bygga med hjälp av ett rejält tangentbord och en bildskärm. När barnet börjar skolan och får tillgång till en dator i klassrummet, ges det dock inte möjlighet att som andra barn själv göra sina läxor. Hemma får mamma eller pappa hålla i pennan. Barnen får vänta till högstadiet innan det får en dator även hemma. De handikappade barn som kan fatta en penna och med stor möda forma bokstäver får inte tillgång till en dator över huvud taget. De kan ju skriva. Man tar sedan inte hänsyn till att barnen får ägna all möda åt att skriva i stället för vad det är de skriver. I dag får föräldrarna själva informera sig om och bekosta datorer och program. De datatek, en form av lekotek där handikappade barn kan prova på datorer, som i dag finns på vissa ställen i landet har årslånga köer. De program och läromedel som finns är också starkt begränsade. För synskadade är det en självklarhet att barnböcker och läromedel finns på annat än tryckt papper. För rörelsehindrade barn finns inte denna självklarhet. Upphovsrättslagen är ett av hindren. Det är inte tillåtet att föra över exempelvis en pekbok via diskett till en dator som barnet med pannlampeindikator själv kan bläddra i. För att snabbt lösa detta behövs ett avtal som omfattar alla typer av funktionshinder. I det pressmeddelande som Statsrådsberedningen skickade ut med anledning av bildandet av Ungdomens IT-råd nämner man att rådet skall kompletteras med ytterligare ett par ungdomar. För att tillgodose barn och ungdom med funktionshinder hoppas jag att inbjudan om någon plats lämnas till RBU, Riksförbundet för rörelsehindrad ungdom, så att de kan delta i utvecklingsarbetet. Det finns naturligtvis mycket mer att säga, fler exempel att ta upp. Men tiden tillåter det inte. Herr talman! Jag vill avsluta med att om Sverige skall bli ett föregångsland när det gäller användning av informationsteknologi, måste alla få vara med. Den framtid vi nu står inför kan med rätta insatser avsevärt förbättra och förenkla situationen för handikappade personer. Jag tycker att vi skall ta den möjligheten.
Herr talman! Det är bra när nya ledamöter tar till orda i debatten, för då dyker det upp sådant som är väsentligt ute i verkligheten. Den socialdemokratiska regeringen har varit mycket senfärdig när det gäller att ta upp frågor som rör IT och IT-utveckling i skolarbetet. Jag noterar att Christina Axelsson var glad över den socialdemokratiska redovisningen av vad som nu skall ske, som gjordes i januari. Ja, det kan man naturligtvis vara, men sanningen är ju att den borgerliga regeringens IT-kommission var inriktad på en nationell aktion som skulle stimulera arbetet i skolorna med närmare 500 miljoner kronor från årsskiftet. Det är klart att de socialdemokratiska satsningarna då är litet senfärdiga. Jag ville inte kritisera detta utan lyfta fram det Christina Axelsson säger om de erfarenheter vi har - inte minst av pedagogisk art - när det gäller dataarbete för handikappade elever. Det finns pedagogisk kunskap som skulle kunna nyttiggöras för all typ av undervisning. Jag vill gärna skicka med Christina Axelsson en synpunkt. I regeringens tal om att man nu vill arbeta med skolans inre arbete och i allt det som sägs om skolan i budgetpropositionen finns det tyvärr inget om detta viktiga område. Jag tror att skolan faktiskt har en chans att motverka en del problem framöver, men framför allt lägga en mycket bättre grund för utbildningen för alla barn. Jag tycker att det vore bra om initiativ när det gäller datasatsningar i skolorna vore en del av de projekt man intresserade sig för så att det inte bara gällde kultur, mobbning, främlingsfientlighet och annat som är väldigt traditionellt på skolområdet.

Herr talman! Jag kan bara säga att IT kommissionen för ungdomar - Juniorkommissionen, som man säger - inte ens har hunnit komma i gång ännu. Jag tror att det är viktigt att man tar med funktionshindrade ungdomar för att diskutera mer hur man skall kunna komma till rätta med problemen så att också de får ta del av den nya tekniken. Alla har inte hunnit så långt än, och jag tror att vi ändå har kommit en bit på väg i Sverige i och med att vi har inrättat såväl IT-kommissionen som Ungdomens IT-råd.

Herr talman! Det är inte bara en sund ekonomi, tryggad välfärd och ökad valfrihet som är viktigt i vårt svenska samhälle. Lika angeläget är det att medborgarna känner trygghet i sin tillvaro. Brottsligheten, drogmissbruket och det våld som tenderar att gå allt längre ned i åldrarna måste bekämpas med kraft för att göra vårt samhälle säkrare och tryggare. Ett enhälligt socialutskott har uttalat att Sverige måste hålla fast vid sin traditionella narkotikapolitik, dvs. en politik som vid sidan av omfattande kontrollåtgärder främst utmärks av kraftfulla satsningar på förebyggande arbete, utbildning, effektiv behandling och rehabilitering. En liberalisering av narkotikapolitiken, liksom en legalisering av narkotiska preparat som aktualiserats på många håll i Europa - nu senast i Holland - kan vi aldrig acceptera. En sådan politik strider inte endast mot bestämmelserna i de internationella narkotikakonventionerna utan kan också orsaka ett mycket allvarligt hot mot folkhälsan. Jag anser att Sverige skall ta bestämt avstånd från alla tendenser till den knarkliberalisering som förekommer ute i Europa. Som medlem i Europeiska unionen - EU - skall Sverige i samarbete med likasinnade länder verka för en kompromisslös kamp mot narkotikabrotten. Socialutskottet ägnar betydande uppmärksamhet åt drogfrågorna. Vi har också initiativet när det gäller åtgärder mot bruket av anabola steroider och andra dopningsmedel. Utvecklingen är, mot bakgrund av de aktuella våldshändelser som massmedierna nästan dagligen berättar om, djupt oroande. Kopplingen mellan detta missbruk och våldsbrott måste studeras närmare, och det sker nu i den utredning som regeringen har tillsatt efter en beställning från riksdagen, som i sin tur har sin grund i ett enhälligt uttalande från socialutskottet. På tisdag i nästa vecka håller socialutskottet en offentlig hearing där vi åter sätter dessa problem i fokus. Herr talman! Trots det ytterst allvarliga ekonomiska läget tog den borgerliga regeringen de första stegen för att förbättra de handikappades situation i enlighet med Handikapputredningens förslag. Sedan den 1 januari 1994 finns en rättighetslag som ger vissa funktionshindrade rätt till personligt stöd och personlig service. För att skydda de handikappades rätt har det inrättats en ombudsman som skall ta till vara de handikappades intressen. En grupp som alltför länge har åsidosatts är de psykiskt handikappade. Därför presenterade den borgerliga regeringen i april 1994 ett förslag till förbättringar för de psykiskt sjuka. Dessa beslut, som riksdagen fattade i stor enighet, innebär mycket angelägna åtgärder för grupper i samhället som tveklöst hör till de sämst ställda. Samhällets insatser när det gäller psykiatrisk och yrkesmässig rehabilitering måste kraftigt förbättras, bl.a. genom insatser som skall göra det möjligt att öka tillgången till skyddat arbete och långsiktig arbetsrehabilitering. De sjuka måste ha ett helt annat stöd än vad som har getts tidigare. Annars är risken stor att de åter hamnar i sluten psykiatrisk vård, och då blir det ett slags passiv rundgång som blir mycket dyr för samhället. Fungerar inte vardagen och de sociala insatserna, fungerar inte heller medicin eller terapi. Insatserna måste samordnas, och de sociala myndigheterna måste samverka med den psykiatriska vården. Redan 1992 avskaffade den borgerliga regeringen Lex Pysslingen - en lag som i praktiken förbjöd offentliga medel till enskilt drivna barnstugor. Arbetet inom familjepolitiken fortsatte sedan med förändringar i socialtjänstlagen som gav enskilt drivna barnstugor samma möjligheter att erhålla kommunala medel som offentligt drivna. Detta kombinerades med införandet av vårdnadsbidraget och avdragsrätten för styrkta barnomsorgskostnader. Syftet med vårdnadsbidraget var och är att skapa rättvisa i familjepolitiken. Även de föräldrar som valt att inte använda sig av den offentliga barnomsorgen skulle ges ett ekonomiskt stöd. Att vårdnadsbidraget var uppskattat och sågs som en möjlighet till barnomsorg som passade barn och familj visades genom att nära 180 000 familjer ansökte om och erhöll vårdnadsbidrag. Samtidigt som den nya riksdagsmajoriteten avskaffat vårdnadsbidraget stoppar man också enskild barnomsorg. Den socialistiska majoriteten här i riksdagen följde den socialdemokratiska regeringens förslag att ändra i socialtjänstlagen så att enskild barnomsorg endast kan få offentligt stöd om kommunpolitikerna anser att detta är befogat. I praktiken innebär det ett stopp för alternativ barnomsorg. Avskaffande av vårdnadsbidraget och stoppet för enskild barnomsorg handlar inte bara om att ta bort en lagstadgad valfrihet. Trycket på den offentliga barnomsorgen kommer snabbt att öka eftersom barnomsorgsgarantin kvarstår, med två konsekvenser som följd. Den ena blir att vi återvänder till 80-talets köer. Den andra blir kraftigt ökade kostnader för kommunerna. Det är en central politisk uppgift under de allra närmaste åren att först stabilisera den börda för vår samlade ekonomi som statsskulden innebär, för att därefter börja att successivt minska den. Om utvecklingskraften i samhällsekonomin inte skall bromsas med höjda skatter måste detta ske genom att de samlade offentliga utgifterna pressas ned. Det är bara genom att sänka utgiftsbördan, aldrig genom att höja skattetrycket, som vi långsiktigt kan minska skuldbördan. Valfriheten i barnomsorg och vård, kvaliteten i skolan, stabiliteten i försäkringssystemet och förtroendet för pensionssystemet är avgörande för tryggheten i livets olika skeenden. På alla dessa områden krävs förändringar och förbättringar, som dessutom skall leda till att de olika systemen fungerar bättre och billigare. Som ett led i saneringen av statsfinanserna finns ett behov av att minska också det generella familjestödet. Vi vill prova olika modeller för detta utan att för den skull avvisa de modeller som regeringen nu har föreslagit. I detta sammanhang måste flerbarnsfamiljernas situation beaktas. De olika trygghetsförsäkringarna - sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring - bör inriktas på ersättningsnivåer som inte överstiger 75 %. För sjukförsäkringen innebär ett system med två karensdagar mycket stora besparingar inte bara för företagen utan också för stat, landsting och kommun. Vi vill bygga vidare på ett öppet husläkarsystem och etableringsfrihet för att nå fram till ett sjukförsäkringssystem som garanterar valfrihet för patienten men också för personalen när det gäller att välja arbetsgivare, samt för kvaliteten i vården. Även svårt sjuka och handikappade måste få bestämma över sin vardag genom att på lika villkor få välja mellan olika former av service, vård och boende. Så långt detta är ekonomiskt och praktiskt möjligt måste de mest vårdbehövande också få behålla ett eget hem i äldrevården - även sedan man flyttat till institution. Alternativ äldreomsorg och äldrevård som uppfyller rimliga kvalitetskrav skall ges samma rätt till samma stöd från det allmänna som motsvarande offentligt bedriven verksamhet. Välfärdspolitiken måste ha som utgångspunkt ett system med gemensam finansiering, men där resurserna styrs mot de reella behoven och i stor utsträckning följer de val som den enskilde själv träffar. Därmed kombineras marknadens fördelar, som valfriheten, med det gemensamma ansvarets rättvisa och solidariteten med dem som ej kan välja. Det allmännas uppgift blir att säkerställa att även de individer som av olika skäl ej själva kan föra sin talan eller göra meningsfulla val garanteras med andra jämbördiga förhållanden. Herr talman! En välfärdspolitik med denna inriktning kommer att möjliggöra en bättre service och ge helt nya möjligheter såväl för dem som arbetar inom vård, omsorg och utbildning som för dem som är beroende av dessa tjänster. Dessutom leder ett ökat inslag av konkurrens till bättre utnyttjande av resurserna. Då kan vi på ett bättre sätt sörja för att vårt land återfår en sund samhällsekonomi som i det långa loppet, herr talman, ändå är grunden för medborgarnas välfärd.

Herr talman! Välfärden och tryggheten skall gälla hela folket. Välfärden skall delas av alla och betalas av alla. Den skall inte bara riktas till de fattiga som pekas ut. Den skall också fördelas efter enhetliga och generella regler. Fattiga skall inte behöva stå med mössan i hand och vända ut och in på den privata ekonomin för att få behovsprövade bidrag. Det är de två sakerna det handlar om. Välfärden skall delas och betalas av alla, och den skall fördelas inte genom behovsprövning utan efter generella regler. Det är vad man brukar mena med generell välfärdspolitik, det och ingenting annat. Det är grunden för Centerns välfärdspolitik. Den spännande frågan är hur vi skall klara den uppgiften i en ny tid. Det är en ny tid därför att medborgarna ställer helt nya krav på inflytande och på att riva auktoriteter i samhället. Det är en ny tid därför att statens ekonomi inte är sådan att vi kan lova mer åt alla, och en ny tid därför att människor mer är tidigare behöver spelregler som det går att lita på. I en ny tid klamrar sig den politiska vänstern fast vid en gammal uppfattning om samhället. Det är tyvärr den bild som fortfarande styr Socialdemokraternas politik, samhället som ett väldigt snurrande maskineri och en utopi om att kollektivet skall styra och människor vara undersåtar. Det har gjort alltför många av oss till passiva bidragstagare och kravställare och allför ofta gjort oss till små hjälplösa kuggar i ett stort samhällsmaskineri. Under 80-talet drömde man om att Vänsterns utopi i stället skulle kunna avlösas av Högerns dröm, samhället som en väldig marknadsplats. Befriade från all styrning skulle vi i stället vandra från marknadstorg till marknadstorg och kunna välja. Problemet var att en del har mycket att köpa för och en del har litet att köpa för. Framför allt begärs bara att man skall betala räkningen när man vandrar där som kund. Men i ett samhälle räcker det inte bara att betala räkningen. I samhället är vi medborgare. Här är vi medlemmar och medansvariga. Alla måste vara med att dela på ansvaret också för betalningarna. Samhället formas av alla små gemenskaper - familjerna, föreningarna, byarna, kvarteren, bostadsområdena där vi bor och arbetsplatserna där vi jobbar. Det är det som är samhället. Här kan vi som medborgare vara med och ta ansvar. Medborgartanken representerar ett helt annat perspektiv, inte något mitt emellan Högern och Vänstern. Den första uppgiften är att förändra skolan, barnomsorgen och vården så att medborgarna kan få välja personliga lösningar och vara med och ta ett personligt ansvar. De skall också vara med att betala den delen av välfärden gemensamt. Denna nya uppgift hotas i dag eftersom Socialdemokraterna river upp reform efter reform som just hade med valfriheten att göra. Samtidigt slår Moderaterna in på en väg där man inte längre vill ställa upp på att pengarna skall räcka till en gemensam finansiering. I stället är det viktiga att sänka skatterna för dem som redan har pengar. Den andra uppgiften måste vara att få pengarna att räcka till vård, omsorg och utbildning. Det är allra viktigast. Men då måste vi skära ner på utgifterna för alla de bidrag som går till hushållen, det som på ett fint språk brukar kallas för transfereringarna. Men det viktiga är då att skära från toppen, dvs. på de bidrag som går till dem som redan har mest så att pengarna räcker till dem som finns längst ner i systemet och som har det sämst ställt. Vi måste hellre få pengarna att räcka till sjuka, gamla och till utbildning åt barnen än till bidrag för dem som redan har mest. Vi kan inte ha en stat som i längden bara delar ut välfärd på kredit där människorna vet att staten inte kan hålla vad den lovar och hela tiden lovar mer än vad den kan hålla. Människorna måste veta att den finns en stat som man kan lita på därför att pengarna räcker. Den tredje stora uppgiften är att se till att staten skall gå att lita på också när det gäller spelreglerna. Då måste man kunna veta vem som har ansvaret för vad. Det vet vi inte i dagens samhälle. Staten skall skapa ett trygghetssystem som ger trygghet åt dem som i dag knuffas ut från den generella välfärden. Det finns inte i dag. Vi lever med en myt att välfärden är så generell. Men i själva verket är det långt fler arbetslösa som inte får stöd från den generella tryggheten. Det är långt fler barnfamiljer som måste dra sig fram på socialbidrag än vad vi i det officiella etablerade Sverige vill erkänna. Skall vi klara detta måste vi ta från toppen för att lägga till grunden. En stat som tar ansvar för de svagaste kan kräva ansvar också av andra. Mer ansvar av dem som har mer pengar, och mer ansvar av andra parter i samhället, som t.ex. arbetsmarknadens parter. Vi vill skapa en arbetslivsförsäkring som gäller vid all frånvaro från arbetslivet. Där vill vi ha en enhetlig grund och obligatoriska tillägg med ansvar för arbetsmarknadens parter att både vara med att förhandla och betala. Ovanpå det vill vi ha personliga lösningar. Den stora invändningen från Socialdemokraterna brukar alltid vara: Arbetsmarknadens parter vill inte. Men den socialdemokratiska regeringen gör just nu mycket som människorna i samhället inte vill. Varför skall man avstå från att ställa krav på ansvar från arbetsmarknadens parter? Nu har jag sett att Socialdemokraterna i budgetförslaget är på väg att ändra uppfattning när det gäller just arbetsskadeförsäkringarna. Där lägger man ett förslag som påminner mycket om det som vi har lagt fram. Men frågan är varför det bara skall gälla för det mindre området. Varför kan inte det gälla på fler områden? Då skulle det finnas en spännande möjlighet att samarbeta. Om vi skall klara uppgiften att göra medborgarna delaktiga i samhället på ett helt annat sätt men också kräva det personliga ansvaret kan vi inte säga ett och göra ett annat. Då kan vi inte gång på gång säga: Vi står för generell välfärd; och gång på gång krympa den. Men det är precis vad den socialdemokratiska regeringen gör. Fler stöts ut. Fler barnfamiljer än i dag kommer inte att på pengarna att räcka utan tvingas att gå och hämta ut socialbidrag. Fler arbetslösa kommer inte att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna i samhället. Fler arbetslösa ungdomar t.o.m. förbjuds att vara med i den generella välfärden. Sedan säger man: Vi står för generell välfärd. Socialdemokraterna vill att den generella välfärden i första hand skall gälla dem som beter sig som Socialdemokraterna vill. Det är allra tydligast när det gäller de arbetslösa. När man avskaffar den allmänna arbetslöshetsförsäkringen och säger att tryggheten skall gälla dem som har betalat rätt medlemsavgift till rätt organisation är det motsatsen till generell välfärdspolitik. Skall vi kunna kräva ansvar av medborgarna måste vi behandla väljarna som vuxna medborgare. Men Socialdemokraterna gör tvärtom. Nu skapar ni ett system där en tredjedel av de arbetslösa ställs utanför a-kassa. Jag undrar om Ingela Thalén berättade det för väljarna i valrörelsen. När ni kallade ihop demonstrationstågen mot besparingarna i arbetslöshetsförsäkringen, berättade Ingela Thalén då här utanför riksdagshuset för dem som demonstrerade att ni efter det att ni hade vunnit valet skulle lägga fram förslag som ni själva räknade med skulle spara 2,5 miljard ytterligare på arbetslöshetsförsäkringarna? Skäms ni aldrig? När det gäller barnfamiljerna är min stora fråga hur alla de familjer skall klara sig som vi i dag vet lever med så knappa marginaler att de inte ens klarar de löpande utgifterna för mat och bostad. Socialstyrelsen har räknat ut att det gäller mer än vart femte barn, dvs. 400 000 barn. Nu behåller ni ett system som ger tio gånger mer till de högavlönade men skär ner värst på bidragen som är viktigast för dem som har litet. Hur kan ni försvara det?

Herr talman! Många människor är i dag med fog oroliga för vad som kommer att hända med vår välfärd under den rådande ekonomiska situationen. Det är nu vårt ansvar att se till att de nödvändiga besparingarna tas ut på ett sådant sätt att det inte går ut över de grupper som bäst behöver samhällets stöd. Under hösten har riksdagen fått ta emot den ena s.k. återställarpropositionen efter den andra. Socialdemokraterna har visat en tydlig frånvaro av politiskt nytänkande. Den utveckling av primärvård, barnomsorg och arbetsrätt som den förra regeringen lade grunden till och som innebar att enskilda människor fick ett ökat inflytande över sin egen tillvaro har nu inte bara hejdats. Vi har fått en återgång till det gamla systemen där makten lagts tillbaka till landsting och kommuner. Nu har Socialdemokraterna presenterat en budgetproposition som ökar på oron ytterligare inte minst när det gäller välfärden, som den här debatten skall handla om. Jag vill först ta upp det som händer i kommuner och landsting. Återregleringen av primärvård och barnomsorg minskar konkurrensutsättningen. Därmed försämras våra möjligheter att få mer välfärd för pengarna. Till detta kommer att socialdemokraterna bryter sina löften om att tillföra mera resurser till kommunerna. Resultatet av detta blir en sämre service. Socialdemokraterna saknar vidare en genomtänkt strategi för hur socialförsäkringarna skall reformeras. I budgetpropositionen har det lagts fram ett antal förslag som är strukturellt felaktiga. Systemen blir mindre enhetliga och mindre försäkringsmässiga. Den ekonomiska politik som vi i Folkpartiet liberalerna ställde upp på under den förra mandatperioden hade målsättningen att rädda välfärden. Den generella välfärden har starka rötter i den socialliberala idétraditionen. Det är vår uppfattning att vård, omsorg och utbildning i allt väsentligt skall finansieras gemensamt och stå till människors förfogande på lika villkor. Vi är övertygade om att en väl fungerande offentlig sektor och det privata näringslivet är ömsesidigt beroende av varandra. Bra barnomsorg, skola och sjukvård är en förutsättning för ett starkt näringsliv. Och ett starkt näringsliv är i sin tur ett villkor för att vi skall har råd med en väl utvecklad välfärd. Regeringen har i budgetpropositionen angivit en rad besparingar, mest av osthyvelskaraktär. Vi hade önskat mer politiska prioriteringar. Vi har i våra partimotioner inom det sociala området lämnat olika förslag som innehåller både plus och minusposter. Sammantaget ger de väsentliga besparingar för statskassan samtidigt som bördorna fördelas mer rättvist mellan människorna i samhället. Vi tycker t.ex. att socialdemokraterna går för hårt åt långtidssjuka och barnfamiljer. Vi anser att finansieringen inom socialförsäkringsområdet i ökad utsträckning bör ske genom växling till försäkringsmässigt utformade egenavgifter. Arbetsskadeförsäkringen bör utformas som en riskförsäkring för arbetsgivare. Vi anser att inkomsttryggheten måste vara utgångspunkten i de olika systemen. Vi tycker att det är lämpligt med ett tak på 7,5 basbelopp och en ersättningsnivå för den som inte är pensionär på 80 %. Detta ger 1,8 miljarder i ökade utgifter, men vi har finansierat dem genom besparingar på andra poster. Arbetslöshetsförsäkringen bör åter göras mer heltäckande genom en återgång till ett obligatoriskt system med höjda egenavgifter. Vi tycker att man skall ha en trygghet här även när man är under 20 år. Vi vill höja pensionsåldern. Det ger 6 miljarder extra 1998 i varaktiga besparingar. Vi vill avskaffa delpensionen. Det ger 0,5 miljarder plus. Vi vill bibehålla karensdagen. Vi anser att besparingarna bör drabba korttidsfrånvaro snarare än långtidsfrånvaro. Det ger 2-3,8 miljarder plus. Siffrorna blir litet olika i olika beräkningar, men det blir ett rejält plus. Vi vill bibehålla barnbidraget. Det ger en ökad utgift på 2,3 miljarder. Till detta kommer ytterligare ungefär 1 miljard i besparingar på läkemedelsnotan. Vi har inte tagit upp den i vår ekonomiska motion, men jag vet av egen erfarenhet att om man inför en egenrevision av läkarnas förskrivningar får man en sänkning av läkemedelsnotan på ungefär 10 %. Ett sådant system skulle kunna införas i Sverige genom de rutiner vi har ute på apoteken. För att öka allmänhetens förtroende för våra välfärdssystem vill vi dessutom införa en trygghetslagstiftning för sjuka och äldre. Vi anser att patientens rättigheter måste förstärkas. Det kan ske genom att man sammanför nya och gamla regler i t.ex. Hälsooch sjukvårdslagen. Kerstin Heinemann kommer senare att närmare utveckla dessa tankegångar i sitt inlägg. Vi menar att det bör slås fast tydligare i socialtjänstlagen vilka skyldigheter kommunerna har gentemot äldre människor. Kommunerna skall ju tillhandahålla service av god kvalitet, bygga bostäder och ge anhöriga stöd samt främja frivilliga insatser, t.ex. genom frivilligcentraler dit den som vill göra en insats kan vända sig. På denna grundval menar vi att varje kommun och landsting borde upprätta en trygghetsgaranti för äldre inom sitt område. En sådan bör som mål ha följande punkter: Rätt till rimliga avgifter på sjukhem. En anhörig skall inte behöva flytta för att sjukhemsavgiften är för hög. Rätt till trygghetslarm. Det är ett billigt sätt att öka tryggheten för äldre. Alltför många får vänta för länge på ett sådant. Rätt att fråga och få hjälp när trygghetsgarantin brister. Rätt till kunskap om åldrandet. Alltför många äldre är rädda för hälsoproblem, t.ex. demenser, som de kanske inte alls har eller kommer att drabbas av. Det finns ett behov av att få kunskap. Herr talman! Den handikapplagstiftning som vi införde under den förra mandatperioden var ju ett stort steg framåt för att förbättra situationen för funktionshindrade. Men det är de individinriktade förslagen som har genomförts. Nu är det hög tid för de samhällsinriktade som syftar till att göra hela samhället tillgängligt för människor med funktionshinder. Vi efterlyser en plan från regeringen för hur dessa förslag skall genomföras. I höstas föreslog den socialdemokratiska regeringen att en uppräkning av basbeloppen skulle begränsas med hänsyn till inflationen. Det kan innebära en olycklig urholkning av bidragen till de funktionshindrade och deras anhöriga. Den effekt på statskassan som en utebliven uppräkning skulle innebära är så liten att den är försumbar i det här sammanhanget, men det är ett mycket stort problem för den enskilde som drabbas. Vi hoppas att detta inte kommer att komma till stånd. Det allvarliga med Socialdemokraternas politik är bl.a. att den ser annorlunda ut än de förväntningar den har skapat. Skulle den här politiken bli bestående får vi en urholkning av servicenivån, särskilt inom vård och omsorg, och en minskning av valfriheten. Vi hoppas nu att Socialdemokraterna och deras stödtrupper Vänsterpartiet och Miljöpartiet tänker om och tar till sig förslagen i våra partimotioner på välfärdsområdet. Det blir både billigare och bättre för de människor vars välfärd det är extra viktigt att vi värnar om.